Herr talman! Karl-Erik Svartberg och jag är rörande överens om att det inte räcker med att Sydafrika har haft ett val. Vi gläds ofantligt över valet. Men nu handlar det om att hjälpa till med återuppbyggnaden, och där skall Sverige vara med. Jag vill gärna säga att tidigare regeringar har insett betydelsen av att stötta de krafter -- ANC, kyrkor och enskilda organisationer -- som tog upp kampen mot det vederstyggliga apartheidsystemet. I dag kan vi glädja oss åt att de nya ledande sydafrikanska politikerna faktiskt uttalar att de fick ett val tack vare svenska insatser under många år. Det är mig och oss fjärran, herr talman, att inte vara med i fortsättningen. Jag är helt överens med Karl-Erik Svartberg när han säger att det kommer att vara ringar på vattnet. Jag nämnde södra Afrika. Låt oss hoppas att ringarna går ännu längre upp -- ända till Sahara.
Herr talman! Olof Palme som spelade en stor roll i kampen mot apartheid brukade ibland formulera sig så här: Också om man genomför en revolution så har man att ta tag i problemen dagen efter revolutionen. Här blev det som tur var en fredlig revolution. Det blev en fredlig upplösning på det förhatliga systemet. Därför är det viktigt att vi nu gemensamt försöker att gå i spetsen. Jag tror att det internationella samfundet behöver ''pushar'' även när det gäller utvecklingen i Sydafrika. Därför utgår jag ifrån att biståndsministern gör de insatser om behövs för att dra med det internationella samfundet.
Herr talman! Jag vill gärna säga att det är en självklarhet att andra länder måste hjälpa till. Det är en nödvändighet. Man kan gott säga att behoven är enorma. Vi vet också att den ekonomiska tillväxten -- på 9 % som Karl-Erik Svartberg nämnde -- inte infinner sig av sig själv. Det är vår uppgift att se till att världssamfundet är med nu. Världssamfundet kan inte bara jubla över det val som har ägt rum utan det måste ta det konkreta praktiska ansvaret för att bygga upp landet. När jag hade tillfälle att vara i Sydafrika under valdagarna och hade ett sammanträffande med Nelson Mandela underströks med all kraft att det nu är fråga om ett försonings och uppbyggnadsarbete som vi vill vara med om och som står i överensstämmelse med vad den nya regeringen önskar och förväntar sig.
Herr talman! Jag tackar för att biståndsministern har den här positiva inställningen. Frågestunder är egentligen inte lämpade för att ta upp faktaredovisningar. Jag vill dock ta ett par exempel på de enorma problem som den nya regeringen under president Nelson Mandela står inför. En stor del av den svarta befolkningen lever utanför samhället. Analfabetismen beräknas vara 40 %. Arbetslösheten är hög. Nästan hälften av den svarta befolkningen saknar formellt arbete. Undan för undan kan vi bygga på med motsvarande uppgifter. Samtidigt pågår en demokratiseringsprocess, som fortsätter även efter valet. Jag tänker på kommunalvalen som skall äga rum senare i höst. Svenska folkrörelser är då åter beredda att göra en insats under projektnamnet Fredsövervakning i
Herr talman! Karl-Erik Svartberg och jag är helt överens om att det fortsättningsvis behövs insatser. Jag har naturligtvis inga andra uppgifter än de som Karl-Erik Svartberg nämnde när det gäller analfabetismen och att den svarta befolkningen lever utanför samhället. Herr talman! Jag skulle möjligtvis vilja lägga till att det behövs mycket intensiva insatser för att ta itu med våldsmentaliteten; jag tror att vi är överens om det också. Jag hoppas att de enskilda organisationerna -- och kyrkorna, som Nelson Mandela starkt räknar med -- kommer att ta som sin uppgift att verka för försoning och förståelse och på så sätt tränga undan det våld som under många år har använts för att lösa varje omfattande konflikt.
Herr talman! Detta har de 17 svenska folkrörelser som är engagerade i fredsövervakningen i Sydafrika sett som sin stora uppgift. I samarbete med den ekumeniska rörelsen i Sydafrika och med de oberoende valövervakarna, NIM, försöker de att förhindra och begränsa våldet och stimulera till en demokratisk process. Demokrati är nämligen inte bara att gå och rösta. Demokrati är att lära sig att leva tillsammans.

Herr talman! Kenneth Lantz har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta så att ökade satsningar görs på högre utbildning och forskning med ulandsinriktad livsmedelsvetenskap samt har föreslagit att medel satsas på uppbyggnad av en internationell institution med detta syfte. Styrelsen för u-landsforskning, SAREC, är ansvarig myndighet för beredning och beslut i ärenden om stöd till u-landsforskning. Genom SAREC finansieras stöd till forskningssamarbete med u-länder, forskningssamarbete mellan u-länder, internationella forskningsprogram och särskilda forskningsprogram eller forskningsprojekt med inriktning på u-länder och u-landsrelaterade problem. Ca 10 % av anslagna medel, dvs. runt 40 SAREC:s stöd till den u-landsrelaterade forskningen i Sverige syftar till att förstärka den svenska forskningskapaciteten inom ulandsrelevanta områden. Detta sker framför allt genom att svenska universitetsinstitutioner deltar i SAREC:s bilaterala program och samarbetar med olika institutioner i u-länderna för att finna lösningar på utvecklingsproblem inom olika samhällssektorer. Totalt deltar ca 120 svenska institutioner i sådana samarbetsprogram. SAREC har även ett särskilt program för stöd till svensk u-landsinriktad forskning. Bidrag lämnas bl.a. till förstärkning av forskningsmiljöer vid universiteten och till vissa forskartjänster.

Grundmålet är att u-länderna själva successivt skall kunna svara för den forskning som nu bedrivs internationellt. De resultat som uppnås inom CGIAR:s forskningsverksamhet är i första hand en samordning av internationell forskning inom naturresurshushållningen. Detta område avser bl.a. förbättrat växt och djurmaterial, förbättrade odlingsmetoder samt utbildning av forskare i uländer. Sedan 1962 har mer än 20 000 jordbruksforskare och tekniker från u-länder utbildats vid CGIAR CGIAR är att befrämja sådan internationell jordbruksforskning som producerar vetenskapliga resultat av betydelse för u-länderna. Därigenom ges också möjligheter att följa den internationella forskningsfronten på naturresursområdet, vilket likaledes är av direkt relevans för utvecklingen i uländerna. Svenska bidrag till utvalda CGIAR-institut har utgått under perioden 1973--1993 med totalt närmare 500 miljoner kronor. Bidragen utgörs av basstöd till olika institut och avsätts således inte för speciella insatser av projektkaraktär. Ett fortsatt långsiktigt svenskt stöd till CGIAR är motiverat. Sverige har strategisk betydelse för Sveriges möjligheter att delta i det internationella utvecklingssamarbetet, inte minst med inriktning på u-ländernas problem. Huvudansvaret för att utveckla denna forskning vilar givetvis på universiteten och grundforskningsråden. SAREC bidrar till detta såsom biståndsorgan och forskningsråd för ulandsinriktad forskning. Forskningens och kunskapsutvecklingens stora betydelse som bidragande faktor i arbetet med att stödja de framväxande demokratierna i u-länderna kan inte nog understrykas, liksom vikten av att kunskapsgenereringen organiseras i former så att de internationella aspekterna och sambanden ges stort utrymme.
Herr talman! Låt mig framföra ett tack för ett fylligt svar av biståndsminister Svensson. Jag har, i synnerhet på Lunds universitet, fått kunskap om en modell som innebär att forskare och studenter som är intresserade av att lära sig ytterligare och av att fördjupa sina kunskaper här i Sverige förflyttas hit. Det finns underlag för att bygga upp en institution tillsammans med ett antal företag i Skåne. Man skulle få litet stöd från de statliga medlen till biståndsverksamhet men företagen själva skulle också kunna ställa upp, så att intresset växer hos de anställda. Statsrådet Svensson har redan vidrört ett par olika punkter. Jag delar helt och hållet grundmålet, som är nämnt här i svaret. Vad finns det för möjligheter att eventuellt använda en del av medlen till en sådan här institution? Forskare från u-länderna skulle då komma till Skåne i Sverige, och de företag som har en dylik verksamhet skulle kunna lära dem och ge dem stimulans till ytterligare forskning om deras hemländers förutsättningar.
Herr talman! Det är mycket angeläget och klokt att ta hit forskare. Det är också vad som sker. Detta utbyte bör vara så frekvent och omfattande som möjligt. I mitt svar underströk jag att just den här typen av forskning betyder ofantligt mycket för uländerna. Jag är glad över att Kenneth Lantz tyckte att det var positivt. Vi vet att Sverige har omfattande kunskaper om livsmedelsbranschen. Inte minst finns denna kunskap inom Skånes gränser -- förstås. Därför är det naturligt att Lunds universitet satsar på att utveckla kompetensen inom livsmedelsforskning för utvecklingsprojekt. Lunds universitet deltar för närvarande i fem av SAREC:s finansierade samarbetsprogram. Om jag hinner, herr talman, skulle jag gärna vilja nämna dem. Institutet för teknisk mikrobiologi sysslar med ogitekonologi i samarbete med universitetet i Ibadan i Nigeria. Ogi är en mjölksyrefermenterad produkt som framställs av majs och hirs. Ogi ges till nyfödda men konsumeras även av runt 80 % av den vuxna befolkningen, åtminstone till frukost. Göran Molin är koordinator. Institutet för industriell näringslära och livsmedelskemi har produktion och beredning av livsmedel i utvecklingsländer -- i Guatemala, Ecuador och Sri Lanka. Man har program i Nigeria i samarbete med universitetet i Ibadan. Docent Institutet för livsmedelsteknik har produktionsteknik för framställning av säker och näringsrik dryck från jordnötter i samarbete med universitetet i Khartoum i Sudan osv.
Herr talman! Jag är imponerad, och jag är helt överens med ministern i dessa frågor. Jag har en förhoppning om att institutionen och företagen skall få till stånd ett dylikt projekt nere i Skånes västra del -- i regionen runt Lund. Vi får arbeta vidare och återkomma med en formell ansökan. Jag framför härmed mitt tack till ministern.
Herr talman! Jag vill säga såsom avslutning att jag faktiskt tycker -- det kan vara en självbekännelse som faller tillbaka på mig själv -- att vi är litet för dåliga på att tala om vad vi gör just i dessa relationer via våra svenska universitet. Jag tror att det inte är särskilt väl bekantgjort vad vi mäktar med i forskningshänseende via Lunds universitet, via Uppsala universitet etc. Kanske kan detta meningsutbyte mellan Kenneth Lantz och mig bidra till att folk i allmänhet mer får upp ögonen för att detta är ett mycket viktigt och även omhuldat område.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig på vilket sätt Sverige för upp frågan om flickors och kvinnors situation i Indien i utrikes och biståndspolitiska sammanhang. Det här är en fråga som har återkommit vid ett flertal tillfällen och som måste väcka och engagera oss ytterligare. Det har således blivit alltmer känt att flickfoster selektivt aborteras och att nyfödda flickor utsätts för en behandling så att de dör. Det finns också rapporter som visar att flickor har sämre tillgång till mat, utbildning samt hälso och sjukvård. Detta sker i flera länder och således inte enbart i Indien. Min grundsyn är att respekten för de fundamentala mänskliga rättigheterna är okränkbar oavsett kön. Som jag har tagit upp i årets budgetproposition är det svenska utvecklingsbiståndet bl.a. inriktat på att undanröja alla former av diskriminering av kvinnor. Särskilda insatser görs bl.a. till stöd för enskilda kvinnoorganisationer i länder som mottar svenskt bistånd. Det är dock viktigt att inse att respekt för mänskliga rättigheter i första hand är en fråga om politisk vilja från regeringars sida. Det är således ett problem som inte kan lösas med enbart ökade ekonomiska resurser. Biståndet utgör bara ett komplement till regeringars egna åtgärder. Av det skälet är det än mer betydelsefullt att vi, parallellt med andra insatser, arbetar med vad jag skulle vilja kalla medvetandegörande, dvs. att vi stärker kvinnan i hennes egen kapacitet för att ge henne en starkare ställning i samhället. Dessa frågor integreras i alla våra utvecklingsinsatser såväl multilateralt som bilateralt. Genom vårt bidrag till FN:s barnfond UNICEF driver vi frågan om särskilda insatser för flickor, framför allt när det gäller utbildning. Sedan några år tillbaka tillämpas könsuppdelad statistik för att se till att flickorna i lika hög grad som pojkarna kommer i åtnjutande av hälso och sjukvård genom UNICEF. En liknande insats stöds även genom FN:s kvinnofond UNIFEM. Det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet med Indien är också i hög grad inriktat på att förbättra de indiska kvinnornas situation genom att förbättra hälsovården, satsa på undervisning inkl. yrkesutbildning för kvinnor etc. Vårt tänkande på detta område har också på flera sätt framförts i våra kontakter med företrädare för Indiens regering. Inför FN:s 50-årsjubileum arbetar bl.a. Sverige för att så många länder som möjligt ansluter sig till FN:s konvention om barnets rättigheter. Därmed förbinder sig regeringar bl.a. att alla barn, oavsett kön, skall tillförsäkras alla rättigheter som anges i konventionen. Indien skrev under barnkonventionen den 11 december 1992. Jag tror att vi genom de regelbundna kontakter som vi har med Indien -- inte minst tack vare de många enskilda organisationerna -- bidrar till att mildra de brott som där begås mot kvinnor och flickor.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag tycker att det var ett bra svar på en fråga, som är en mycket viktig och angelägen fråga om mänskliga rättigheter. Den behöver tas upp om och om igen. Från Mellanöstern till norra Indien går ett stråk som utmärker sig genom att det råder en stark övervikt av gossebarn. Fler pojkar än flickor överlever sina första levnadsår. Detta mönster verkar så stabilt att det inte kan bero på tillfälligheter. Det är ett mönster som skiljer sig från världen i övrigt, där flickorna har en större överlevnadsprocent än pojkarna. Den kvinnliga delen av Indiens befolkning har sedan 1901 ständigt minskat i förhållande till den manliga. Indien uppfattas såsom världens största demokratiskt styrda stat. Genom lagstiftning har sådant förbjudits som man kan tro är orsak till att flickor är oönskade. Således har t.ex. seden med hemgift när det ingås avtal om äktenskap förbjudits. Också mot kastsystemet har man lagstiftat. Politisk vilja finns tydligen, men den tycks inte räcka fullt ut, utan mer måste till, vilket biståndsministern också antydde. I och med framgångarna med fosterdiagnostik, som används i stor skala i Indien av alla samhällsklasser, är flickebarnens situation än mer hotad än tidigare. De hotas till livet redan innan de är födda. Jag vill ställa en fråga till biståndsministern. När personer i olika statliga befattningar, statsråd och andra, besöker Indien vid olika tillfällen, tar man då vid dessa besök upp flickornas situation och de mänskliga rättigheterna över huvud taget?
Herr talman! Det är min plikt såsom MR-minister att göra så. Det är också vad jag har gjort. Jag har besökt Indien en gång, och jag kan försäkra Margareta Viklund att jag tog upp detta ämne titt som tätt. Det har jag gjort vid besök i Kina och vid besök i Bangladesh. Det är en självklarhet. Det råder ingen som helst tvekan om att biståndet måste lyfta fram kvinnornas, flickornas och även barnens situation. Det är möjligt att vi har gjort för litet. Personligen har jag ändå lärt mig så pass mycket under dessa år såsom biståndsminister att om det är något som skall strykas under och uttalas med emfas är det att man måste börja inse att gamla traditioner, som har inneburit att flickor inte värderas lika högt som pojkar och att kvinnor förtrycks och hålls nere, inte längre kan accepteras. De står inte heller i överensstämmelse med de konventioner som dessa länder i regel har undertecknat. Vi får inte förtröttas. Det tar sin tid, och vi har en väldigt lång väg att gå fortsättningsvis. Men det vore mig fjärran att inte med den kraft som jag nu kan åstadkomma -- den är naturligtvis inte särskilt stor; det kan jag med en gång tillstå -- hävda att varje individ oberoende av ras, kön, ålder och intellekt har ett och samma värde.
Herr talman! Det låter bra och betryggande, och jag är glad att höra det. Men jag hade väl inte heller väntat mig något annat svar. Många olika aktiviteter skulle kunna utvecklas för att lyfta fram flickebarnens situation, bl.a. den befolkningskonferens som kommer att äga rum i Kairo i september. Finns det några planer på att där ta upp denna fråga? Det vill jag ha bekräftat eller dementerat.
Herr talman! Låt mig snabbt få berätta litet från mitt besök i Indien. Vi åkte på grusvägar, där vi såg unga, veka indiskor bära tung makadam i korgar. I små enkla skynken mellan buskarna hängde deras små bebisar, som de fick gå och amma. Sedan fanns det vägskyltar, på vilka det stod: Men at work. På kvällen vid middagen, då ministrarna satt samlade, kunde jag inte låta bli att i mitt anförande tala om att de måste ändra sina vägskyltar. Det skall inte stå: Men at work. Jag såg inte en man i arbete med makadamen. Det måste stå: Women at work. Då började man tala om sina traditioner. Jag sade att det inte kan accepteras att man skyller på traditioner. Vi kommer självklart att ta upp denna fråga i Kairo. Den togs upp i samband med MR konferensen för ett år sedan i Wien. Den skall tas upp närhelst MR-frågor är på tapeten eller då befolkningsfrågor är under behandling.
Herr talman! Också detta låter bra. Jag tror att man i de länder där detta stora brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer inte alltid ser vad som sker. Den synen behöver ändras, så att man ser problemen. Det råder en egendomlig blandning av bristande respekt för kvinnor och en tro på att kvinnor besitter ett slags gudomlighet, som gör att man inte behöver bry sig om hur kvinnor har det, eftersom de tål vad som helst. Detta kan inte vara rätt och riktigt, för så är det ju inte. Vi kvinnor behöver komma upp på samma plan i hela världen.

Herr talman! Krister Örnfjäder har frågat mig om jag är beredd att göra vad jag kan för att rädda smalspårsjärnvägen Västervik--Växjö samt anmärkt att jag den 28 april ännu inte hade svarat på ett brev av den 13 mars 1994 från Föreningen Riksdagen har på förslag av regeringen beviljat ett engångsbidrag på 3,7 miljoner kronor för smalspårets fortlevnad. Som förutsättning för utbetalning av bidraget angavs att det skall finnas möjlighet till en långsiktig överlevnad för verksamheten på smalspåret. Regeringen har prövat förutsättningarna för verksamheten. Berörda intressenter har numera gått samman och presenterat en överenskommelse om formerna för den fortsatta driften m.m. Regeringen fattade mot denna bakgrund beslut om utbetalning av bidraget till smalspåret den 21 april Anledningen till att mitt svar till föreningen har dröjt något är att bidragsfrågan under den aktuella tiden befann sig i slutskedet av beredningsprocessen.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tycker inledningsvis att det är tråkigt att det har varit problem med smalspårsverksamheten och att man kanske inte tillräckligt mycket har kunnat enas om hur verksamheten skall bedrivas. Däremot är jag naturligtvis glad att de pengar som sedan lång tid tillbaka har varit avsatta för smalspårsverksamheten nu kan utbetalas. Tyvärr har det under tiden uppstått en situation där en konkursförvaltare vill sälja ut järnvägen i delar eller i sin helhet. Den utvecklingen måste stoppas om den här unika järnvägen skall kunna finnas kvar. Jag vill utveckla min fråga med att säga så här: Jag hoppas att kommunikationsministern själv ytterligare kan engagera sig i eller på annat sätt se till att smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Växjö kan fortsätta att leva. Det som omedelbart behöver göras är att förhindra att järnvägen delas upp/rivs upp och säljs i mindre delar.
Herr talman! Jag håller med Krister Örnfjäder om att det är tråkigt att det här har tagit lång tid. Redan i den första budgetpropositionen som innehöll den här regeringens förslag till ekonomisk politik hade vi nämligen i Kommunikationsdepartementets bilaga ett förslag till stöd på 3,7 miljoner kronor till smalspåret. Det var alltså budgetpropositionen Regeringen beslutade redan den 18 juni 1992 att de här medlen skulle disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län för utbetalning till smalspåret och att det skulle ankomma på länsstyrelsen att besluta om villkoren för utbetalningen. Nu visade det sig att länsstyrelsen i september 1992 beslutade att inte verkställa utbetalningen, eftersom möjligheterna till en långsiktig överlevnad inte ansågs föreligga. Det som sedan hände var att föreningen så småningom gick i konkurs. Någon uppgörelse träffades aldrig. Detta hände i december 1992. Nu har de då stridande parterna enats. Det finns beslut på att pengarna skall utbetalas. Regeringen har prövat och anser att det finns förutsättningar för en långsiktig överlevnad. Det finns en konkursförvaltare som är inblandad i detta. Det är alldeles riktigt. Den processen ligger helt utanför regeringens möjligheter att påverka. Föreningen har nu fått det statliga stödet, men man har också under tiden samlat in en hel del pengar från andra intressenter, så förutsättningarna att det här skall kunna lösas på ett lyckligt sätt tycker jag är mycket goda.
Herr talman! Jag är som sagt var tacksam för att vi har kommit så här långt, och jag är medveten om vad som har hänt sedan 1992. Vi får väl betrakta det som nu har skett som en tillräckligt tydlig signal till dem som sysslar med detta ärende om att -- även om regeringen kan göra något ytterligare -- det finns intresse även från regeringens sida av att smalspårsverksamheten skall kunna leva.

Herr talman! Kenneth Attefors har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att förhindra eventuell osund priskonkurrens från SJ gentemot sjöfarten avseende oljetransporter från Kenneth Attefors anger i sin fråga att SJ erhåller skattemedel via Banverket. I enlighet med 1988 års trafikpolitiska beslut bedriver SJ trafik på företagsekonomiska grunder, och SJ erhåller inte några skattemedel från Banverket. Jag kan mot denna bakgrund inte vidta några åtgärder med anledning av Kenneth Attefors fråga.
Herr talman! Tack för svaret. Jag har bara fått ett kortare svar tidigare. Det var från Bengt Westerberg. Men jag får väl utveckla frågan litet grand. Det är naturligtvis konkurrenslagen som skall gälla om det kommer fram att SJ dumpar sina priser. Men SJ ligger ju litet grand under ministerns vingar. Faktum är att Banverket får 3--4 miljarder per år för att underhålla järnvägssystemet, medan SJ bara betalar in 800 miljoner kronor. Det var det jag menade med att SJ inte tar ut det rätta priset om man skall betala för hela infrastrukturen. Det som föranledde frågan var en artikel i Dagens Industri, vilket är en alldeles utmärkt tidning. Jag har använt den förut vid frågeställningar. Flera redare är nämligen oroliga över framtiden för sin Vänertrafik finns det heller inte pengar att investera i några nya fartyg den dag -- jag tror att det är någon gång 1996 -- man måste ta sådana fartyg i bruk som har dubbelbotten. Kan de inte ha en riktig prissättning på sina varor för att SJ försöker, som redarna säger, dumpa sina priser, kan vi inte få den Vänertrafik som vi gemensamt i denna kammare har drivit fram att vi skall bevara. Detta föranleder en följdfråga till ministern: Tror inte ministern att det kan ligga en fara i att redarna, om de inte får tillräckligt betalt för sina produkter, inte kan ha kapital för att förnya sitt tonnage den dag vi kräver att de skall ha bättre tonnage på Vänern?
Herr talman! Först till frågan om statliga subventioner. Man kan naturligtvis alltid hävda att verksamhet som fullt ut inte bär sina infrastrukturkostnader i någon mån har subvention. Detta gäller i så fall också för Trollhätte kanal som tillsammans med Vänerns seglationsstyrelse har ett anslag i årets budget på ungefär 60 miljoner kronor. Man har en ungefär jämställd utgångspunkt när det gäller stödet till själva infrastrukturen. Den andra frågan, som naturligtvis är intressant, är om det förekommer en underprissättning eller inte. Den frågan kan jag inte svara på. Den som anser att det förekommer underprissättning har alltid möjligheten att låta Konkurrensverket utreda en sådan fråga. SJ hävdar att deras upplägg inte innebär någon underprissättning, utan att det snarare är förmånligare för kunden om man ser till samtliga logistikkostnader och inte bara till själva transportkostnaden. De kostnader som i deras upplägg reduceras för kunden är bl.a. kostnaden för lagerhantering, i och med att det är en mindre volym som kommer vid varje tillfälle och kunden slipper ligga med ett mycket stort lager och binda kapital i detta. Det handlar om lossning och lastning m.m. SJ har också ett systemtågsupplägg som man kallar för pipe-rail. Man menar att detta görs utan rangeringar och med ett minimum av terminalarbete. Därför kan man erbjuda det här mycket förmånliga priset. Det handlar om ca 100 000 ton olja per år som man uppenbarligen ämnar transportera. Jag kan bara nämna att totalt transporteras ungefär tio gånger så mycket olja. Under 1993 var det 1 021 miljoner ton olja som tranporterades till och från Vänern.
Herr talman! Oljan är liksom grunden för vänersjöfarten. Utan oljan kan man inte driva vänersjöfart. Därför är det mycket viktigt att vi från kammarens sida och även från regeringens sida bevakar att det verkligen inte är så att SJ En av de gamla redarna säger så här: Till Jönköping gick tidigare små tankbåtar. Men dem slog SJ ut med sina låga priser. När sedan båtarna var borta höjde SJ priset mycket kraftigt. Det är den här tendensen som man får akta sig för. Jag håller faktiskt med ministern om att hamnarna också får ta sitt ansvar. De tar ut 10--12 kr per ton i hamnavgift för fartyg, medan tanktågen och tankbilarna inte betalar någonting, trots att de står intill. Så egentligen borde hamnarna ta ut avgifter motsvarande hamnavgifterna även av tågen och tankbilarna. Vad tycker ministern om det?
Herr talman! Det är en fråga för de kommunala hamnbolagen att ta ställning till. Hamnfrågor handläggs ju inte av riksdag och regering, utan det är kommunala angelägenheter i Sverige. Jag blir förvånad om Kenneth Attefors hyser uppfattningen att SJ som monopolist först slår ut konkurrenter och sedan höjer priserna, eftersom hans parti har agerat för att SJ skall få behålla detta monopol. Dess bättre gick ju kammaren på regeringens förslag att avreglera detta och skapa en öppen marknad också på järnvägsområdet.
Herr talman! Ja, det är riktigt. Jag låter mig nöja med svaret. Det är bra att vi i alla fall har fått upp ögonen för att vi måste bevaka så att det inte är som redarna säger. Jag hoppas att det inte är så. Alla får vi nog ta vårt ansvar när det gäller sjöfarten på Vänern, och den inkluderar hamnarna. Hamnarna måste se till att de har rätt prissättning, annars slår man automatiskt ut fartygstransporter.
Herr talman! Jag vill slutligen hålla med Kenneth Attefors om just detta. En strukturrationalisering av Vänerhamnarna har mycket glädjande ägt rum. Jag menar också att Vänersjöfarten är en mycket viktig sak att slå vakt om. Regeringen har gjort stora ansträngningar genom att nu också inrangera Trollhätte kanalverk i Sjöfartsverket och skapa en mer ändamålsenlig avgiftsstruktur, som gör det lättare för sjöfarten att gå upp i Vänern. Jag tror också att denna strukturrationalisering av hamnverksamheten kommer att stärka Vänersjöfartens konkurrenskraft.

Ansvaret för den information som spridits genom det aktuella materialet om Dennispaketet har Vägverket, Banverket och SL. Regeringen styr aldrig sådan information. Värt att notera är att presentationsmaterialet har underrubriken ''från vision till verklighet''. Det är en nulägesbeskrivning av Dennispaketet som presenteras. Någon exakt uppgift om paketets slutliga innehåll och utformning finns inte. Självklart fråntar detta inte genomförarna deras ansvar att lämna så långt möjligt korrekt information om Dennispaketets genomförande. Jag utgår ifrån att Vägverket, Banverket och SL även fortsättningsvis kommer att sprida relevant och korrekt information om Dennispaketets genomförande. Det är självklart att sådan information skall utgå från de beslut som regering och riksdag har tagit. Då Eva Zetterberg, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att Johan Lönnroth i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag får på Eva Zetterbergs vägnar tacka så mycket för svaret. Det känns litet ovant att som göteborgare lägga mig i diskussionen om trafikproblemen i Stockholm, men eftersom vi har liknande problem i min hemstad känner jag ändå starkt också i denna fråga. Till en början är jag enig med kommunikationsministern om att regeringen självfallet inte skall styra den information som olika myndigheter går ut med. Men vi har ju här i riksdagen fattat beslut om Dennispaketet och lämnat vissa garantier osv. Det innebär att både regering och riksdag har ett medansvar för att informationen om och verkställigheten av beslutet blir så bra som någonsin är möjligt, oavsett vad vi har haft för uppfattning i själva sakfrågan. Kommunikationsministern sade att det var en nulägesbeskrivning. Jag förstår inte riktigt vad som menas med det. Det handlar ju ändå om ett antal vackra teckningar av hur det skall se ut i framtiden. I exemplet som nämns i frågan finns ritningar över hur Österleden skall komma att se ut och det sägs att av Österleden kommer man bara att se en trafikplats vid frihamnen. Det är alldeles uppenbart att detta är helt felaktigt. Det kommer att bli broar som självfallet kommer att vara synnerligen synliga. Kommunikationsministern sade att han utgår från att Vägverket, Banverket och SL även fortsättningsvis kommer att sprida relevant och korrekt information. Men han måste ändå kunna erkänna att de inte har spridit korrekt information. Direkta felaktigheter förekommer i materialet.
Herr talman! Att detta är en nulägesbeskrivning beror på att planarbetet fortskrider. Ett antal av dessa projekt är inte slutdefinierade, och det är därför som uttrycket nulägesbeskrivning används i svaret. Vi kan ta det konkreta exemplet Österleden, där det beror på hur man definierar den. Nu är inte Johan Lönnroth från regionen och har kanske inte följt med så exakt i debatten. Skall Nacka port ingå i Österleden? Det är en sådan fråga som man naturligtvis kan diskutera och som har haft litet olika utformning från tid till annan. Min uppfattning är att de myndigheter som handlägger detta, Vägverket, Banverket och Storstockholms lokaltrafik, även fortsättningsvis har ansvaret för att informationen som skickas ut är relevant. Den här broschyren har ju väckt debatt, och man får väl anse att det har varit positivt att debatten kring dessa saker har kommit i gång.
Herr talman! Det är klart att jag inte kan Stockholms geografi särdeles väl. Men nu på eftermiddagen har jag suttit och pratat med stockholmare med lång erfarenhet och fått mycket konkreta beskrivningar av alla de protester som har förekommit, inte minst från dem som bor i närheten av där leden skall gå fram. Så mycket har jag ändå begripit som att det i Österledsprojektet ingår broar och broanknytningar som kommer att vara högst synliga för stora delar av Stockholms befolkning. Det betyder alltså att det förekommer rena felaktigheter i materialet. Det är för övrigt inte bara vi i Vänsterpartiet som har påpekat detta. Även Naturskyddsföreningen och andra har påtalat de rena lögner som det faktiskt är fråga om.
Herr talman! Det kan naturligtvis diskuteras vad som ingår i Österleden eller Norra länken, om delarna är en del av Södra länken, osv. Det är en debatt som vi kan föra länge. Jag tycker ändå att broschyren, som jag har framför mig, är ett försök att presentera helheten i detta. Den opinion som bevakar projektet är mycket uttalad och formulerar sig väl. Johan Lönnroth och Eva Zetterberg är exempel på andra som följer debatten. Debatten kommer att fortsätta, och det tycker jag är bra. Men jag måste ändå vidhålla att regeringen inte kan gå in och bli något slags redaktionskommitté för hur man utformar olika presentationsmaterial. Detta måste åvila respektive myndighet.
Herr talman! Mats Odell behöver inte bilda en redaktionskommitté, men jag förväntar mig att kommunikationsministern tar ett samtal med berörda statliga myndigheter för att se till att de i fortsättningen låter bli att sprida direkta felaktigheter i det här materialet.
Herr talman! Jag anser inte att jag i dagsläget kan bedöma huruvida detta är en direkt felaktighet eller inte. De synpunkter som finns på detta kan man framföra till dessa myndigheter och föra en dialog med dem om nästa version av informationsmaterialet.

Herr talman! Vårdnadsbidraget är ett viktigt steg mot ökad rättvisa och större valfrihet för familjerna. Med de avdragsmöjligheter som ges för den som väljer annan barnomsorg än den subventionerade, som kommunen tillhandahåller, utgör vårdnadsbidraget ett steg mot en rättvisare fördelning av det allmännas stöd till barnfamiljerna. Framför allt ger det familjerna en större möjlighet att välja vem som skall ta hand om barnen de första åren. Många dagmammor som i dag arbetar svart kommer att betala skatt för inkomsterna. De som själv vill ta hand om sina egna barn de första åren får det mycket lättare ekonomiskt. Många lågavlönade väljer detta även i dag, trots att det betyder väldigt stora uppoffringar för familjen. Som alltid när möjligheter till egna beslut ökar kommer också nya lösningar. Det kommer vi att uppleva trots att vårdnadsbidraget är ganska så begränsat. Det finns all anledning att i framtiden gå vidare mot målet om likvärdiga villkor oavsett valet av barnomsorg. Stat och kommun borde egentligen stå helt neutrala till vilken barnomsorg som föräldrarna väljer. Socialdemokraterna har naturligtvis motsatt sig ett vårdnadsbidrag under alla år när vi har diskuterat detta i kammaren. Socialdemokraterna är fullständigt låsta i sin familjepolitik. Den består av föräldraförsäkring, barnbidrag och barnomsorg, som bestäms och fördelas av politiker. Det står att läsa i deras reservation: ''Förvärvsarbete är den faktor som har störst betydelse för familjernas ekonomi och jämställdheten.'' Det finns faktiskt andra värden, som många familjer anser viktigare. Allt har sin tid. Småbarnstiden i en familj går mycket fort. Den är snart förbi. I debatten om vårdnadsbidraget verkar det ibland som om småbarnstiden pågår hela livet, med allt tal om kvinnofälla, brist på jämställdhet och allt elände som kan drabba svenska familjer som kommer i åtnjutande av vårdnadsbidrag. Det är viktigt att poängtera att vårdnadsbidraget är frivilligt. Det är frivilligt om man vill utnyttja vårdnadsbidrag eller inte. Om föräldrarna vill jobba heltid och ha kommunal barnomsorg är det deras val. De har då valt bort vårdnadsbidraget därför att det kanske inte passar just deras familj. Men de har ändå fått del av samhällets stöd den kommunala barnomsorgen, som är subventionerad. Familjer har olika värderingar som inte alltid passar in i den socialdemokratiska mallen. Det har heller inte fallit Socialdemokraterna in att en del väljer annan form av barnomsorg än den som kommunen erbjuder. Men med avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader kommer detta att bli verklighet för många. Utskottets majoritet anser att vi inte har råd med ett vårdnadsbidrag och att förslaget är ofinansierat. Nettokostnaden blir 2,3 miljarder, och det är finansierat i den framlagda budgeten. Det görs precis på det sätt som man brukar finansiera sådana utgifter, utan att man direkt pekar ut från vilka poster medlen tas. Dessutom sparar kommunerna åtskilliga miljoner om familjerna väljer andra former av barnomsorg i stället för den dyra kommunala omsorgen. Det har ju nyligen sagts från Kommunförbundets sida att kommunerna vill ha kompensation för de kostnader som barnomsorgslagen kan innebära med eventuell utbyggnad av kommunal barnomsorg. Även här borde vårdnadsbidraget komma till nytta. Jag förstår mig inte på Ny demokrati. Det tror jag inte att era väljare gör heller. Visserligen har ni långtgående förslag i motionen, som inget parti stöder. Men utöver detta föreslår ni i reservation 3 års ålder. Ni anser även att dagens orimliga stöd till kommunal barnomsorg bör upphöra. Man kan tycka att vårt förslag om vårdnadsbidrag skulle vara att komma en bra bit på vägen för er del. Vad kan man då läsa i betänkande 25? Jo, ni yrkar bifall till den socialdemokratiska motionen. Ni skriver under på att Socialdemokraterna står för den bästa familjepolitiken. Det är faktiskt citerat i betänkandet. Det finns refererat på s. 7 och 8. Ni yrkar alltså bifall till detta. Yrkandena står på s 16. Tror ni inte att det blir litet förvirrande för era väljare som läser reservation 3, och samtidigt får klart för sig att ni yrkar bifall till den socialdemokratiska motionen? Vore det inte mera logiskt att stödja vårdnadsbidraget och komma en bit på väg mot målet, större rättvisa mellan de som har kommunal barnomsorg och de som väljer andra former? Vore det inte mera logiskt att ni hjälpte till att ge föräldrarna litet större möjligheter att själva besluta om vem som skall ta hand om barnen? Vad är det som ni säger ja till egentligen genom att stödja den socialdemokratiska motionen? Ny demokratis representant i utskottet har sagt ja till fortsatt makt för politiker -- ingen förskjutning över till familjerna. Ny demokratis ställning innebär ett ja till fortsatt orättvisa mellan de som får den suventionerade barnomsorgen och de som vill välja annan barnomsorg. Ny demokrati har gjort det svårare för unga familjer att själva ta hand om sina barn under en förhållandevis kort period av livet. Ny demokratis agerande har varit nödvändigt för att socialdemokraterna skulle få igenom sin politik här i kammaren. Utan ert stöd har inte socialdemokraterna någon möjlighet att få igenom sin egen politik. Det är verkligheten som den ser ut om ni följer utskottets linje. Ni talar ju så mycket om att ni befinner er i verkligheten. Var det på det sättet som ni skulle förverkliga er vision? Det är dags att tänka om! Under de senaste åren har vi från den borgerliga sidan undan för undan flyttat fram positionerna inom familjepolitiken till förmån för familjerna, som har fått allt större möjligheter att själva göra sina val. Från början var det ett absolut motstånd mot all barnomsorg som inte var kommunal. Så småningom tvingades Socialdemokraterna undan för undan att ge efter för opinionen. Efter stor vånda blev det tillåtet att driva föräldrakooperativ och så småningom även personalkooperativ, men med ganska många restriktioner. Först när det blev en borgerlig regering blev det tillåtet med barnomsorg i privat regi. Detta gav familjerna större valfrihet, och det blev en viktig strategi för att klara full behovstäckning. Statsbidrag till daghem och fritidshem som drevs av annan än kommunen blev en första etapp i utvecklingen mot ökad valfrihet inom barnomsorgen. Senare fattades det beslut om att samma ekonomiska villkor skall gälla för daghem i kommunal och privat regi och att kommunen inte kan neka etablering. Vad är det som har hänt efter de besluten? Jo, en mängd nya barnomsorgsformer har uppstått. Den kommunala barnomsorgen har kompletterats med olika enskilda alternativ. Det har uppstått daghem med olika inriktningar och olika pedagogik. Många familjer har valt de nya alternativen. De står sig bra i konkurrensen med den traditionella kommunala barnomsorgen -- båda behövs. Det är bra för dem som skall välja. Men det tycker inte Socialdemokraterna. I Socialdemokraterna sina gamla krav från motioner som har blivit avslagna här i kammaren. De beklagar sig över att kommunerna måste ge samma stöd till privata alternativ som till kommunala. Det är oacceptabelt att kommunens pengar skall gå till verksamheter som det inte finns behov av, kan man läsa i reservationen. Vad menas med ''behov av''? Vem är det som bestämmer behovet? Det är återigen nödvändigt att tala om att det är föräldrarna som bestämmer. Om det inte finns behov av en kommunal anläggning därför att föräldrarna väljer en privat får den kommunala läggas ner -- eller tvärtom. När vi fattade dessa beslut förstod Ny demokrati vad det handlade om och röstade efter det. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som riksdagen både har debatterat och fattat beslut om tidigare. Socialdemokraterna återkommer naturligtvis till alla försämringar som de anser har skett under de borgerliga regeringsåren. De glömmer som vanligt att tala om att under den tidigare regeringen ökade den offentliga konsumtionen, vilket ledde till att tillväxten sjönk, räntan steg och investeringarna flyttade utomlands. Hela samhällsekonomin kom i otakt. Det var bl.a. sådana problem som den borgerliga regeringen måste ta itu med. Som en följd av detta måste även kommunerna minska sina utgifter. För att lyckas med detta krävs det verkligen engagerade och skickliga kommunalpolitiker som är framsynta och prioriterar rätt. Det visar sig också att vissa kommuner har klarat det bättre än andra. Socialstyrelsens rapport visar också att den generella kvaliteten inom barnomsorgen är god på de flesta håll i landet. I de kommunerna där besparingarna och förändringarna är väl genomtänkta och förberedda har verksamheten anpassats till förändrade ramar utan försämringar, står det att läsa i rapporten. Speciellt i storstäderna finns det anledning för kommunalpolitikerna att fästa uppmärksamheten på detta eftersom det är där som problemen är störst.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

Herr talman! År 1994 har av FN utropats till familjens år. Något familjens år har vi tyvärr inte sett så mycket av i Sverige ännu. Ibland är jag orolig för att vi inte får se så mycket av det heller. När man lyssnar på de politiska partierna får man ibland ett intryck av att vi är ganska få som öppet och tydligt deklarerar familjens betydelse som vårt samhälles viktigaste fundament. Jag beklagar detta djupt. När man lyssnar på vissa av de övriga partierna får man ofta intrycket av att de tror och önskar att Sverige domineras av en massa ensamstående mammor och pappor i mer eller mindre trassliga samboförhållanden och med mer eller mindre alkoholiserade kontrahenter. Vidare får man intrycket av att den viktigaste omsorgen om barnen visas genom den offentliga barnomsorgen allt under det att föräldern förvärvsarbetar och sliter långt utöver vad vederbörande vill och vad som är nyttigt och önskvärt. Allt detta sker för att kunna uppfylla dessa partiers krav på jämställdhet och oberoende. Jämställda barn kanske bara är sådana som har haft förmånen att få gå på dagis. Barn som tvingas vara hemma med mamma och pappa är ojämställda, men det vet de inte. De är i stället naiva nog att vara lyckliga över den kärlek och omsorg som mamma och pappa visar dem. Herr talman! Förlåt om jag är ironisk. Dess värre ligger det ett djupt allvar bakom min ironi. Herr talman! När vi nu kan summera regeringens familjepolitik under de gångna tre åren blir jag litet ledsen. Tänk att en borgerlig regering skall ha så svårt att föra en borgerlig politik! Det blir än mer svårt för mig att förstå när jag studerar de fyra regeringspartiernas familjepolitiska program. Jag kan försäkra församlingen att jag har studerat dem mycket noga. När man läser dem kan man konstatera precis vad vi sade under valrörelsen 1991, nämligen att det rimligtvis inte kunde vara några problem att sy ihop en bra familjepolitik utifrån dessa fyra program. Men nu vet vi sanningen. Det var uppenbarligen inte lätt. Ett av skälen är naturligtvis att alla partier inte följer sina partiprogram nu när de sitter i regeringen. Det beklagar jag också djupt. Ställd inför detta faktum blir det plötsligt Ny demokrati som är skurken. Man anser att det är vårt fel. Skulle det vara så är vår makt makalöst stor. Vi brukar ju beskyllas för motsatsen. Hur kan ett misslyckande bero på oss? Den logiken förstår jag inte. Kds partiledare, vår vän Alf Svensson, har t.ex. sagt att han är djupt besviken. Han låtsas vara litet förvånad över att vi så konsekvent hävdar vår familjepolitik. Han vill att vi skall komma på vad han kallar ''bättre tankar''. Jag har förstått att han menar att ''bättre tankar'' är kds-tankar. Ideologiskt tror jag att vi ligger varandra ganska nära. Det tycker jag är uppenbart när man läser våra respektive program i familjepolitiskt hänseende. I andra sammanhang finns det stora skillnader. Men vi kommer att fortsätta att driva vår familjepolitik lika konsekvent och lika uthålligt som hittills. För ett antal månader sedan blev jag upprörd mer än en gång. Då fick jag via medierna höra att vi skulle ha svängt och vinglat i den här frågan. Om det är någon fråga där vi inte har svängt och vinglat är det i familjepolitiken. Vi har konsekvent sagt precis samma sak hela tiden. Därför blev jag upprörd när t.ex. Alf Svensson sade att vi under valrörelsen 1991 pläderade för vårdnadsbidrag. Det är inte sant. Det gjorde vi inte alls. Det är en osanning eller, som min kära gamla farmor sade, det är att ha livlig fantasi. Hon kunde nämligen inte tänka sig att människor ljög. Vi pläderade inte ens för vår familjepolitik. Vi hade nämligen ingen familjepolitik i valrörelsen 1991. Vi sade just, som jag citerade nyss, att vi inte trodde att det skulle bli ett problem att tillsammans med de fyra borgerliga partierna sy ihop någonting. Vår utmärkta familjepolitik är av betydligt senare datum. Den presenterades offentligt den 21 januari 1993 kl. 14.30. Jag vet det, herr talman, eftersom det var jag själv som presenterade den på presskonferensen och det är jag som är huvudarkitekten bakom vår familjepolitik. Vi har vidare aldrig rest land och rike runt och pläderat för vårdnadsbidrag. Vi har pläderat för en familjepolitik som är rättvis och som ger valfrihet, och det tycker vi att bl.a. vår familjepolitik gör. Men vi tycker också -- hör och häpna -- när vi läser om Folkpartiets, Moderaternas, kds och Centerns familjepolitik att denna har många beröringspunkter med vår. Också deras politik skulle ge rättvisa och valfrihet, om partierna följde sina partiprogram. Vi vet också att det inte finns någon riksdagsmajoritet som stöder vårt förslag, och vi accepterar parlamentarismens sätt att fungera. Men det är precis samma sak för regeringspartierna. Det finns inte heller någon majoritet för dem. Vi sitter alltså på sätt och vis i samma båt eller, om man så vill, i var sin båt men i samma sjö. Vi har försökt att sitta litet lugnt i båten för att inte störa de känsliga diskussionerna. Vi har också mycket tydligt gjort klart hur vi ser på de här frågorna. Det kan inte ha varit något som helst tvivel för någon, varken på Rosenbad eller inom Socialdepartementet, om var vi står i familjepolitiska frågor. Ibland får jag en känsla av att man njuter av att spela parlamentarisk rysk roulett. Låt mig försäkra, herr talman, att vi inte gör det. Ibland får jag en känsla av att man faktiskt är djupt oense inom regeringen i de familjepolitiska frågorna och att man faktiskt har olika familjepolitiska grundvärderingar. Jag blir därför konfunderad när jag läser dessa partiers program. Där framkommer nämligen inte detta, utan där är det gemensamma grundvärderingar som tonar fram. Vi vet alla att det är andra faktorer som har skapat de tyvärr mycket starka prestigelåsningar som tidigare har präglat förslagen. Men, som sagt, vi får skulden. Man kritiserar oss för att vi inte förbehållslöst stödjer regeringens -- låt mig kalla det så -- familjepolitiska sylta. Det är nämligen många komponenter i denna. Och varför skulle vi då stödja den? Jo, man säger att den är ett steg i rätt riktning och att den är det näst bästa alternativet. Jag funderar då över om det möjligen är så att man tycker att vår familjepolitik är det bästa alternativet. Vad menas då med ''rätt riktning''? Jo, pappamånad, en tvingande barnomsorgslag och ett oerhört starkt understrykande av den kommunala barnomsorgen. Det finns i detta dessutom politiska pekpinnar som vi inte alls gillar. Man permanentar djupa orättvisor och ger vårdnadsbidrag till miljonärer. Det finns i detta även en krydda som vi inte är förtjusta i och som vi kallar Myrdalsk Westerbergideologi. Herr talman! Det är inte i denna riktning som Ny demokrati vill medverka till att driva familjepolitiken. Vilken är då vår inriktning? De fyra grundpelarna är valfrihet, rättvisa, barnets bästa och föräldrarnas ansvar. Det är de grundvärderingar som bär upp hela vårt familjepolitiska program. När jag läser regeringspartiernas familjepolitiska program finner jag inte att deras grundvärderingar skiljer sig från våra, men jag har lärt mig att man kan lägga in olika betydelser i ord. Vårt förslag resulterar dessutom i en samhällsekonomisk besparing på drygt 20 miljarder. Det är en sifferuppgift som vi har fått hjälp med att verifiera via Finansdepartementet. Det är alltså inte bara våra egna datorer och huvudräknare som har kommit fram till den. Den ideologiska grunden för Ny demokratis familjepolitik är att familjen är individens och det svenska samhällets absolut viktigaste och mest betydelsefulla fundament och att föräldrarna alltid har det hela och fulla ansvaret för sina barn, även om föräldrarna skulle vara frånskilda eller bo åtskilda. Självklart skall staten erbjuda ett stöd för föräldrarnas ansvarstagande. Vi tycker att det är självklart att stödet skall vara lika för alla, men det skall inte utgå till miljonärer. Vi ser inget skäl i världen till att man skall ta pengar från människor som har knappt om dem och ge dem till människor som uppenbarligen inte behöver dem. Detta har resulterat i vårt förslag, som i korthet innebär att vi vill införa vad vi kallar en vårdnadsersättning, vilken i normalfallet skall vara 8 000 kr i månaden och skall utgå under alla år fram till skolstarten. Vi föreslår också en höjning av barnbidraget, som skall börja utbetalas när skolgången börjar och precis som i dag skall fortsätta fram till 16 års ålder. Vi föreslår att det skall utgå med 1 000 kr i månaden och, som sagt, skall utbetalas till dem som behöver dem, Detta innebär att vi trappar ned bidraget när föräldrarnas sammanlagda årsinkomst överstiger 300 000 kr och att det inte skall utgå med en enda krona när deras årsinkomst överstiger 500 000 kr. Vi tycker att det är helt i sin ordning. Men, herr talman, en viktig faktor är att vi också vill avskaffa föräldraförsäkringen. Det finns ingen föräldraförsäkring i vårt förslag. Den tillkommer alltså inte som en ytterligare påbyggnad, som grädde på moset eller lök på laxen. Vi vill också totalrevidera det offentliga stödet i form av statsbidrag till barnomsorgen i kommunerna. Vi menar att det är föräldrarna som skall styra barnomsorgsformerna. De skall kunna välja mellan att själva behålla vårdnadsersättningen, som i vårt förslag utgår netto och är pensionsgrundande, eller att köpa barnomsorg. De skall kunna anställa barnflicka eller förfara på annat sätt. Valfriheten är nära nog obegränsad. Vi menar att vårt förslag med stor sannolikhet skulle resultera i att många föräldrar faktiskt kommer att göra det som de egentligen vill, nämligen vara hemma mera med sina barn, minska sin arbetstid, gå ner på deltid, kanske rent av välja att stanna hemma på deltid under ett, två eller tre år för att förvalta sin största förmögenhet, nämligen barnen. Vi anlägger inga värderingar på det ena eller andra valet, men vi tycker att ett fundament är viktigt: Det är föräldrarna som skall fatta beslutet. De skall ha den reella valfriheten att fatta detta beslut. Vi tror att konsekvensen av detta skulle bli väsentligt färre vilsna och mentalt trasiga barn. Vi tror att många fler barn då skulle få uppleva en kärleksfull uppväxt. Varenda klok förälder vet att detta är den enda garantin för utvecklandet av harmoniska, självständiga och ansvarstagande människor. Vårt förslag skulle också minska arbetslösheten. Vi tycker att många av de förslag som t.ex. Ann-Marie Pålsson och regeringens utredare Lars Vinell har lagt fram är utmärkta. De skulle möjliggöra för många föräldrar att öka sin valfrihet genom att köpa tjänster. Vi har mycket svårt att se att det skulle vara stötande att ha en anställd butler som tar hand om barnen. Det är enligt vårt sätt att se ett hedervärt yrke. Avslutningsvis, herr talman: Vårt förslag är helt och hållet finansierat inom familjepolitikens ram. Det ger dessutom ett nettotillskott till statskassan vilket minskar våra barns och barnbarns skuld med över Låt mig till sist peka på vår utsträckta hand, en hand som vi under nästan ett år har hållit fram till regeringen. Vi har skickat många och entydiga signaler om att vi är beredda att medverka till en bra och samhällsekonomiskt ansvarsfull politik. Vi må kritiseras för att vi vill spara hårt. Att vi kritiseras för att ta ekonomiskt ansvar för Sverige är något som vi tar med jämnmod och är stolta över. Den kritiken kan vi bära. Herr talman! Jag har gjort en ändring i den allra sista delen av mitt förberedda anförande. I stället för de bifallsyrkanden som jag ursprungligen hade tänkt framföra har jag, mot bakgrund av diskussionerna under gårdagens eftermiddag och kväll samt under morgonen stannat för att yrka på återremiss av socialutskottets betänkande SoU25.

Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att jag inte riktigt förstod mig på Ny demokrati och deras agerande i frågan om barnomsorgen och särskilt vårdnadsbidraget. Jag blev inte mycket klokare efter Stefan Kihlbergs anförande. Det innehöll visserligen en hel del åsikter som vi kan ställa oss bakom, t.ex. att det är föräldrarna som har ansvaret och att man strävar efter rättvisa mellan dem som får subventioner och dem som inte får det. Men för övrigt tycker jag ändå att Stefan Kihlberg har hamnat i fel båt. Han säger också att makten måste vara makalöst stor eftersom vi, om den socialdemokratiska politiken går igenom, lägger skulden på Ny demokrati. Ja, det blir ju på det sättet om Ny demokrati sätter sig i samma båt som socialdemokraterna. Jag har också tidigare sagt att det endast är Ny demokrati som kan se till att den socialdemokratiska familjepolitiken blir cementerad här i kammaren. Det är resultat som gäller. Det är kanske det som Ny demokrati inte riktigt har klart för sig. Man vill ha igenom hela sin motion precis som den är skriven, och det kan vi inte ställa upp på. Däremot inser vi att Ny demokratis åsikter om en del saker när det gäller vårdnadsbidraget och effekterna av detta stämmer överens med våra. Därför anser jag att man borde ställa upp på vårdnadsbidraget. Jag sade att det är resultat som gäller. Det gör också att man får arbeta på det sättet att man tar ett steg i taget här i riksdagen. Det kan vara väldigt svårt för ett enskilt parti att ta ett enda skutt mot det slutmål och den vision man har. Man får faktiskt anpassa sig till verkligheten. Jag måste verkligen protestera när Stefan Kihlberg talar om regeringens familjepolitik under de gångna åren och säger att det inte har hänt någonting. Det fanns en hel del missuppfattningar i hans syn på vad som har hänt. I mitt inledningsanförande talade jag om hur mycket som har hänt och att vi har åstadkommit en otrolig mängd enskilda alternativ som tidigare har varit förbjudna. Vi har mot socialdemokraternas vilja och trots deras motioner åstadkommit otroligt mycket under den här tiden. Det första beslut som den borgerliga regeringen fattade var att ge möjligheter för privat barnomsorg. Det var bara precis en månad efter det att regeringen tillträdde.
Herr talman! Jag tror att Ingrid Hemmingsson förstår vår familjepolitik. Jag tror också att hon förstår vårt agerande. Om det är någonting som faktiskt är lätt att förstå är det vår familjepolitik och den fullständigt 100-procentiga konsekvens vi har drivit den med. Nej, Ingrid Hemmingsson, vi sätter oss inte i fel båt. Vi sätter oss inte i någon socialdemokratisk familjebåt. Jag är fullständigt klar över att Ny demokrati och Socialdemokraterna har olika utgångspunkter för hur man vill att samhällets familjepolitik skall se ut. Men vi i Ny demokrati skäms inte för att sitta i samma båt som socialdemokraterna om de också tycker att det är viktigt att ta samhällsekonomiskt ansvar. Vi sitter gärna i båtar med människor som tar samhällsekonomiskt ansvar, oavsett om de är vänsterpartister eller socialdemokrater eller om de är från Moderaterna, kds, Centern eller Folkpartiet. Vi har inga problem med det sällskapet. Ingrid Hemmingsson säger att det är resultat som gäller och att mycket har hänt. Ja, till viss del kan jag hålla med om det. En tvingande barnomsorgslag har kommit. En pappamånad är på väg. Det har också blivit litet lättare att starta privata daghem. Men det var faktiskt jag som fick strida och kämpa som en furie i socialutskottet för att vidga möjligheterna för privata omsorgsformer. Vi lyckades till viss del med en skrivning, men så vitt jag förstår tycker man på sina håll att den skrivningen inte är så mycket värd. Herr talman! Vi inser att parlamentarismen nu en gång är sådan att man får kompromissa och ge och ta, så vi har inga som helst illusioner om att få igenom hela vår familjepolitiska motion. De har vi aldrig drömt om. Vi är realister. Det är inte det som är problemet. Just därför skulle jag vilja säga precis tvärtom: Om det är något parti som har varit anspråkslöst i sina krav så är det Ny demokrati. Om man summerar alltsammans -- det vet regeringen, herr talman -- har vi ytterst bara ställt ett enda krav. Det handlar om samhällsekonomiskt ansvar. Finansiera vårdnadsbidraget inom familjepolitikens ram i tid och i rätt omfattning! Det är egentligen det enda krav vi har ställt. Vi har sagt: Fixa det! Jag tror inte att någon har givit så många förslag som jag till hur man skulle kunna göra. Men inte ens detta är man beredd att göra, trots att Sverige befinner sig i sin djupaste ekonomiska kris någonsin! Det, herr talman, gör mig ytterligt bedrövad.
Herr talman! Stefan Kihlberg nämnde i sitt anförande att han ändrade sitt yrkande och yrkade på återremiss. Det vore väldigt intressant att få höra av Stefan Kihlberg vad Ny demokrati vill åstadkomma med detta. Jag hoppas att det handlar om att ni tar tillbaka det yrkande om bifall till den socialdemokratiska motionen ni gjort. I och med att ni har yrkat bifall till den har ni också ställt upp på texten i motionen, och det har ni kanske inte riktigt uppmärksammat. Motionärerna framhåller just att socialdemokraterna står för den bästa familjepolitiken med föräldraförsäkring osv. Om ni har yrkat bifall till den motionen har ni också yrkat bifall till innehållet. Därför skulle jag vilja veta vad återremissyrkandet egentligen innebär och vad ni syftar till. Det förslag om barnomsorgslag som antogs här i riksdagen ingick i ett helt paket. Jag tycker att man skall se den i sitt sammanhang. Den innebär att kommunerna skall se till att det finns barnomsorgsplats till alla som önskar detta. I och med vårdnadsbidraget finns det större möjligheter för alla att få välja sin barnomsorg. På det sättet kan barnomsorgslagen inte heller i Ny demokratis ögon utgöra en hämsko på någon. Jag skulle gärna vilja veta vad återremissyrkandet innebär och vad Ny demokrati syftar till med detta.
Herr talman! Om det är någonting som Ny demokrati inte vill ha eller förtjänar skulden för är det en tvingande barnomsorgslag i Sverige. Vi var det enda politiska parti som aktivt röstade mot den. Jag är klar över att konsekvenserna av politiken sedan kan bli ökade kostnader. Men jag tycker att vanlig både intellektuell och parlamentarisk heder kräver att man själv tar konsekvenserna av de beslut man har drivit igenom här i kammaren och inte lastar skulden på dem som har röstat emot. Det tycker jag är ytterligt bedrövligt. Jag kan inte svara på Ingrid Hemmingssons sista fråga ännu. Skälet till att jag yrkar på återremiss är att jag är optimist. Det har förekommit kontakter med regeringspartierna. De kontakterna har givit oss anledning att begära denna återremiss för att ytterligare penetrera frågan och se om vi kan hitta en lösning. Jag sade i mitt huvudanförande att vi uthålligt, upprepat och konstruktivt har sträckt ut handen i nästan ett år. Den är fortfarande utsträckt. Därför begär vi återremiss, och jag är optimist. Jag tror och hoppas, på grundval av de underhandskontakter vi har haft, att återremissen skall kunna leda fram till att regeringens familjepolitik faktiskt går igenom i kammaren. Men jag kan inte och vill inte heller, för att tillfredsställa Ingrid Hemmingsson, nu stapla upp krav och liknande, utan jag ber henne acceptera att vi går in i det här med öppna och konstruktiva ambitioner.

Herr talman! Det första ämnet för dagens debatt, vårdnadsbidrag, kan man känna en lätt trötthet inför, eftersom det inte är första gången vi har den frågan uppe här i riksdagen och argumenten för börjar bli rätt utnötta. Utskottets majoritet har avstyrkt förslaget om vårdnadsbidrag, vilket gör att vi egentligen inte skulle behöva orda så mycket om saken. Men jag tror ändå att det är nödvändigt att slå fast några av de grundläggande skälen för Vänsterpartiet att säga nej till vårdnadsbidraget. För att börja med det ekonomiska argumentet, är det helt klart för alla partier att budgetunderskottet är stort och att vi behöver spara pengar. Det blir därför väldigt märkligt när 3,7 miljarder skall kunna anslås till en s.k. ny reform. Vi menar att om man nu har så pass mycket pengar och vill satsa på stöd till familjerna och stöd till barn i utsatta situationer, är det helt andra frågor som borde lyftas fram, ett helt annat stöd. Vänsterpartiet har önskemål om att förlänga föräldraförsäkringen, men jag måste tillstå och beklaga att vi inte har pengar i vårt budgetförslag, så vi kan inte yrka på en sådan förbättring i det här sammanhanget utan får komma igen. Eftersom förslaget till vårdnadsbidrag är ofinansierat, är det uppenbart att ett genomförande av det sannolikt kommer att drabba andra former av stöd till familjer eller föräldraförsäkring eller kommunal barnomsorg. Det är ett mycket tyngt vägande skäl för avslag. Det andra skälet som jag vill lyfta fram är jämställdhetsaspekten. Det är helt uppenbart att tillgången till vårdnadsbidrag kommer att göra att många arbetsgivare anser att framför allt kvinnor kan vara hemma i stor utsträckning. Vårdnadsbidraget kommer också att påverka diskussionen ''på hemmaplan''. När kvinnan har lägre lön än mannen, blir hon den som får vara hemma och därmed förlora väldigt lång tid på arbetsmarknaden. Det tredje skälet som jag skulle vilja ta upp är frivilligheten att utnyttja bidraget. Ingrid Hemmingsson talade om valfriheten. Jag menar att den är en chimär. Det finns ingen valfrihet att utnyttja vårdnadsbidraget eller att inte göra det. Vilka familjer kan utnyttja det? Jo, det är självklart de familjer där två föräldrar svarar för försörjningen. Men hur går det för en ensamstående förälder? När Ingrid Hemmingsson och Stefan Kihlberg talade familjens lov, tyckte jag att det hördes ytterst litet om familjer med endast en vårdnadshavare, framför allt ensamstående kvinnor som drar försorg om sina familjer. Vilken ensamstående mamma kommer att ha möjlighet att utnyttja vårdnadsbidraget? Jag tycker att det är tydligt och klart att det är fråga om en reform som kan utnyttjas av familjer där mannen har en relativt hygglig inkomst. Väldigt många andra kommer över huvud taget inte att kunna utnytta den. Som ett fjärde exempel mot vårdnadsbidraget skulle jag kunna tala om att jag tycker att hela propositionen är väldigt slarvigt beredd av regeringen. När man nu är för reformen, har man t.ex. glömt adoptivbarnen, vilket har lyfts fram i flera motioner. Vänsterpartiet är alltså mycket kritiskt mot vårdnadsbidraget, men vi menar att skall det över huvud taget införas, måste det självfallet omfatta även adoptivbarn som kommer till Sverige när de är äldre än ett år. Att så inte är fallet i propositionen, tycker jag är ett exempel på hur slarvigt frågan är beredd i regeringskansliet. Jag tycker att det är märkligt -- och intressant också -- att konstatera att när vi diskuterar den här frågan i dag finns inte socialministern på plats. Bengt Westerberg, som är den som i regeringskansliet har hand om de här frågorna, har alltså valt, av för mig okänd anledning, att inte vara på plats och försvara vårdnadsbidraget. Detta är inte sagt med någon som helst ringaktning mot hans partikamrat Lennart Rohdin, som jag har en hög uppskattning om. Men det handlar inte om personer, utan det handlar om roller. Det handlar om att socialministern är den som i regeringen har lagt fram förslaget och väl också borde kunna vara här och försvara det. Jag tycker att hans frånvaro talar för sig själv. Herr talman! Från Vänsterpartiets sida har vi alltså starka invändningar mot vårdnadsbidraget, och jag vill bara kort nämna att vårt alternativ, som definitivt går ut på att stärka barnfamiljerna, är att på sikt bygga ut föräldraförsäkringen. För närvarande har vi inga pengar till det i vårt budgetförslag, men det är annars det som vore en väldigt viktig reform. Vi vill också ha sex timmars arbetsdag, som inte heller går att genomföra på en gång. Men framför allt vill vi ge stöd till kommunerna för att de skall kunna bedriva en bra barnomsorg. Vidare vill vi införa en kommunakut, och vi vill låta kommunerna själva bestämma om de vill höja skatten för att kunna hålla en bra standard. Det skulle vara ett betydligt bättre stöd till barnfamiljerna i Sverige. Jag vill med det alltså yrka bifall till majoritetens förslag i betänkande 25 om vårdnadsbidrag. Så, herr talman, är det logiskt att fortsätta debatten om barnomsorg. I det betänkande som vi har framför oss från socialutskottet behandlas en rad motioner som har lyft fram situationen inom barnomsorgen. Inledningsvis vill jag gärna understryka att jag känner mig stolt över den svenska barnomsorgen, den modell som vi har arbetat fram i vårt land. Vid resor i landet och i Stockholm, där jag känner till situationen bäst inom barnomsorgsområdet, träffar jag ofta föräldrar och personal, som har stort förtroende för varandra, och ser att det är ett fantastiskt bra jobb som utförs. Jag menar också att tillkomsten av barnomsorgslagen var välkommen, därför att den stadgade krav på kommunerna att ordna barnomsorg. Men med det sagt vill jag inte underlåta att ta upp de problem som definitivt finns inom barnomsorgen och som -- det kan jag se tydliga tecken på -- faktiskt ökar. Det sker en privatisering, där medel förs över från kommunal barnsomsorg till privata alternativ. Jag vill i sammanhanget framhålla att Vänsterpartiet inte är emot utan har accepterat privata barnomsorgsformer. Vi menar att speciellt alternativa pedagogiska modeller har ett klart och stort värde för att visa hur man utifrån en annan pedagogik kan bedriva en bra barnomsorgsverksamhet. Men det betyder ju inte, herr talman, att privata alternativ som bygger på ekonomisk vinning har en framtid och har kommit till för att ge barnen en bättre omsorg. De problem som har visat sig runt om i vårt land, exempelvis stora barngrupper, som personalen har protesterat mot, är väldigt tydliga. Socialstyrelsen har lyft fram de här problemen i sin slutrapport om hur barnens situation ser ut i dag. Jag menar att regeringen och den borgerliga majoriteten inte tycks låta rapporterna spela någon roll, och jag är väldigt förundrad över det. Inte bara i officiella rapporter utan runt om i vårt land -- på skolor, på daghem, fritidshem, osv. -- framkommer den stora oro som föräldrar och personal känner. Det har varit protester i Gottsunda utanför Uppsala, och på en rad håll i vårt land har man väldigt tydligt visat att gränsen är nådd för hur långt besparingar kan göras utan allvarliga men för barnen. Jag var nyligen på besök på ett daghem i Flen, Nybble daghem, där föreståndaren, som jobbat väldigt länge, beskrev vilket fint arbete man har gjort. Vi diskuterade frågan om barngruppernas storlek, och hon konstaterade att det först var 16 barn och att det sedan blev 17-18, och nu undrade hon: När kommer det 19:e barnet? Ansvariga personer på en rad andra daghem, som tvingats ta emot 19:e, 20:e och 21:a barnet, menar att man inte kan göra på det sättet och samtidigt bibehålla en bra kvalitet. Jag har därför väldigt svårt att förstå att övriga partier inte inser att vi behöver föra en diskussion om var gränsen går. Jag kan inte säga exakt var gränsen för barngruppernas storlek skall gå, men jag menar att man måste diskutera saken, och man måste kunna fastställa något slags övre gräns. Vi har i vår meningsyttring med ett förslag till en sådan övre gräns, och jag beklagar att vi är ensamma om det. Jag tycker att åtminstone Socialdemokraterna väldigt klart borde stöda det kravet. I vår meningsyttring har vi också tagit upp några andra frågor, exempelvis barnomsorgsplaner. Vi hänvisar i det sammanhanget till 17 § socialtjänstlagen, som vi menar bör vara kvar för att kommunerna därigenom skall få rätt att undersöka om det finns behov av ytterligare privata alternativ och om dessa fungerar bra ihop med övriga former av barnomsorg som finns i kommunen. Vi menar att de privata alternativen visst skall få finnas men att det är kommunen som i sista hand ändå måste ta reda på hur dessa kan komplettera den kommunala barnomsorgen. Vi har också tagit upp frågan om utbildning av personal. Man har i dag på många håll personal som har jobbat länge men som inte hinner med vidareutbildning. Det finns alltså ett stort behov av sådan utbildning, och personalen har också på grund av en pressad arbetssituation små möjligheter att gå ifrån arbetet för att delta i utbildning. Jag stöder på den punkten reservation Jag vill också, herr talman, ta upp frågan om utbildning för att möta asylsökande barns behov. Vi har kunnat konstatera att det finns stora brister i det sammanhanget. Jag vill nämna förslaget att det skulle vara möjligt att genomföra sanktioner mot kommuner. Jag tror att det vore ett verksamt medel mot de kommuner där man faktiskt bryter mot barnomsorgslagen. Det är bra att lagen finns, men om man inte kan följa upp lagen och visa vad följderna blir för den kommun som inte följer lagen, blir den inte verkningsfull. Vi har också tagit upp frågan om barnvårdare, som fyller en väldigt viktig funktion och som tyvärr är en grupp som är på utdöende i vårt land. Vi vill i det sammanhanget lyfta fram hur just ensamstående föräldrar har drabbats särskilt hårt. Till slut vill jag nämna föräldrautbildningen, som ser väldigt olika ut på olika platser runt om i vårt land. Vi menar att det skulle vara av stor vikt att lyfta fram föräldrautbildningen och se till att den får ett ökat stöd. Herr talman! Jag vill alltså yrka bifall till mom. 1 om barngrupper och mom. 2 om barnomsorgsplaner i vår meningsyttring till socialutskottets betänkande 29. I övrigt vill jag hänvisa till Vänsterpartiets meningsyttring i båda betänkandena. Till slut vill jag skicka med en fråga till Ny demokrati. Jag har väldigt svårt att förstå Stefan Kihlbergs resonemang om återremiss. Jag uppfattade i utskottet att ni i Ny demokrati var överens om att yrka avslag på förslaget om vårdnadsbidrag. På vilket sätt skulle det gagna frågan att nu göra en återremiss av ärendet? Syftet är väl enbart att lyfta fram era egna minst sagt omåttliga besparingsplaner, som skulle drabba Sveriges barnfamiljer på ett sätt som vi väl ännu aldrig har sett och som vi hoppas att vi slipper se.

Herr talman! Vi har många gånger här i kammaren debatterat Vänsterpartiets alternativ till familjepolitik, och det står väl helt klart att det är en väldigt stor skillnad mellan Vänsterpartiets syn på familjepolitiken och den syn som vi i de borgerliga partierna har. Vänsterpartiet vill ha en politikerstyrd barnomsorg. Det framgick också av vad Eva Zetterberg sade om att medel från kommunal barnomsorg förs över till de privata alternativen och att det skulle vara en orättvisa. Detta lämnar jag därför därhän. Därmed vill jag gå in på Eva Zetterbergs argument mot vårdnadsbidraget. Hon säger att argumenten för vårdnadsbidraget är utnötta. Det tycker jag inte alls, jag tycker att argumenten i dag är mycket aktuella och inte alls utnötta. Hon säger också att vårdnadsbidraget skulle vara ofinansierat. Det var ovanligt att höra att någon från vänstern har bekymmer med ekonomin. Jag har tidigare sagt att vårdnadsbidraget icke är ofinansierat utan att det är finansierat inom den budget som har lagts fram. Eva Zetterberg nämnde också att jag hade sagt att det är frivilligt om man vill utnyttja vårdnadsbidraget eller inte. Det är faktiskt det. Debatten omkring vårdnadsbidraget har hittills varit så statisk. Socialdemokraterna och vänstern har inte velat tala om något annat än att vårdnadsbidraget skall gå till högavlönade som har hemmafruar som kan stanna hemma -- detta återkommer i alla reservationer. Men så är det ju inte. Vad som är mycket viktigt att påpeka är att det med den lilla hjälp som man får är möjligt att välja andra former av barnomsorg än den kommunala. Denna möjlighet har alltså även ensamstående. Vi kan inte här i riksdagen tala om hur olika familjer och olika mammor med barn skall ordna sin barnomsorg, men vi kan ge den här möjligheten. Det kommer nu att finnas pengar så att den som kanske bor i glesbygd eller som av andra orsaker kanske inte vill eller kan utnyttja den kommunala barnomsorgen får den här möjligheten att välja ett annat alternativ. Som jag sade tidigare: Var så säker på att det, när det här förslaget har genomförts, kommer att visa sig att människor är väldigt påhittiga vad gäller att ordna för sig själva och sina familjer på många olika sätt. I valfriheten ligger också att den som inte vill utnyttja vårdnadsbidraget utan har en bra kommunal plats ju redan har fått sin subvention, sitt stöd av samhället, i och med det stora stöd som går till en kommunal barnomsorgsplats. Då kan man väl inte missunna andra, med andra förhållanden, möjligheten att få en liten hjälp, så att vi uppnår en större rättvisa?
Herr talman! Ingrid Hemmingsson talar om frivilligheten, men hur kan det finnas någon frivillighet om man inte har möjlighet att ta del av det hela? Vårdnadsbidraget handlar ju om 2 000 kr i månaden. Då undrar jag: Vilken ensamstående förälder kan klara sig på det? Om ni från den borgerliga sidan hade menat allvar med att vårdnadsbidraget faktiskt skulle vara tillgängligt för alla, då skulle bidraget vara i storleksordningen 10 000 kr i månaden, eller hur? Då skulle det kunna vara ett alternativ för en ensamstående förälder. Men vad är alternativet nu för en ensamstående utan rika föräldrar och utan -- som Ingrid Hemmingsson antyder -- andra resurser i bakfickan? Ja, det blir i så fall socialbidrag som får fylla ut. Jag kan inte anse att den modellen är särskilt önskvärd, att vi skulle rekommendera människor att ta ett vårdnadsbidrag som skulle fyllas ut av socialbidrag. Jag tycker att det är mycket märkligt att Ingrid Hemmingsson uppenbarligen förespråkar en sådan modell. Det blir i så fall fråga om frivillighet för dem som har råd, och det är i mina ögon felaktigt. Ingrid Hemmingsson har invändningar mot att jag tidigare hävdade att förslaget är ofinansierat. Ja, de 3,7 miljarderna finns i och för sig med i regeringens totala budget, men man har samtidigt inte angett varifrån pengarna skall tas. Jag menar att det är en stor brist. Jag är mycket oroad, och jag tror att det finns god anledning att vara oroad över att pengarna skall tas just från andra områden som barnfamiljer är beroende av, bl.a. föräldraförsäkring och barnomsorg -- kanske även barnbidrag, vad vet jag? Om regeringen tycker att min och många andras oro är obefogad, borde man ha talat om varifrån pengarna skall tas -- att de skall tas från försvaret eller från det ena eller det andra som vi kan tycka är onödigt -- men så har inte skett.
Herr talman! Vi här i riksdagen kan inte komma med pekpinnar och tala om hur familjerna skall ordna sin tillvaro. Därför kan vi inte heller i det här fallet komma med pekpinnar. Däremot kan vi ge familjer möjligheter. Genom vårdnadsbidraget ger vi dem som så önskar möjligheten att själva ta hand om sina barn, och vi ger också människor möjligheten att välja andra former av barnomsorg, barnomsorg som man i dag inte har möjlighet att välja -- det kan vara flera familjer som går ihop, och det finns mängder av olika lösningar som passar olika familjer. Det är detta, att vi ger möjligheter, som är så viktigt. Vi skall ge familjer sådana möjligheter i stället för att hela tiden utgå från att det är vi politiker som skall styra och som vet bäst. Det framgår mycket tydligt av reservationerna att Vänstern inte har någon förståelse för det, och inte Socialdemokraterna heller. Man tänker så statiskt! Man har inga visioner, och man är så fast i uppfattningen att politiker vet bäst och att familjerna inte har riktigt klart för sig vad som är bra för dem.
Herr talman! Jag och Vänsterpartiet menar inte alls att politiker alltid vet bäst. Men när det gäller kommunal barnomsorg har ju svenska folket i olika undersökningar klart angivit vilka alternativ de önskar. Drygt 90 % av svenska folket vill ha kommunal barnomsorg. Den saken behöver man inte ens fråga politiker om. Men jag menar att det finns ett demokratiskt innehåll i de beslut som politiker fattar i exempelvis en kommun. Där finns det möjligheter till demokratisk kontroll. Vi har yttrandefriheten, och vi har offentlighetsprincipen. Det gör att invånarna i en kommun kan tala om för sina kommunalpolitiker vad de vill ha; de kan också klaga, och de kan besluta sig för att välja andra om de är missnöjda med sina politiker. Det är ett sätt att föra fram sina synpunkter. Men som jag inledningsvis sade är det också tydligt vad svenska folket anser om behovet av vårdnadsbidrag respektive kommunal barnomsorg.
Herr talman! Eva Zetterberg konstaterade att 90 % i en undersökning hade sagt sig vilja ha kommunal barnomsorg. Det är struntprat, Eva Zetterberg. Det finns en elementär sanning om enkäter och intervjuer, och det är: Som man frågar får man svar. Det är inga problem att ställa en fråga så, att man får precis det svar man vill ha. Det är just vad den undersökningen har lyckats med. Jag kan tala om att jag i min undersökning har kommit till resultatet att hundra procent vill ha bra barnomsorg. Det säger alla som vi har frågat. Och bra barnomsorg är inte detsamma som kommunal barnomsorg. Det är när föräldrarna själva kan välja -- vad som är bra för dem vet varken jag eller Jag skall inte gå i polemik -- det är ganska meningslöst att Eva Zetterberg och jag för en ideologisk diskussion. Jag är hyfsat insatt i marxismen. Jag var tvungen att läsa både Das Kapital och dialektisk analys när jag läste sociologi; på den tiden -- under det röda 60-talet -- hette det sociologi. Jag känner därför igen de resonemang som Eva Zetterberg för. Låt mig bara ta några exempel. Det är inte många år sedan vi pratade om lex Pysslingen. Då var det fult, ja det värsta man kunde göra, att ens andas om att man skulle kunna bedriva barnomsorg och ha något kommersiellt utbyte av det. Det var så vansinnigt fult att kunna tjäna pengar. En meningsfrände till Eva Zetterberg -- Sten Andersson -- talade med emfas om hur kusligt otäckt det var att man kunde tjäna pengar på barn! Jag är inte marxist, än mindre socialist. Vi värnar också om dem som av ett eller annat skäl är ensamstående mammor. Enligt våra familjepolitiska förslag får man 8 000 skattefritt i månaden. Jag kan fortfarande inte förstå -- därför skall Eva Zetterberg gärna få svara på den frågan -- hur detta kan skapa annat än valfrihet för en ensamstående mamma. Hon kan välja att stoppa dessa 8 000 netto i fickan -- de är pensionsgrundande -- och vara hemma och ta hand om sitt barn, om hon vill det. Hon kan också välja att förvärvsarbeta och använda pengarna till att anställa barnflicka, ensam eller tillsammans med någon annan, eller köpa kommunal dagisplats. Jag förstår inte varför det skulle vara svårare för en ensamstående mamma att fatta de besluten än för någon annan. Avslutningsvis vill jag säga, herr talman, att jag har välgrundad anledning att yrka på återremiss -- det är inte effektsökeri. Vi har fått tydliga signaler från regeringsföreträdare som vi inte ett ögonblick misstror, så vi har en realistisk förhoppning om att det kanske skulle kunna lösa problemet. Men jag var litet slarvig i mitt yrkande. Jag yrkar i första hand på återremiss och i andra hand -- om det yrkandet faller -- på bifall till utskottets hemställan i mom. 1 och bifall till vår reservation, nr 3.
Fru talman! Det är bra att Stefan Kihlberg ägnar viss tid åt att studera marxismen -- det kan säkert inte skada. Men när det gäller barnomsorgsfrågor tycker jag personligen att det har givit mer att träffa och diskutera med föräldrar och personal, just för att få deras synpunkter på hur den skall fungera idealt. Där har i varje fall inte jag hittat särskilt mycket i marxismen. Självklart handlar det om en bra barnomsorg, Stefan Kihlberg. Det var ju det jag var inne på i mitt anförande: Den kommunala barnomsorgen håller på att urholkas. Som jag sade är jag rädd för att vi håller på att bygga upp en barnomsorg med ett A och ett B-lag: Föräldrar som har det gott ställt kan välja privata alternativ som har större personaltäthet och som har barn från familjer med färre problem än andra och som därmed kan ge en lugn och trygg miljö, medan B-laget får betydligt svårare att hävda sina intressen. Det är självfallet det som det handlar om. Jag vet inte vilka undersökningar Stefan Kihlberg åberopar, men jag tänker inte bara på en undersökning, utan det har gjorts återkommande undersökningar om vilken barnomsorg föräldrar önskar. Det jag redovisade är inte hämtat ur mina privata sonderingar av vad folk i allmänhet tycker, utan det är välgrundade resultat av undersökningar som har gjorts av Statistiska centralbyrån, olika opinionsinstitut, osv. Av dem framgår det tydligt vad föräldrar önskar.
Fru talman! Ja visst, det framgår tydligt vad de önskar: bra barnomsorg! Jag vädjar till Eva Zetterberg: Låt föräldrarna själva aktivt välja! Problemet är att det i dag inte finns några möjligheter att välja. På det här området gäller Henry Fords klassiska uttalande: Välj vilken färg ni vill, bara den är svart. Så ser valfriheten på det här området i praktiken ut i dag. Välj vilken barnomsorg ni vill, men det finns i stort sett bara ett kommunalt utbud. Det är det mönstret vi vill byta. För oss är mamma och pappa till barnen de enda som har rätt att fatta beslutet. Vi vänder oss i grunden mot den förmyndarmentalitet som ligger bakom Eva Zetterbergs uttalande om vad som är bäst för barn. Visst studerar jag barnomsorgen -- intensivt, skulle jag vilja påstå, Eva Zetterberg. Dess värre har jag litet svårare att göra det lika intensivt sedan jag hamnade i riksdagen som när jag bor i Göteborg. Jag bor nämligen granne med ett daghem; ett kommunal daghem är vår allra närmaste granne. Jag har tillbragt många timmar där, men vi har inte haft våra egna barn där. Eftersom vi bodde grannar försökte vi få tillstånd för våra barn att leka med dagisbarnen, men det fick de inte. Vi fick inte släppa in våra barn för att leka med dagisbarnen på Svetsaregatan 10 i Göteborg! Varför inte det? Nej, det kunde de inte ta ansvar för. Nej, sade jag, det behöver ni inte. Vi kan friskriva er från det i ett dokument: Vi, mamma och pappa, tar ansvaret, vad som än händer. Men det gick inte. Det tycker inte jag är barnomsorg! Jag tror t.o.m. -- ja, jag vet det -- att dagisbarnen gärna ville att Petra, Andreas och Sara skulle komma och leka med dem, men det fick de inte. Jag tycker alltså inte att Eva Zetterberg skall utnämna sig till den som ensam är kunnig på området. I måndags var jag på en debatt för blivande förskollärare på Lärarhögskolan här i Stockholm. Det var ungefär 300 -- naturligtvis var 295 kvinnor; det är ju så. Men det skall vi inte klandra dem för. Men det skrämmer mig litet grand att nyrekryteringen fortfarande är så totalt kvinnodominerad. Något som gjorde mig litet beklämd var att det framgick så tydligt vilka politiska uppfattningar dessa blivande förskollärare hade. Jag frågade en av lärarna: Har ni gjort något skolval eller liknande? Jag har nämligen en hypotes. -- Nej, svarade han och såg påtagligt besvärad ut; han förstod min hypotes. Jag kan garantera att det så att säga inte hade blivit samma resultat i det skolvalet som det blir på Handelshögskolan i Stockholm!
Fru talman! Jag skall kommentera den senaste frågan. Både Stefan Kihlberg och jag bör fundera över om det är hur man ser på kontakten med barnen och på deras behov som gör att man väljer annorlunda politiskt. Hur Stefan Kihlberg har löst eller inte löst sina barnomsorgsproblem tänker jag inte lämna några synpunkter på. Stefan Kihlberg och Ny demokrati tar upp det faktum att det på vissa håll har funnits och finns en stelbent byråkrati inom den kommunala barnomsorgen. Att man tar det till intäkt för att hela verksamheten skulle vara fel eller inte vara till gagn för föräldrarna är att gå väldigt långt i sina slutsatser. Jag ställer inte upp på det. Däremot finns det all anledning att se till att föräldrar får mer att säga till om även inom den kommunala barnomsorgen och att man får möjlighet att där pröva alternativ pedagogik. Det finns mycket att göra på det området. Till sist, fru talman, vill jag ta upp frågan om återremissen. Jag tycker inte att Stefan Kihlberg lämnar en bra förklaring. Denna fråga har vi nämligen diskuterat under en lång tid i socialutskottet. Stefan Kihlberg har haft alla möjligheter att lägga fram sina alternativa förslag och försöka få med sig de borgerliga representanterna i socialutskottet, men han har inte lyckats. Varför komma med detta i elfte timmen? Det verkar vara en ursäkt för att komma undan och tillgodose de borgerliga partierna, trots att man har sagt sig vilja stå för ett avslag när det gäller vårdnadsbidraget. Jag kan inte tolka det på något annat sätt.

Fru talman! Vi socialdemokrater yrkar avslag på regeringens proposition om införande av ett vårdnadsbidrag. Det gör också majoriteten i socialutskottet. Vår inställning är väl känd. Ett vårdnadsbidrag kommer att öka orättvisorna, minska valfriheten, hota jämställdheten och öka budgetunderskottet i statens finanser. Vårt land befinner sig i en ekonomisk kris med massarbetslöshet, urusla statsfinanser och ökande klyftor mellan människorna. Krisen drabbar barnen. I måndags kom ännu en larmrapport från barnens värld. Sveriges kommuner skall spara 1,6 miljarder på barnomsorgen bara i år. Det är SKTF, Kommunaltjänstemannaförbundet, och IMU som har sammanställt en omfattande och nedslående rapport om läget inom barnomsorgen. I går kom Socialstyrelsen med sin skrift Social rapport 1994. Den visar bl.a. att 500 000 barn i vårt land växer upp i familjer med knappa ekonomiska resurser. För vart femte barn med ensamförälder täckte inte familjens inkomst de beräknade levnadsomkostnaderna. I detta utomordentligt dystra läge har regeringen lagt fram sitt förslag till vårdnadsbidrag med en beräknad kostnad på 3,7 miljarder. Det är ett helt ofinansierat förslag som bara spär på det redan rekordhöga budgetunderskottet. Till det kommer ungefär 70 miljoner i ökade administrativa kostnader. Det behövs nämligen en rejäl byråkrati för att räkna ut och betala ut vårdnadsbidraget. Regeringen visar med detta en anmärkningsvärd brist på ekonomiskt ansvar -- men inte bara det. Regeringen visar också en anmärkningsvärd brist på rättvis prioritering. Samtidigt som kommunerna tvingas skära bort 1,6 miljard i barnomsorgen tar regeringen på sig spenderbyxorna och lägger 3,7 miljarder på ett vårdnadsbidrag. Vilka vinner och vilka förlorar på den politiken? Ensamstående småbarnsmammor kommer inte att få någon nytta alls av vårdnadsbidraget. De kommer bara att få vara med och betala genom sin skatt. Som ensamförsörjare måste de arbeta minst 30 timmar per vecka, och det betyder noll kronor i vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget blir mest intressant för dem som redan har råd att stanna hemma, familjer med en högavlönad man och en hemmafru. Vårdnadsbidraget blir i kronor räknat allra mest värt för de familjer där bägge föräldrarna förvärvsarbetar, har goda inkomster och kan anställa en barnflicka. De familjerna får hela bidraget på 2 000 kr och får desssutom göra avdrag vid taxeringen för kostnaderna för barnflickan. Det betyder att de får 2 000 kr i månaden efter skatt i vårdnadsbidrag. Man kan verkligen fråga sig om det är dessa familjer som nu främst behöver samhällets stöd. I ett svårt ekonomiskt läge gäller det att hålla samman och se till att klyftorna mellan människor blir så små som möjligt. Att bära varandras bördor har för oss socialdemokrater en djup etisk betydelse. Regeringens politik går tyvärr i motsatt riktning. Socialstyrelsen lämnade nyligen sin rapport Barns villkor i förändringstider till regeringen och socialminister Bengt Westerberg. Av det digra materialet kan man dra många slutsatser. Jag skall dra tre: För det första prioriteras inte verksamheter för barn. Tvärtom minskar resurserna mer för barn och unga än för annan kommunal verksamhet. Det visar också den nyligen publicerade undersökningen från SKTF och IMU. För det andra fortsätter nedskärningarna allra mest i storstäder och förortskommuner som har en mer ansträngd ekonomi än andra. För det tredje blir barnfamiljernas egen ekonomi allt viktigare för barnens välfärd. Många familjer kan med pengar, tid och kunskap kompensera sina barn när dagis, skola, fritis, bibliotek och musikskola försämras eller läggs ner. Andra familjer har inte en chans att kompensera. Barnombudsmannens kommentar var att rapporten är oroväckande när det gäller synen på barn enligt FN:s barnkonvention. Regeringen har anledning att titta på hur man lever upp till åtagandena i barnkonventionen. De långsiktiga effekterna är inte belysta säger barnombudsmannen Louise Sylwander. Precis samma kritik kan riktas mot vårdnadsbidragspropositionen. Regeringen har inte analyserat vilka effekter vårdnadsbidraget kommer att ge. Hur många småbarnsmammor kommer att stanna hemma? Vad händer med arbetskraftsutbudet på sikt? Kommer kvinnor att helt tappa fotfästet på arbetsmarknaden? Hur många barnfamiljer kommer att välja bort barnomsorg som har offentligt stöd? Hur många fler småbarnsföräldrar kommer att skiftarbeta? Hur många barn med behov av särskilt stöd kommer att sluta i barnomsorgen? Vad kommer att hända med vår väl utbyggda barnomsorg? På alla dessa frågor ger propositionen inga svar. Ingen vet. Som vårdnadsbidraget är konstruerat gynnar det privata tillsynsalternativ framför offentligt stödd barnomsorg. Kostnaden för helprivat tillsyn får dras av motsvarande bidraget på 2 000 kr. Avgifterna till kommunalt dagis eller föräldrakooperativ får inte dras av alls. Eftersom vårdnadsbidraget betalas fullt ut bara till dem som har helprivat tillsyn eller ingen alls finns det risk för att allt fler kommer att ''saxa'' sina arbetstider för att behålla så mycket som möjligt av bidraget. Vårdnadsbidraget blir en extrainkomst i vardagsbudgeten, och det ligger nära till hands att många föräldrar ser sig tvingade att lösa barnomsorgen på billigast möjliga sätt och avstå från en daghemsplats. Det kanske blir en släkting, en granne eller ett äldre syskon som får se till barnen medan föräldrarna arbetar. Mest drabbas barnen med behov av särskilt stöd. Konstruktionen av vårdnadsbidraget innebär att föräldrarna kan använda pengarna till vad som helst -- utom till barnomsorg med offentligt stöd. Då fryser pengarna inne. Om regeringen var genuint intresserad av att förbättra barnfamiljernas situation genom att satsa ytterligare 3,7 miljarder hade man naturligtvis valt de upparbetade vägar som vi har i den svenska familjepolitiken. Man kunde ha höjt barnbidraget. Man kunde ha förbättrat bostadsbidraget för att nå framför allt låginkomstfamiljerna. Man kunde ha byggt vidare på föräldraförsäkringen. Man kunde ha satsat på kommunerna för att klara kvalitén i barnomsorgen. Men detta gör man inte. Man är ute efter något annat. Det handlar inte om att ge barnfamiljerna mer stöd. Man vill åstadkomma ett systemskifte i svensk familjepolitik genom stora nedskärningar i välfärden och genom en helt annan syn på kvinnors och mäns uppgifter i samhället. Många kvinnor i Sverige är i dag rädda för den europeiska unionen och för ett svenskt EU medlemskap med dess befarade konsekvenser när det gäller kvinnors rätt till arbete och utbildning. Jag vill påstå att det är en obefogad rädsla i förhållande till vad regeringen tänker åstadkomma alldeles på egen hand. Inga Persson, docent i nationalekonomi som har arbetat åt Finansdepartementet, svarade i en intervju på frågan om vad som händer svenska kvinnor vid ett EU-medlemskap. Hon sade: ''Ett vårdnadsbidrag som gör det lönsamt för många kvinnor att stanna hemma blir ett större bakslag för jämställdheten än ett medlemskap i EU.'' Fru talman! Vårdnadsbidraget hotar jämställdheten på flera sätt. Marginaleffekterna är extrema. För lågavlönade deltidsarbetande kvinnor blir det knappt lönsamt att arbeta. Samtidigt är bidraget så litet att knappast någon enda pappa kommer att stanna hemma med barnen. Signalen är tydlig -- småbarnsmammor behövs inte i arbetslivet. Deras insats är försumbar. Vårdnadsbidraget bidrar till att kvinnor får ännu sämre villkor i arbetslivet med bl.a. en sämre löneutveckling. Sambandet mellan förhållandena i arbetslivet och fördelningen av föräldraansvaret mellan mamman och pappan är mycket tydlig. Jämställda villkor i arbetslivet förutsätter en jämnare fördelning av föräldraansvaret. Vårdnadsbidraget verkar i rakt motsatt riktning. Kopplingen till tre års tjänstledighet innebär att många kvinnor aldrig kommer in på arbetsmarknaden eller kommer att utestängas från den. Kvinnorna som stannar hemma blir återigen beroende av männnens inkomster. Kvinnorna tappar fotfästet på arbetsmarknaden, och däri ligger också det största hotet mot jämställdheten. Fru talman! Vi socialdemokrater vill i stället driva en familjepolitik som sätter barnens levnadsvillkor i främsta rummet, som främjar jämställdheten mellan kvinnor och män och som stärker kvinnornas ställning i arbetslivet. Den socialdemkratiska familjepolitiken har lett till att vi i dag lever i ett av världens mest jämställda länder. Kvinnor och män kan kombinera förvärvsarbete och föräldraskap. Nästan alla småbarnsmammor arbetar utanför hemmet, samtidigt som vi har höga födelsetal. Föräldraförsäkring, god barnomsorg och barnbidrag till alla barn är hörnstenar i den socialdemokratiska familjepolitiken. Vill man förbättra barnfamiljernas ekonomi och samtidigt öka valfriheten och jämställdheten så krävs en helt annan politik än den regeringen för. Det krävs en politik som ser till att god barnomsorg blir tillgänglig för alla barn. Det krävs en politik för full sysselsättning så att alla föräldrar som vill arbeta kan göra det. Förvärvsarbete är den faktor som har störst betydelse för familjernas ekonomi och för jämställdheten. För kvinnornas och barnens skull hoppas jag att en majoritet av riksdagens ledamöter i dag bestämmer sig för att avvisa regeringens förslag. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 25 och avslag på reservationerna nr 1 och 3. Jag yrkar bifall till reservation 2 under förutsättning av bifall till reservation 1. Vi socialdemokrater står självfallet bakom samtliga reservationer i betänkande nr 29, men för att vinna voteringstid yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Det var inga nyheter som Maj-Inger Klingvall kom med. Det var egentligen en repetition av det som har sagts här tidigare. Jag kan verkligen konstatera att det statiska tänkandet som socialdemokraterna har demonstrerat tidigare här i kammaren kvarstår. Man kan inte heller låta bli att konstatera att det här vårdnadsbidraget som anses vara så litet och obetydligt ändå enligt den socialdemokratiska synen kan ställa till med så förfärligt mycket elände. Jag tänker inte repetera allt. Ni har hört det många gånger tidigare. Maj-Inger Klingvall säger att det här är så orättvist. Det är precis vad det inte är. Det här för oss ett steg närmare rättvisa mellan olika familjer och olika föräldrar som väljer på olika sätt. Det finns familjer som har tillgång till subventionerad kommunal barnomsorg. Det gäller ganska mycket pengar. Eftersom det är fråga om småbarnsplatser så gäller det mellan 70 000 och 80 000 per plats. Det finns också familjer som inte kan eller inte vill eller av något skäl inte har möjlighet att utnyttja kommunal barnomsorg. Här kan vi utjämna så att det blir rättvist. Det finns också väldigt många lågavlönade föräldrar som trots stora ekonomiska umbäranden själva vill välja att stanna hemma och ta hand om sina egna barn. Maj-Inger Klingvall säger att vi inte har analyserat effekterna och inte kan ge något svar. Nej, tänk att vi inte kan ge något svar. Gissa varför! Det är nämligen människorna själva som skall välja. Därför kan vi inte i förväg analysera allt. Men, som jag har sagt tidigare, vill vi ge möjligheter och en större rättvisa. Det är självklart att man bara får dra av för barnomsorg som man har fått utanför den subventionerade. Eftersom avdragen gäller barnomsorg som man själv har betalat för med vårdnadsbidraget förstärker det möjligheten för dem som så önskar att kunna välja annan barnomsorg. Hur kan ett vårdnadsbidrag så totalt hota jämställdheten? som Maj-Inger Klingvall vill påstå. Vårdnadsbidraget är så pass försiktigt att det bara gäller under två år när barnen är små. Under två år får föräldrarna möjlighet att t.ex. välja att stanna hemma eller att använda någon annan form av barnomsorg. Vad är det för ett samhälle som Socialdemokraterna vill skapa, eller snarare tvinga på människor? Det gäller ju begränsade möjligheter. Jag hoppas att vi i framtiden kommer att kunna uppnå den rättvisa som vi strävar efter.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Ingrid Hemmingsson. Trots att vi har haft så många debatter i denna kammare i de här frågorna har jag aldrig förstått på vilket sätt valfriheten ökar för barnfamiljerna med ett vårdnadsbidrag. Vilken valfrihet är det som Ingrid Hemmingsson egentligen talar om? Hur ökar valfriheten för den lågavlönade ensamstående mamman med detta vårdnadsbidrag? Kan Ingrid Hemmingsson klara ut det för mig i den här debatten skulle det vara mycket bra. Ingrid Hemmingsson hade också en annan synpunkt på rättvisa i sitt inlägg, som jag också måste få fråga om. På vilket sätt blir det en mera rättvis fördelning mellan män och kvinnor när det gäller ansvarstagandet för barnen med ett vårdnadsbidrag? För mig är det en mycket stor gåta. Om Ingrid Hemmingsson kan lösa den vore jag mycket tacksam. Så till frågan om hur vi skall använda samhällets stöd. Vilka grupper är det som behöver samhällets stöd mest just nu? Jag återkommer till det faktum att vi nu vet att barnomsorgen kommer att fortsätta att utsättas för svåra nedskärningar. Samtidigt vill regeringen lägga 3,7 miljarder på ett vårdnadsbidrag som -- så som jag ser det -- ger mest till dem som minst behöver dessa pengar. Vad tycker Ingrid Hemmingsson om den här prioriteringen som regeringen gör? Det stora problemet i dag är att barnen utsätts för många av nedskärningarna i kommunerna. Det handlar inte bara om barnomsorgen. Det gäller också många andra mycket viktiga delar av välfärden. I den situationen väljer regeringen ett vårdnadsbidrag. Är det rättvist? Kommer det att leda till att föräldrarna kommer att få bestämma mera? Hemmingsson är beredd att satsa mer på barnfamiljerna, varför vill hon då inte gå den vägen? Den vägen är väl beprövad. Den är rättvis, och den når alla. Sedan sade också Ingrid Hemmingsson att familjepolitiken med barnbidrag och bra barnomsorg är politikerstyrd. Men vem är det som skall bestämma om ett vårdnadsbidrag? Det, om något, är väl politikerstyrd familjepolitik? Regeringen har kört svensk ekonomi i botten, och jag tycker att regeringen skall ta ansvar för det. Då kan man inte i detta läge lägga fram förslag om ytterligare reformer, som kostar 3,7 miljarder.
Fru talman! Först och främst vill jag protestera mot påståendet att regeringen skulle ha kört ekonomin i botten. Det är en fullständig osanning. Det är nog bara socialdemokraterna själva som tror på det. I mitt inledningsanförande tog jag upp vad som har orsakat den ekonomiska kris som vi har. Maj-Inger Klingvall nämnde inte med ett ord att kommunerna faktiskt är tvungna att spara. Men jag sade också att det gäller att det finns duktiga och kunniga politiker i kommunerna för att man skall kunna spara på rätt ställe, så att det inte blir fel. Maj-Inger Klingvall frågade mig om den prioritering som regeringen gör är riktig, om det är rätt att satsa 2,3 miljarder på vårdnadsbidraget och sedan dra undan några andra miljarder från barnomsorgen. Det seglar omkring väldigt många sådana här uppgifter nu, som kommer från en Socialdemokraterna närstående organisation, eller vad man skall kalla det för. Det finns inte någon som helst anledning att uppmärksamma dem. Statsbidraget till kommunerna ges ju numera i en enda påse, och det är faktiskt kommunalmännen själva som får göra prioriteringarna inom hela sin budget. Maj-Inger Klingvall ställde en hel del frågor, t.ex: Vad gäller rättvisan mellan män och kvinnor anser jag att varje familj själv skall bestämma hur man skall ha det från tid till annan. Återigen ser vi detta statiska tänkande, att det är vi politiker som skall komma med pekpinnar om vad som är jämlikhet mellan män och kvinnor i den enskilda familjen. Det är så olika i olika familjer, så detta måste vara något som man själv kommer överens om. De möjligheterna ges i förslaget. Med ett vårdnadsbidrag får man större rättvisa och valfrihet i och med att de som i dag väljer någon annan omsorg än den som kommunen erbjuder faktiskt inte får ett öre. De som vill vara hemma någon längre tid än vad föräldraförsäkringen föreskriver måste kunna få den möjligheten. Jag upprepar: Vi ger möjligheten. Hur man sedan utnyttjar den måste vara familjernas ensak. Som jag har sagt tidigare, finns det kanske människor som vårdnadsbidraget inte passar för, eftersom de hellre vill jobba heltid och utnyttja kommunal barnomsorg. Men då kan man väl inte säga att vi skall undanhålla möjligheten också för alla andra, de som efterfrågar den. Vi kan inte göra några analyser därför att vi faktiskt litar på familjerna, på människorna. Det gör inte
Fru talman! Det var inte så väldigt klargörande när det gäller i vilken mån valfriheten ökar för barnfamiljerna. Ingrid Hemmingsson sade att det finns barnfamiljer som inte får ett öre, och att detta förslag skulle öka rättvisan. Det är inte sant. Alla barnfamiljer i dag har ju rätt till barnbidrag, och alla barn har rätt till förskola och chans att gå på öppen förskola, deltidsgrupp eller vad föräldrarna tycker passar bäst. Som barnfamilj har man också möjlighet att få bostadsbidrag, om man är en låginkomstfamilj, och naturligtvis kan man också utnyttja föräldraförsäkringen. Om man vill satsa på en ökad valfrihet för barnfamiljerna som innebär att de skall kunna välja hur mycket de vill arbeta och hur mycket de vill vara hemma hos sina barn, och om man vill göra det på ett rättvist sätt -- ja, då finns det inget bättre medel än en utbyggd föräldraförsäkring. Den kan användas på ett oerhört flexibelt sätt och ger, som sagt, mycket mer rättvisa. Framför allt ger den också alla pappor möjlighet att vara hemma och vara nära sina barn. Ingrid Hemmingsson tycker uppenbarligen inte att denna regering har något ansvar för den ekonomiska situation som vi har i dag. Jag är av en helt annan uppfattning. Vi har i dag 600 000 personer som befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och vi har ett rekordstort budgetunderskott. Jag tror att det är dags att regeringen börjar ta ansvar för situationen i svensk ekonomi. Det är självklart att den situationen också bidrar till att friheten för människor minskar. För varje dag som arbetslösheten ökar, minskar människors frihet. Det tycker jag är en självklar slutsats med tanke på den situation som vi har. Till slut skall jag säga något om barnomsorgen, rättvisan och valfriheten för föräldrarna att själva bestämma. Den väl utbyggda barnomsorg som vi har i dag är en effekt av ett uttalat behov hos dagens familjer. I dag har alla ungdomar skaffat sig utbildning och arbete. Efter det vill man bilda familj; så ser mönstret ut för de allra flesta i Sverige. Nog vore det konstigt om vi som förtroendevalda inte tog hänsyn till det? Detta är naturligtvis inte något påfund av maktfullkomliga politiker. Detta är min sista replik. Jag vill passa på att tacka Ingrid Hemmingsson för sex års debatterande om familjepolitik, eftersom jag vet att detta är hennes sista debatt. Det har varit mycket stimulerande och roligt, och jag vill också tacka för ett mycket långt samarbete i socialutskottet.

Fru talman! Den här veckan kan riksdagen fullfölja den reformering av den svenska familjepolitiken, som den här regeringen inledde för snart tre år sedan. Det är en reformering för ökad valfrihet också i familjepolitiken. Med införande av vårdnadsbidrag och pappamånad kan riksdagen ta de sista stegen i denna omgång på vägen mot ökad valfrihet för småbarnsfamiljerna. Det är den samlade effekten av samtliga förslag som regeringen har lagt fram som skall öka valfriheten för så många småbarnsfamiljer som möjligt. Låt mig ändå gärna tillstå att regeringens familjepolitik naturligtvis är en kompromiss mellan fyra partier, som förvisso lägger tonvikten litet olika i familjepolitiken. Vart och ett av våra fyra partier skulle inte har lagt exakt samma förslag, men ändå är det en bra kompromiss, som vi alla kan ställa oss bakom. Framför allt är det en bra kompromiss som verkligen ökar valfriheten i svensk familjepolitik. Även dagens debatt kommer att visa att få politiska områden väcker så många och så starka känslor som familjepolitiken. Det visar hur viktig frågan om våra barns uppväxt och den omvårdnad som vi vill ge dem under denna tid är för oss alla. På detta område finns också väldigt starka ideologiska värderingar om hur vi vill att barnfamiljer skall forma denna känsliga och mödosamma tid. Och som denna debatt redan har visat, finns det lika starka ideologiska värderingar om hur man inte önskar att de skall göra. Var och en av oss har säkert en mycket bestämd upfattning om vad som är, eller vad som var, rätt för oss själva och vår familj. Men för mig som liberal är det ändå viktigt att forma en familjepolitik som är byggd på valfrihet just för den enskilda barnfamiljen -- en valfrihet som ger möjlighet att själv välja vad som passar familjen bäst. Inte minst småbarnsfamiljen är utsatt för en rad konflikter och valsituationer, något som ingen familjepolitik kan hjälpa den att undvika helt. Men varje familjepolitik måste stötta den i de val som den ändå gör. Det skapar största möjliga trygghet för varje småbarnsfamilj, en trygghet som vi alla vet har avgörande betydelse för vilken start den familjens barn skall få på livets vandring. Fru talman! Ordet valfrihet kan användas på många sätt. Motståndarna till varje form av vårdnadsbidrag hävdar t.ex. att ett vårdnadsbidrag -- även med den utformning det fått i regeringens förslag -- inte alls ökar valfriheten när det gäller många småbarnsfamiljer. Visst är det sant! Det är sant på samma sätt som att en väl fungerande kommunal barnomsorg inte heller ökar valfriheten för varje småbarnsfamilj. Det finns många småbarnsfamiljer som inte har plats i kommunal barnomsorg. Det kan bero på att alltför många kommuner ännu inte byggt ut barnomsorgen eller på ett likvärdigt sätt understött alternativ barnomsorg. Det var ju ett av motiven för regeringens förslag om en barnomsorgsgaranti som riksdagen antog strax före jul. I en del fall beror det dock på att kommunal barnomsorg helt enkelt inte passar -- och det gäller inte så få småbarnsfamiljer. För dem ökar inte valfriheten för att vi inför en barnomsorgsgaranti, men det gör den för dem som äntligen kan få en barnomsorgsplats. En barnomsorgsgaranti är således ett rejält steg i familjepolitiken i riktning mot ökad valfrihet. Inte heller pappamånaden kommer, ens när pappor och mammor vant sig vid tanken att det är lika naturligt att pappa är hemma hos sitt lilla barn som att mamma är det, att i varje skede av en familjs liv vara optimalt för den. Men pappamånaden är ändå ett stort steg för att ge papporna ett verkligt insteg i småbarnens värld. Det är också ett steg i riktning mot ökad valfrihet. Fru talman! Valfrihet skulle inte behövas om alla småbarnsfamiljer hade samma behov och samma önskemål. Valfriheten behövs för att vi är olika, för att barn i samma familj är olika, för att familjer kan göra olika val över tiden. Ökad valfrihet innebär inte att varje inslag i familjepolitiken ökar varje småbarnsfamiljs valfrihet lika mycket. Ökad valfrihet innebär att varje småbarnsfamilj genom familjepolitiken i så stor utsträckning som möjligt kan välja att utforma tillvaron så som det bäst passar den familjen under den tid barnen är små. Vårdnadsbidraget innebär således inte heller att alla småbarnsfamiljer får lika mycket ökad valfrihet. Men det innebär att en del småbarnsfamiljer, som i förhållandevis liten utsträckning har fått del av samhällets stöd till barnfamiljerna och som ändå, av skäl som inte samhället skall lägga sig i, valt sin väg, nu också kan få ett visst stöd under den tid de valt att stanna hemma längre än vad föräldraförsäkringen kunnat ge dem. Fler kan göra ett val som passar dem bäst. Det är innebörden av ökad valfrihet. Fru talman! Den här regeringen har infört en barnomsorgsgaranti som skall ge alla småbarnsfamiljer som så önskar en barnomsorgsplats. Den här regeringen har sett till att alternativa barnomsorgsformer behandlas likvärdigt vad gäller samhällets stöd. Den här regeringen har ställt krav på kvaliteten i barnomsorgen. Den här regeringen har lagt fram ett förslag till vårdnadsbidrag. Riksdagen kan i dag besluta om ett stöd till dem som valt att stanna hemma längre med sina små barn. Den här regeringen har lagt fram ett förslag som riksdagen på fredag kan besluta om -- att ge småbarnspapporna ökade möjligheter att gå in och dela på föräldraledigheten. Den här regeringen har under den här mandatperioden med de här förslagen sammantaget gjort det möjligt att väsentligt öka valfriheten i svensk familjepolitik. Om Sveriges småbarnsfamiljer skall få ökad valfrihet, det bestämmer riksdagen. Hur varje småbarnsfamilj väljer att utforma sin korta tid med sina små, det skall den själv bestämma. Vi skall ge den möjligheten att välja.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

Fru talman! Jag kan förstå att det är en svår dag i dag för Folkpartiet, som väl såvitt jag kan bedöma inte är intresserat av att riksdagen skall fatta något beslut om vårdnadsbidrag. Jag har också noterat att socialministern inte är här i kammaren och följer debatten. Jag beklagar att Folkpartiet för att klara sämjan i regeringen får acceptera det här förslaget. Det finns delar av familjepolitiken där vi är ganska överens med Folkpartiet. Jag tänker på barnomsorgsgarantin och pappamånaden. Jag kan, som sagt, bara beklaga att vi nu har hamnat i det läget att Folkpartiet stöder förslaget om vårdnadsbidrag i propositionen och i det här betänkandet. Lennart Rohdin har vältaligt yttrat sig om valfrihet. Jag noterade hans definition: Ökad valfrihet innebär att fler kan välja, säger Lennart Rohdin. Det är intressant. Vilka är dessa ''fler''? Vilka är det som får ökad valfrihet? Det är definitivt inte alla. Det visar också de erfarenheter vi har om hur familjernas situation är. Valfriheten bestäms dessutom, Lennart Rohdin, av många olika faktorer. Det som hänt under dessa tre år med en moderatledd borgerlig regering är att valfriheten har minskat på grund av att vi haft en ökande arbetslöshet och en kris i ekonomin, där kommunerna varit tvingade att göra stora nedskärningar i välfärden, vilket just har drabbat barnen. Detta framkommer mycket tydligt i Jag tolkar alltså Lennart Rohdin så att för Folkpartiet är valfrihet en valfrihet för flera, inte för alla. Det är, som sagt, intressant att få den saken klar för sig. När det gäller prioriteringarna vill jag ställa samma fråga till Lennart Rohdin som jag ställde till Ingrid Hemmingsson: Hur ser Folkpartiet på regeringens prioriteringar i dagsläget? Folkpartiet finns på Socialdepartementet. Bengt Westerberg har dragit i gång Socialstyrelsens rapportskrivning om barns situation. Tycker Lennart Rohdin att 3,7 miljarder på ett nytt vårdnadsbidrag är den rätta prioriteringen? Vi ser vilka stora behov det finns för barnen och barnfamiljerna ute i våra kommuner. Om man vill stödja barnfamiljerna, varför väljer regeringen ett vårdnadsbidrag? Varför, Lennart Rohdin, väljer man inte att bygga vidare på de former som vi redan har, barnomsorg, föräldraförsäkring, barnbidrag?
Fru talman! Till att börja med, Maj-Inger Klingvall, är detta inte någon svår debatt för Folkpartiet. Den som studerar Folkpartiets familjepolitiska program sedan många år tillbaka vet att även ett bidrag till småbarnsföräldrarna, alltså någon form av vårdnadsbidrag, ingår som en del i ett samlat program för Folkpartiets familjepolitik. Maj-Inger Klingvall gör ett stort nummer av det svåra ekonomiska läge som Sverige befinner sig i. Det är ju, som även Maj-Inger Klingvall väl vet, ett problem som har uppstått under lång tid. Jag vill bara uppmärksamma Maj-Inger Klingvall på den proposition som den socialdemokratiska regeringen lade fram den 8 februari 1990, undertecknad av Ingvar Carlsson och Mona Sahlin. Den, om någon, visar väl på den medvetenhet som den socialdemokratiska regeringen redan då hade om vart svensk ekonomi var på väg att köras med den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Det har naturligtvis skapat ett svårt ekonomiskt läge, som har drabbat stora delar av den svenska befolkningen och som den här regeringen har fått använda mycket energi till att långsiktigt bygga upp förutsättningarna för att ta oss ur igen. När det sedan gäller valfriheten, har familjepolitiken i stor utsträckning varit inriktad på att stödja barnomsorg, framför allt kommunal barnomsorg, och det är riktigt att den har efterfrågats av en stor del av småbarnsfamiljerna. Det är anledningen till att vi från Folkpartiets sida också stöder en sådan politik. Men om den barnomsorgen inte efterfrågas av alla, av olika skäl, är införandet av kompletterande inslag i familjepolitiken ett steg mot ökad valfrihet för ännu fler. Det gör att de som har stått utanför delar av den hittillsvarande familjepolitiken också får ökad valfrihet. Det innebär inte att valfriheten minskar för dem som redan hittills har haft valfrihet.
Fru talman! När det gäller den ekonomiska situationen handlar det naturligtvis i dag om hur regeringen har förmått hantera den lågkonjunktur som drabbade Sverige någon gång runt 1990-1991. Där blir betyget tyvärr BC eller möjligen C. Vi har en situation där 600 000 är arbetslösa. När den nuvarande regeringen tog över hösten 1991 hade vi Europas lägsta arbetslöshet. Det är klart att det är många som vill utkräva regeringens ansvar när det gäller den ekonomiska politiken. När det gäller valfriheten är det en konstig myt, som även Ingrid Hemmingsson odlar, att det finns barnfamiljer och barn som har stått utanför. Det är ingen som har stått utanför den familjepolitik som vi har bedrivit i det här landet -- alla barn har omfattats av den. Ett vårdnadsbidrag kommer, enligt min bedömning, inte att på något sätt öka valfriheten för de grupper som jag och Socialdemokraterna tycker att det är viktigt att stödja i nuvarande läge. Frågan om vilka prioriteringar man skall göra är naturligtvis oerhört viktig ju sämre de ekonomiska resurserna är. Jag tycker att det är oerhört magstarkt att lägga fram förslaget om vårdnadsbidrag i detta läge, när vi ser vilka behov som finns ute i samhället för barnen och barnfamiljerna. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden har också varit en folkpartifråga när det gäller jämställdheten mellan män och kvinnor. Här finns det mycket stora risker med vårdnadsbidraget, även om det är litet, bl.a. i fråga om effekter för kvinnornas ställning. Det gäller inte minst förslaget om tre års tjänstledighet, där både arbetsgivar och arbetstagarsidan har hissat varningsflagg för vad det kan betyda för kvinnornas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och att komma igen. Hur tänker Folkpartiet klara de här effekterna? Jag upprepar att det inte finns någon analys i propositionen. Men nog måste ni väl ändå ha tänkt på vad det här kan komma att betyda för kvinnors ställning. En följd av det här är också att orättvisorna mellan kvinnor och män och mellan olika grupper kommer att öka.
Fru talman! Till skillnad från Maj-Inger Klingvall och Socialdemokraterna sticker inte Folkpartiet huvudet i sanden. Vi är medvetna om att det även när det gäller familjepolitiken finns konflikter som det inte går att undvika. Om man vill åstadkomma jämställdhet fullt ut, maximalt, skall familjer över huvud taget inte skaffa barn. Vad det handlar om är att ge möjligheter att hantera en situation som innebär konflikter mellan olika önskemål i den enskilda familjen. Maj-Inger Klingvall tar upp risker med vårdnadsbidrag och tre års tjänstledighet. Visst finns det risker, och de är också i någon mån ett hot mot jämställdhet. Men de riskerna finns också med föräldraförsäkringen. Den ger precis samma möjligheter för arbetsgivarna att resonera så att det är stor risk för att småbarnsmammorna kommer att använda föräldraförsäkringen till att vara hemma i betydligt större utsträckning än vad småbarnspapporna gör -- vilket de faktiskt gör. När jag är ute i Europa och argumenterar för en föräldraförsäkring av svensk modell, är det precis de argument som Maj-Inger Klingvall här för fram som de som inte vill riskera jämställdheten använder mot föräldraförsäkringen. Det finns en konflikt här, och det gäller att försöka hantera den. Framför allt gäller det att ge möjligheter för den enskilda barnfamiljen att själv välja hur man prioriterar under de här åren mellan de olika önskemål som man har. Regeringen skall naturligtvis ta ansvar för den ekonomiska politiken. I den proposition som jag hänvisade till, som kom ett och ett halvt år innan denna regering tillträdde, innan den lågkonjunktur kom som Maj-Inger Klingvall hänvisar till, föreslog den socialdemokratiska regeringen ett lönestopp och ingrepp i avtalsfriheten. Den var tecken på att även den socialdemokratiska regeringen då hade insett att den dåvarande ekonomiska politiken var på väg mot en katastrof. Detta var långt innan den nuvarande regeringen kom till. Det är klart att det tar tid att ta sig ur en så djupgående ekonomisk svacka som Sverige då var på väg in i. Slutligen säger Maj-Inger Klingvall att det har rått valfrihet också med den hittillsvarande familjepolitiken, med en stor satsning på barnomsorg, framför allt kommunal barnomsorg. Ja, det har det gjort, formellt sett. Men vi vet att det finns ett antal barnfamiljer som ändå inte har kunnat använda sig av denna. Det är för att ge också dem ökad valfrihet som familjepolitiken behöver kompletteras. För Socialdemokraterna och Maj-Inger Klingvall ligger valfriheten i att välja den familjepolitik som Socialdemokraterna har bestämt är den riktiga. Det behövs kompletteringar för att öka valfriheten för dem som ställer sig utanför Socialdemokraternas familjepolitik.
Fru talman! Jag vill först säga att det är överraskande att det här inte är en svår diskussion för Lennart Rohdin, eftersom Folkpartiet ju gärna har velat göra sig känt genom jämställdhetsfrågorna. Jag konstaterar också att priset för pappamånaden -- jag välkomnar det förslaget -- har varit högt för Folkpartiet. Jag undrar om Lennart Rohdin tycker att det har varit värt det. Jag skall inte uppta mer tid för att diskutera valfrihet, men det är ändå helt uppenbart att Folkpartiet vill öka valfriheten bara genom att ge möjlighet till vårdnadsbidrag. Däremot har det tydligen inte varit aktuellt att höja barnbidraget, som väsentligt skulle ha förbättrat för många barnfamiljer. Den fråga jag vill ställa till Lennart Rohdin är: Hur ställer ni er till Ny demokratis förslag om återremiss? Som jag ser det, kan en återremiss av det här ärendet inte leda till annat än att de borgerliga partierna går vidare med Ny demokratis satsning på ytterligare försämringar för Sveriges barnfamiljer. Är Folkpartiet och övriga borgerliga partier verkligen beredda att gå den vägen, i stället för att acceptera att det inte finns ett underlag för vårdnadsbidrag i dag? Till slut vill jag, fru talman, bara komplettera yrkandet i mitt tidigare anförande. Jag yrkar också bifall till meningsyttringen från Vänsterpartiet i betänkandet om vårdnadsbidrag.
Fru talman! Jag tror nog att Eva Zetterberg uppfattade mitt entydiga yrkande beträffande de förslag som de fyra regeringspartierna har lagt fram i utskottet, som jag framförde från talarstolen för en stund sedan. När det gäller frågan om vad som är svårt, sade jag nog i det föregående replikskiftet att jag är fullt medveten om att det är en svår situation för småbarnsfamiljer, att försöka tillgodose de olika önskemål som man har i familjen: barnens önskemål, kvinnans önskemål, mannens önskemål och familjens samlade önskemål. Av egen erfarenhet vet jag att det för de allra flesta småbarnsfamiljer inte innebär att man kan tillgodose alla dessa önskemål till hundra procent samtidigt, och att olika familjer olika framgångsrikt försöker hitta en avvägning. Den valfrihet som jag och Folkpartiet talar om är en familjepolitik som innehåller flera olika inslag som gör att varje barnfamilj kan göra den valmix som i största möjliga utsträckning tillgodoser deras önskemål. Då innebär inte vårdnadsbidraget i sig hela valfriheten. Vårdnadsbidraget är -- som Eva Zetterberg vet -- även med det här förslaget en liten del av den samlade familjepolitiken, en liten del av de resurser som samhället satsar på familjepolitiken. Men vårdnadsbidraget innebär att ytterligare ett antal familjer, som av olika skäl inte i samma utsträckning som andra har kunnat eller velat använda sig av det hittillsvarande batteriet inom familjepolitiken, får större möjligheter att även de bättre välja hur de vill utforma tiden med sina små barn. Om fler familjer får större möjligheter att välja ökar valfriheten, inte bara för den stora majoritet som redan i dag hyfsat har kunnat använda sig av den hittillsvarande familjepolitiken. Familjepolitiken ändras inte, men den kompletteras med vårdnadsbidraget som ökar inslaget av valfrihet.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta den här debatten om valfrihet längre. Jag beklagar att Folkpartiet har hamnat vid den här ståndpunkten. Jag har mycket svårt att se hur detta kan ge valfrihet annat än till en liten grupp som har ekonomiska möjligheter att klara sig på det vis som ett vårdnadsbidrag ger möjlighet till. Jag uppfattar det så, Lennart Rohdin, att man från Folkpartiets sida inte är beredd att stödja kravet på återremiss. Jag hoppas att det är ett besked som gäller för hela den borgerliga gruppen.
Herr talman! Jag håller med om att debatten om valfriheten och vårdnadsbidraget har pågått länge under det här riksdagsåret och att argumenten kanske börjar tryta. Men man kan inte hitta en lösning som löser alla problem. Det gäller att hitta flera olika möjligheter, som slutligen ger den enskilda barnfamiljen rätten att själv välja för sin egen del. Vårdnadsbidraget kommer inte att vara lösningen för alla småbarnsfamiljer, säkerligen inte för en majoritet av dem. Men de andra inslagen i familjepolitiken är inte heller lösningen för alla småbarnsfamiljer. Flera gånger har frågan ställts om inte vårdnadsbidraget innebär att valfriheten bara ökas för vissa, att det är vissa som gör största möjliga vinst på vårdnadsbidraget. Det är klart att det finns sådana inslag. Men den linje som exempelvis Vänsterpartiet och Eva Zetterberg förespråkar, nämligen en ökad satsning på föräldraförsäkringen, att ytterligare bygga ut den -- vilket jag tycker skulle vara tilltalande på många sätt -- innebär naturligtvis också att vissa tjänar mer på en utbyggnad av föräldraförsäkringen än vad andra gör, eftersom den bygger på inkomstrelaterade ersättningar. Det är naturligtvis ingen principiell invändning mot att ändå göra detta, i ett läge då vi har ekonomiska förutsättningar att göra det. Men i realiteten kommer vi inte undan att det finns olika konflikter i familjepolitiken. Vi måste ge barnfamiljerna möjlighet att själva välja.

Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen som vi i riksdagen diskuterar ett vårdnadsbidrag. Det skulle vara intressant att se statistik över det. Men det är i dag som vi för första gången har att ta ställning till ett färdigt förslag. Eftersom det i denna kammare finns en majoritet för ett vårdnadsbidrag, talar förstås all logik för att vi nu också får ett beslut om detta. Det var Centerns dåvarande partiledare Gunnar Hedlund, som först satte sitt namn under en motion om införande av vårdnadsbidrag. Året var 1965. Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess, men trots det är den vision som fanns bakom hans förslag den gången, nämligen grundtryggheten för barnfamiljerna, valfriheten och jämlikheten, fullt giltig och aktuell fortfarande. Likaväl som det fanns, och fortfarande finns, ett barnbidrag lika för alla barn, som är ett stöd till barnfamiljernas konsumtion, bör det finnas ett likvärdigt stöd också till barnomsorgen i vid mening. Då inkluderar jag föräldrarnas egna omsorgsinsatser, vilket egentligen borde vara en självklarhet. Jag har, ärligt talat, svårt att förstå det bittra motstånd som Socialdemokraterna fortfarande spelar upp. Vänsterpartiet har jag litet större förståelse för. Med deras ideologi och tro på kollektivets styrka är det kanhända naturligt att bekämpa en stödform som riktar sig till individen, eller till familjen, och som bygger på en tilltro till människors egen förmåga. Men, som sagt, Socialdemokraterna har ändå på de flesta andra områden visat en vilja att förnya sig, att ompröva gamla dogmer, och de har slaktat en del av sina tidigare heliga kor. Kan det vara så att de har gjort vårdnadsbidraget till den sista riktiga symbolfrågan, att de i alla fall vill visa att de har något som de håller fast vid att de är emot och att de är det till varje pris? Motståndet från Socialdemokraterna handlar mycket om att de ger en bild av verkligheten som inte alls stämmer. De talar om föräldraförsäkringen och barnomsorgen som en egen skapelse och som om den skulle stå i motsatsförhållande till ett vårdnadsbidrag. Så är det inte alls. När den första borgerliga regeringen tillträdde 1976 omfattade föräldraförsäkringen sju månader, men byggdes under perioden ut till 12 månader. Antalet platser i barnomsorgen ökade mer än någon gång tidigare, det gällde både daghem och familjedaghem. Rätt till förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar infördes, liksom s.k. barnaår i pensionssystem. Jag vet att när det begav sig fanns ett motstånd från Socialdemokraterna på en del av de här punkterna. Men under mina ganska många år här i riksdagen har jag inte hört ett ord mer om detta. Tvärtom förklarar man nu gärna det uppnådda förhållandet som om det vore i stort sett ett eget verk. Det var under Karin Söders tid såsom socialminister som en stor del av de insatser som jag nämnt gjordes. Hon var en mycket varm anhängare av en utbyggd barnomsorg, men hon brukade säga att familjepolitiken inte kan stå på bara ett ben, nämligen barnomsorgen. Det behövs också ett andra ben, ett vårdnadsbidrag, för att man skall kunna tala om jämlikhet och rättvisa och för att föräldrarna skall kunna känna att de har samhällets stöd för det egna valet, även om det består i att man vill ge mer egen tid till barnen under deras första levnadsår. Jag läste motionen av Ingvar Carlsson m.fl. som går ut på avslag på propositionen. Jag hörde också Maj Inger Klingvall läsa ur den tidigare. Där står det bl.a. att ett vårdnadsbidrag mest gynnar familjer med högavlönade män och kvinnor. Orättvisorna ökar, jämställdheten hotas och bidraget blir en kvinnofälla. Det här är ingenting annat än uppradande av ett antal gamla klyschor utan någon substans. Man håller envetet fast vid myten att redan privilegierade grupper skulle gynnas med ett vårdnadsbidrag. Men då glömmer man sådana som man annars brukar säga sig vilja måna om, nämligen många från LO-grupperna. För det är inte de som mest använder sig av den kommunala barnomsorgen. I många fall hankar man sig i stället fram utan barnomsorg genom att pussla med arbetstider och barnomsorg. När den ena föräldern förvärvsarbetar tar den andra hand om barnen och så byter man. Det handlar alltså om en ganska jobbig situation, ofta med tungt skiftarbete. Man räknar sig knappast till de högavlönade eller särskilt gynnade grupperna. Om de här familjerna skulle få ett bidrag på 2 000 kr per barn och månad, så att en av föräldrarna, förmodligen oftast mamman, kan minska sin arbetstid, kan någon på allvar påstå att orättvisorna därigenom skulle öka eller att jämställdheten skulle minska? Jag är för min del övertygad om att den mamman inte skulle uppleva att hon fastnat i den fördömda kvinnofällan. Förmodligen skulle hon i stället känna sig litet friare än tidigare, friare att kunna och orka ta sitt föräldraansvar. En annan grupp som också missgynnas av dagens ofullständiga system är de föräldrar som inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och som inte kan dra nytta av föräldraförsäkringens förmåner. Deras barn har samma rätt som alla andra till en trygg tillvaro, till trygga föräldrar som känner att de också har rimlig ekonomisk möjlighet att ge sina barn en bra uppväxt. Det finns en allvarlig hake i socialdemokraternas resonemang, en av flera vill jag säga. Det är att man ständigt återkommer till kvinnofällan. Man säger att eftersom det är kvinnorna som har de lägre lönerna så blir det de som avstår från förvärvsarbete. Detta finner jag vara ett något märkligt resonemang. Det är som om man för all framtid är beredd att acceptera att kvinnor har lägre lön än män. Men det är en fråga för sig, som man måste ta sig an i särskild ordning -- något som man verkligen måste förklara att man har en vilja att göra. Om vi från samhällets sida menar något med våra ord om jämlikhet och solidaritet måste alla människor omfattas av våra trygghetsinsatser. Det gäller barnfamiljerna, pensionärerna, de sjuka, de handikappade, m.fl. Det är det som vi i Centern brukar kalla för grundtrygghet. Vi ser förslaget till vårdnadsbidrag som en del av denna grundtrygghet. Jag är inte beredd att hävda att det här förslaget är till alla delar fulländat. Säkert går det att hitta detaljer. Vi har redan sett prov på det, och jag föreställer mig att vi kommer att få se ytterligare exempel, där man hävdar att den och den detaljen kommer att slå orättvist. Men de detaljer som eventuellt inte är allra bäst utformade är heller inte omöjliga att rätta till i efterhand. Det är snarast naturligt att det kan finnas vissa svagheter i en ny reform. Det är något som är vanligt i alla sammanhang. Exempelvis kan tiderna för barnomsorg och därmed gränserna för bidragets varierande storlek vara en sådan sak som man måste se över. Det har man också från regeringens sida förklarat att man är beredd att göra. Men det är, herr talman, inte i första hand detaljerna som det handlar om, utan principen om ett rättvisare stöd där inga grupper lämnas utanför. Jag yrkar bifall till reservation 1 till betänkande nr Jag skall avslutningsvis bara orda något om betänkande nr 29, som handlar om barnomsorgen. Där uppfattar jag att vi egentlien i stort sett är överens. Reservationerna från Socialdemokraterna har gjort mig något konfunderad. I reservation 1 hävdas det att man måste skapa garantier för rättvisa, kvalitet och valfrihet i barnomsorgen. Det är egentligen det yrkandet går ut på. Men hela denna reservation är egentligen ett ordsvall. Jag skulle vilja veta på vilket sätt man har tänkt sig att formulera den här garantisedeln. Reservation nr 3 hade Maj-Inger Klingvall den goda smaken att inte yrka bifall till. Det har jag en viss förståelse för. Den är utomordentligt märklig. Där anmärker man på att regeringen inte har varit tillräckligt tydlig när det gäller utbildningsbehovet för barnomsorgspersonalen. Regeringen säger att ''barns behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses''. Det är riktigt. Personalen skall ''ha en sådan utbildning eller erfarenhet att barns behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses''. Men, säger reservanterna, detta är inte tillräckligt. Sedan kommer man med det egna förslaget.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

Herr talman! Rosa Östh gör ett tappert försök att skjuta över frågan om vårdnadsbidrag på oss socialdemokrater. Vi skulle ha gjort den till en symbolfråga. Sanningen är att detta är en otrolig symbolfråga för i första hand kds, men också för regeringssamarbetet, såvitt jag kan förstå. Här handlar det om att till vilket pris som helst driva igenom vårdnadsbidraget. Är det något som är en gammal dogm är det väl att fortfarande arbeta för ett familjepolitiskt förslag som lades fram 1965. Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess, och det har hänt mycket i det svenska samhället som gör att den moderna familjepolitik som Socialdemokraterna står för och som även fler står för är den som passar väldigt bra och som är mycket önskad av dagens familjer. Problemet med vårdnadsbidraget, Rosa Östh, är att det är för litet för att det skall vara något alternativ, samtidigt som det är för stort genom att det ställer till med allvarliga problem. Det är ett faktum att det är de privilegierade grupperna som kommer att få mest glädje av vårdnadsbidraget. Det är de grupper som redan i dag har möjligheter att vara hemma. Hur pengarna skall räcka till privat tillsyn med kvalitet för lågavlönade familjer kan möjligen Rosa Östh svara på. Det kan i alla fall inte jag ha något som helst grepp om. Det verkar oerhört svårt. 2 000 kr? Vad skall hon ha för glädje av dem? Hon måste arbeta minst 30 timmar och kommer inte att få ett öre i vårdnadsbidrag. Rosa Östh har i många debatter om familjepolitiken och vårdnadsbidraget talat sig varm för möjligheten att gå ned i arbetstid med hjälp av ett vårdnadsbidrag. Tyvärr gör den konstruktion som vårdnadsbidraget har fått i regeringens proposition det helt omöjligt. Man får alltså, som Rosa Östh väl vet, ingenting om man jobbar mer än 30 timmar i veckan. Jobbar man mellan 15 och 30 timmar får man 700 kr. Hur det skall kunna underlätta för en vanlig barnfamilj att gå ned i arbetstid är för mig en stor gåta. Vad det handlar om, Rosa Östh, är fortfarande det jag har sagt tidigare i debatten: föräldraförsäkringen. Föräldraförsäkringen kan användas precis på det sätt och ge de möjligheter som Rosa Östh vill ha. Varför, Rosa Östh, inte bygga ut föräldraförsäkringen i stället? Vilka är det som skall kunna välja, Rosa Östh? Vilken valfrihet får ensamma mammor? Vilken prioritering tycker Rosa Östh är rättvis i dagens läge? Är det de barnfamiljer som skall ha 3,7 miljarder, eller skulle vi möjligen kunna använda de här pengarna så att de kom alla till del på ett rättvist sätt?
Herr talman! Det är inte i första hand en symbolfråga för oss, Maj-Inger Klingvall, utan en rättvisefråga. Vi i Centerpartiet kallar det gärna för en grundtrygghetsfråga. Vårdnadsbidraget omfattar, till skillnad från det system som gäller i dag, alla grupper i samhället. Jag tycker att det är litet oroande att Maj-Inger Klingvall avskärmar sig så från verkligheten och även från de grupper som hon normalt brukar säga sig ha god kontakt med, nämligen LO-familjerna. De har i många fall inte någon barnomsorgsplats, utan de har en jobbig tillvaro där de, som jag sade tidigare, hankar sig fram genom att avlösa varandra med förvärvsarbetet och med barnomsorgen i hemmet. Det gäller just de människorna och den grupp -- jag förstår att Maj-Inger Klingvall nu väljer att inte svara på det som jag tog upp i mitt anförande -- som inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och som inte kan tillgodogöra sig föräldraförsäkringen, hur bra den än är för dem som har fått en ganska hög inkomst. Vad har Maj Inger Klingvall för någonting att erbjuda dem? Menar man något med rättvisa och solidaritet är det i varje fall för oss i Centerpartiet självklart att man skall omfatta alla, att man inte skall utestänga vissa grupper därför att de inte har valt att anpassa sig efter det system som en majoritet i riksdagen har valt. Ensamföräldrarna skulle inte ha möjlighet att gå ned i arbetstid, säger Maj-Inger Klingvall. Men det är ju just det som är avsikten med det här bidraget. Jag har sagt det tidigare, och jag erkänner att det kan finnas vissa problem med just 30 timmarsgränsen. Nivån för den tid som man arbetar kan ligga något högre. Men det är sådant som vi får se över och ändra på, om vi kommer fram till att det behövs.
Herr talman! Det var i alla fall skönt att Rosa Östh erkände att det skulle bli vissa problem för ensamföräldrarna. Sanningen är ju att det inte kommer att bli någon ökad valfrihet eller någon förbättring för de här grupperna kvinnor. Konstruktionen av vårdnadsbidraget är gjord på det sättet att man inte får ett öre i vårdnadsbidrag om man arbetar mer än 30 timmar i veckan. De ensamma kvinnor som har försörjningsansvar måste självklart jobba heltid för att klara sin och sin familjs försörjning. LO-familjernas problem, Rosa Östh, löser vi inte med ett vårdnadsbidrag. Till det behövs helt andra saker. Det är prioriteringarna som jag har försökt att envist föra fram i denna debatt, vilka insatser som man behöver göra i svåra tider och vilka grupper som har störst behov av att vi når dem med samhällets insatser. Det kan aldrig vara ett vårdnadsbidrag, Rosa Östh, som är det mest nödvändiga och det som ger mest effekt för de här familjerna. Tvärtom har LO-familjernas situation redan kraftigt försämrats och den kommer fortsättningsvis att försämras med det här vårdnadsbidraget. Det kommer inte att ge dem någon ökad rättvisa eller någon ökad valfrihet. Om vi vill öka jämställdheten för kvinnor, om vi vill förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden, kan vi inte införa ett bidrag som kraftigt försämrar kvinnornas situation. Den familjepolitik som vi står för står på tre ben: barnbidraget, barnomsorgen och föräldraförsäkringen. Vill Rosa Östh vara med och förbättra barnfamiljernas situation och göra det möjligt för småbarnsföräldrar att kunna välja ett liv som passar dem, handlar det framför allt om föräldraförsäkringen. Den ger precis de möjligheter som Rosa Östh är ute efter. Innan jag slutar min replik till Rosa Östh vill jag framföra samma tack som till Ingrid Hemmingsson. Jag har förstått att det är den sista debatten som vi för i den här kammaren. Det har för mig varit sex intressanta och stimulerande år att få debattera med Rosa Östh och att få samarbeta med henne i socialutskottet.
Herr talman! Det är mycket tydligt att man från Socialdemokraternas sida hänger sig åt detaljutformningen och söker ofullständigheten i denna. Men vad det handlar om är de obotfärdigas förhinder i det här sammanhanget. Om Socialdemokraterna någon gång hade visat minsta intresse för att diskutera principen som sådan, tror jag att vi mycket väl tillsammans skulle ha kunnat arbeta fram ett förslag som hade tillgodosett valfriheten och som hade ökat tryggheten för de grupper som i dag, för det är så Maj-Inger Klingvall, helt står utanför samhällets trygghetssystem. Maj-Inger Klingvall säger också att det behövs andra saker för LO-grupperna. Vilka saker? Det som Socialdemokraterna gör i det här sammanhanget är att man yrkar avslag på regeringens proposition om vårdnadsbidrag utan att man egentligen har något eget konkret att komma med. Socialdemokraterna presenterar inte i det här läget som alternativ en utbyggd föräldraförsäkring med tre eller sex månader. De senaste åren under denna regeringsperiod har Socialdemokraterna ständigt återkommit till att den här regeringen har medfört att kommunerna måste spara och gneta så att det har blivit sämre och sämre, inte minst för barnfamiljerna. Därför hade man förväntat sig att Socialdemokraterna i samband med kompletteringspropositionen skulle komma med ett förslag där man presenterade mer pengar till kommunerna. Men såvitt jag har förstått har man inte lyckats åstadkomma en enda krona. Slutligen, herr talman, vill jag gärna återgälda de vänliga orden till Maj-Inger Klingvall och tacka så mycket för den givande debatt som vi har haft genom åren.

Herr talman! Vi står i dag inför det kanske viktigaste beslutet någonsin på familjepolitikens område. I dag har vi chans att besluta om en kursändring till förmån för familjens självbestämmande. I dag kan vi besluta om att ta ett stort steg på vägen mot en bättre rättvisa för Herr talman! Jag har under de två och ett halvt år som gått ett antal gånger försökt att i den här talarstolen ge argument för vår ideologiska syn. Men uppenbart är att de tål att upprepas en dag som denna. Vi måste bry oss om våra barn mer! De allra första levnadsåren är så oändligt viktiga. Då tar människan de djupaste intryck. Då formas personligheten. Då skapas förutsättningar för att barnet skall uppleva trygghet och trivsel senare i livet. Barn måste få känna att de är älskade. Vi vuxna måste ge mer tid åt barnen och ge dem den bästa tänkbara omsorg och mest kärleksfulla fostran. Samhället blir känslokallt och otryggt om umgänget mellan föräldrar och barn, umgänget över generationsgränser, inte värderas och främjas. Utan fungerande hemmiljöer kan vi inte bygga ett samhälle som präglas av omtanke och trygghet. Herr talman! Familjen är det lilla samhället. Det säkraste sättet att minska våld och kriminalitet, att motverka rotlöshet och drogbruk är faktiskt att ge allt tänkbart stöd till hem och familjer. Det är i de små nära miljöerna som vi kan skapa en motkraft till den materialistiska människosyn som föder egoism och hänsynslöshet. Föräldrars kravlösa kärlek kan knappast ersättas av något. Familjen blir vad man skulle kunna kalla samhällets bästa och mest naturliga solidaritetsskola. Just därför är familjepolitiken ett av de absolut viktigaste områdena i samhällsarbetet. Familjepolitiken griper in i så gott som alla sammanhang. Det är i familjegemenskapen som värdemönster, normer och vägledande etik kan överföras från generation till generation. Egentligen handlar vårdnadsbidrag om rättvisa. Jag vill gärna nämna några siffror. 43 % av alla barn mellan 6 månader och 6 år står i dag utanför den av staten subventionerade barnomsorgen. 43 % av alla barn har föräldrar som har betalat till en barnomsorg som de inte kan eller vill utnyttja. För den kategori som vårdnadsbidraget gäller är situationen ännu orättvisare. 60 % av alla 1-åringar i Sverige och 40 % av alla 2-åringar har barnomsorg hemma eller på annat sätt. De får inte en krona av den subventionerade barnomsorgen. Kommunal barnomsorg är bra för många barn. En del måste eller vill utnyttja andra alternativ. Med ett vårdnadsbidrag ökar valfriheten i och med att familjerna kan använda vårdnadsbidraget till den barnomsorg som de tycker passar bäst för just deras barn och familj. Maj-Inger Klingvall påstår att vårdnadsbidraget försämrar valfriheten -- det är otroligt. Jag vill till Ett vårdnadsbidrag är inte så komplicerat som man vill göra gällande. Vårdnadsbidraget handlar inte heller om fraser om kvinnor fjättrade vid spisar, tvingade att vara hemma och ta hand om man och barn osv. Det handlar om rättvisa och chansen att få mer tid med sina barn för båda föräldrarna. Svenska kvinnor har faktiskt förmåga att bestämma över sina liv, även om det inte låter så i debatten. Herr talman! Att ägna några år helt åt barnet är för de flesta människor lika berikande som, eller mer berikande än, en karriär och ett yrkesliv utanför hemmet. När vi talar för vårdnadsbidrag gör vi det för att vuxna människor skall få större möjligheter att välja. En av grunderna för fungerande familjer är att föräldrarna själva skall få bestämma -- detta är egentligen en självklarhet -- på vilket sätt deras barn skall få sin omsorg. Det enda sättet att på sikt bygga upp en väl balanserad ekonomi är att föra över goda normer och införa valfrihet i familjepolitiken. Det är naivt att tro att bristande familjestabilitet och ickefungerande familjer inte skulle ha ekonomiska konsekvenser. Ju bättre fungerande familjer, desto bättre samhälle. Det har diskuterats mycket om den ekonomiska klokheten i ett vårdnadsbidrag. Jag skulle vilja säga så här: Det här är egentligen ingen ekonomisk fråga utan en ideologisk fråga. I det sammanhanget vill jag gärna också jämföra olika kostnader inom barnomsorgen. Vårdnadsbidraget beräknas initialt kosta 2,3 miljarder netto, men kostnaderna för hela stödet till barnfamiljer uppgår faktiskt till 80 Nu vet vi också att det på sikt kommer att vara en god ekonomi att införa vårdnadsbidraget. Trots det är det inte vårt huvudargument. Jag vill motsätta mig när socialdemokraterna ständigt säger att vårdnadsbidraget inte är finansierat. Det är finansierat i budgeten. Enligt beräkningar av Statistiska centralbyrån kommer redan en minskning av efterfrågan på kommunal barnomsorg med ca 10 % att ge ett överskott på ca 1 miljard kronor. En minskning med 10 % skulle uppnås om barn i den kommunala barnomsorgen börjar där tre fyra månader senare än vad de gör i dag. Jag är övertygad om att det blir mer än 10 % som väljer att förlänga sin tid med barnen ett tag med hjälp av vårdnadsbidraget. Herr talman! Det harmoniska samhället, balansgången mellan eget ansvar och gemensamt ansvar, nås bäst genom att bygga upp trygga familjer. Familjepolitiken är i allt väsentligt inriktad på att ge barn goda uppväxtvillkor genom generella insatser, som innebär att man värnar om barnfamiljernas ekonomiska trygghet och stöd i olika former vid barnens vård och fostran. Familjepolitiken är till för att underlätta för föräldrarna att själva välja den vård och fostran av barnen som passar dem och barnen bäst. Om varje barnfamilj får möjlighet att ordna barnomsorgen på det sätt den själv önskar, skapas större trygghet för både föräldrar och barn. Alla fagra ord som uttalats under åren om barnomsorg och om hur viktigt det är för barnen att träffa sina föräldrar mer står i djup kontrast till den praktiska politiken. Familjepolitiken har i praktiken getts ganska låg status. Vi bör ställa oss frågan: Vad är egentligen viktigast? För oss kristdemokrater är saken klar: Fostran av barn, omsorgen om barn, är en av de allra viktigaste uppgifterna i samhället. Familjen, den lilla gemenskapen, formar hela framtiden. Politiker kan inte, och skall inte heller, besluta i detaljer runt föräldrar och barn. Men politiker är skyldiga att ange en viljeinriktning. Om man prioriterar och finner att det är viktigt att låta föräldrarna avsätta mer tid för att vara tillsammans med barnen, då är det naturligt att underlätta detta val även via ett ekonomiskt stöd. Vårdnadsbidraget är till för att barn skall, om föräldrarna så vill, få del av deras tid, antingen så att mamma eller pappa jobbar deltid, sextimmarsdag eller halvtid eller så att någon av föräldrarna under en del av barnets första levnadsår på heltid har barnomsorgsansvaret, eller genom något annat alternativ. Beslutet i det enskilda fallet skall föräldrarna själva fatta. Det är detta som är viktigt. Herr talman! Vårdnadsbidraget kommer att vara till störst glädje för metallarbetare, sjukvårdsbiträden, undersköterskor, busschaufförer, snickare, träindustriarbetare, kontorister och alla med vad vi brukar kalla normala LO-löner. Det är dessa föräldragrupper som i dag har minst möjlighet att förändra sin arbetstid -- detta på grund av att ekonomin för familjen inte tillåter att någon sänker sin sysselsättningsgrad eller är hemma ett par månader efter föräldraförsäkrignen. Vårdnadsbidraget är för dessa familjer ett rejält handslag och konkret stöd, om man vill avsätta mer tid för att vara tillsammans med barnen. Vårdnadsbidraget är ett erbjudande, inget tvång. Erbjudandet är format för att låta alla föräldrar, inte enbart dem med höga löner som hittills, få chans att välja mer tid tillsammans med sina barn under barnens första levnadsår. Beträffande andra frågor har politiker ofta böjt sig för vad väljarna vill och tycker. Eva Zetterberg har ett antal gånger i debatten talat om att majoriteten av svenska folket vill ha kommunal barnomsorg. När det gäller vårdnadsbidraget torde det finnas få frågor där åsikterna är så väldokumenterade. Totalt har 15 opinionsundersökningar gjorts angående vårdnadsbidraget. I alla finns ett starkt stöd för att genomföra denna barn och föräldrareform. Speciellt starkt är stödet hos barnfamiljer och kvinnor. I två av de senaste Sifoundersökningarna sade 65 % respektive 64 % av kvinnorna i åldrarna respektive 36 % sade nej, trots att man av debatten att döma kan tro att siffrorna skulle vara de omvända. Av önskemålen framgick också att hela 75 % av de tillfrågade ville gå ner i arbetstid, om de fick bättre ekonomiska förutsättningar med hjälp av ett vårdnadsbidrag. Herr talman! I dag fattar vi beslut om barnens framtid. Med ett vårdnadsbidrag har vi chansen att öka valfriheten och flytta över litet av beslutanderätten från politikerna till familjerna. Det är väl det som familjepolitik skall handla om?

Herr talman! Jag förstår att det här är en stor dag för kds. Någon vårdlön har det ju inte blivit, men det har blivit ett bidrag, som enligt kds bara är början. Då vill jag fråga Chatrine Pålsson: Början på vad då? Början på ett samhälle där kvinnor med barn inte längre arbetar och där det familjestöd som vi under många år har byggt upp minskar? På sikt skall vårdnadsbidraget bli billigare. Det har jag läst i pressen och det sade även Chatrine Pålsson i sitt anförande. Jag har tidigare frågat representanterna för regeringspartierna om de bristfälliga analyserna i vårdnadsbidragspropositionen. Det förefaller som att Chatrine Pålsson sitter inne med en anlys, i alla fall av hur många kvinnor som kommer att stanna hemma och på det sättet minska kommunernas kostnader. Det vore intressant att få veta vilka beräkningar som Chatrine Pålsson stöder sig på när hon säger att vårdnadsbidraget kommer att bli billigare. Och i så fall: På vilket sätt skall vårdnadsbidraget bli billigare? Det finns alltså ingenting i vårdnadsbidragspropositionen som på något sätt stöder tanken att det skulle bli billigare. Sedan sade Chatrine Pålsson att detta inte är en ekonomisk fråga utan är en ideologisk fråga. Det var skönt att få det belagt, eftersom det känns att detta verkligen är en ideologisk fråga. Det är ingen ekonomisk fråga, och det är inte heller någon valfrihetsfråga. Det handlar om ideologi och inte om att ge föräldrar och barn ett ökat stöd, därför att då finns det -- som jag redan tidigare har sagt -- bra och upparbetade vägar att gå med den familjepolitik som vi under många år har bedrivit i det här landet. Den möjligheten finns, om man vore intresserad av att ge familjerna ett ökat stöd. Men uppenbarligen är man intresserad av någonting annat. Då är min fråga: Är det ett annat samhälle som Chatrine Pålsson talar om, där män och kvinnor har andra uppgifter än vad de har i dag? Jag måste kommentera ett helt otroligt påstående som Chatrine Pålsson gjorde. Hon sade att LO familjerna skulle med ett vårdnadsbidrag verkligen kunna få utrymme för att gå ner i arbetstid och välja andra lösningar. Om man arbetar mellan 15 och 30 30 timmar, vilket är det allra vanligaste, får man ingenting. Att komma med det påstående som Chatrine Pålsson gjorde är att fullständigt slå blå dunster i folk. Jag kräver faktiskt litet mer.
Herr talman! Jag vill först säga till Maj-Inger Klingvall att vi har kallat detta för vårdlön, eftersom vi tycker att det handlar om ett arbete som också skall accepteras som ett arbete. Men om det kallas för lön eller bidrag är ingen huvudfråga. Det är innehållet som är det avgörande. Maj-Inger Klingvall frågade vad vårdnadsbidraget var början till. Ja, det är en början till att familjepolitiken skall utgå från familjens behov, och det är det som vi kristdemokrater vill bygga vidare på. Sedan undrade Maj-Inger Klingvall hur vi hade fixat prognoserna och vem som hade bestämt att föräldrarna skall vara hemma. Det är olika beräkningar som har gjorts. Just att vi inte exakt kan tala om hur det kommer att bli är anledningen till att man får välja själv. Vi kan bara göra beräkningar. Skulle jag exakt ha kunnat ange hur det skulle ha blivit, hade man inte fått den valfrihet som vi vill ha. Vårdnadsbidraget är en ideologisk fråga framför allt för Maj-Inger Klingvall och hennes parti. Man tycker att det är bättre att samhället fostrar barn än att föräldrarna ger mer tid åt sina barn. Det är uppenbart att man i Socialdemokraternas Sverige kan byta barn med grannen och få del av familjestödet. Men om man sköter sina egna barn är det värt 0 kr. Det är det som jag avser när jag talar om att detta är en ideologisk fråga. Det är precis som att Maj-Inger Klingvall skulle vara rädd för att använda LO-familjerna som exempel. 2 000 kr i månaden är väl mer än 0 kr! Nu kan inte en förälder från en LO-familj med ganska små inkomster vara hemma längre tid med barnen, därför att pengarna inte räcker. Men om man får 2 000 kr extra i månaden är det säkert många som kan välja att vara hemma ytterligare ett visst antal månader. Om man inte vill stanna hemma, är det inget tvång, utan då får man utnyttja samhällets barnomsorg och arbeta. Vårdnadsbidraget är en möjlighet och ingen svårighet.
Herr talman! Jag måste ställa ytterligare en fråga till Chatrine Pålsson: Är det inte så i dag att familjerna kan bestämma hur de vill ha det? Bestämmer inte familjerna i dag hur de vill ordna det för sina barn, vilken barnomsorg de vill ha, hur länge man vill arbeta osv.? Den familjepolitik som sedan lång tid tillbaka har bedrivits i vårt land bygger på familjernas behov. Sedan är den politiken inte fulländad, självfallet inte. Det finns många hål att fylla. Inte minst med dagens ekonomiska läge och höga arbetslöshet är det naturligtvis många insatser som i en framtid måste till för att vi skall kunna nå ett läge då barn och familjer kan leva ett så idealt liv som möjligt. Med de tre inslag som den svenska familjepolitiken har haft under lång tid -- barnbidrag, barnomsorg och föräldraförsäkring -- har vi skapat ett samhälle med väldigt god jämställdhet mellan kvinnor och män och som har gett barn unikt goda uppväxtvillkor. Detta vill vi Socialdemokrater bygga vidare på och vara rädda om. Vi tycker att det är oerhört viktigt att satsa på barnen i en framtid -- barnen är för oss framtiden. Därför kan vi Socialdemokrater aldrig se att förslaget om ett vårdnadsbidrag är ett alternativ som på något sätt leder till en bättre framtid.
Herr talman! Man bestämmer i dag inte själv hur man vill ha det med familjen. Om man vill ge mer tid till sina barn och vara hemma, måste man har goda ekonomsika möjligheter till detta. Har man inte dessa möjligheter finns det ingen valfrihet. Enligt opinionsundersökningarna är inte heller svenska folket nöjt med dagens barnomsorg. Då skulle det inte vara 65--70 % som vill ha vårdlön. Vårdnadsbidraget är ingen jämställdhetsfråga. Det är en rättvise och frihetsfråga. Vårdlön skulle kanske visa att samhället äntligen värderar det arbete som kvinnor oavlönat har utfört i hundratals år. Av det skälet kanske det är en positiv jämställdhetsfråga. Som det är nu har ju de flesta kvinnor ingenting annat än en tvångströja på sig. De måste gå ut och jobba för att klara ekonomin. Maj-Inger Klingvall och jag har helt skilda värderingar om vad som är frihet. Frihet är för mig att jag som förälder tillsammans med min familj får bestämma hur jag vill ordna min barnomsorg och att samhället accepterar mitt beslut. Även mitt beslut om privata alternativ eller om jag själv väljer att ta hand om mina barn skulle kunna vara värt samhällets stöd.

Herr talman! Jag har ett litet barnbarn. Han är åtta månader gammal och heter Gustav. Det är mitt första barnbarn, och det är ju spännande och intressant. Häromdagen kom hans mamma till mig och frågade: Pappa, hur blir det med vårdnadsbidraget? Det låg oro i hennes fråga. Den unga familjen, i vilken båda har yrkesutbildning och som inte lider av det gamla spissyndromet, ser just i vårdnadsbidraget en ökad möjlighet att skapa goda förutsättningar för lille Gustav och för eventuella andra barn som skall komma i den familjen. Herr talman! Det är alldeles uppenbart att frågan om vårdnadsbidrag är av utomordentligt stor vikt för tusentals familjer i Sverige i dag. Vad det ytterst handlar om är frågan vem som skall bestämma. Vem skall bestämma över de egna barnen? Hur skall vi politiker fatta beslut som skapar förutsättningar för barnfamiljerna att få en ökad möjlighet att påverka sin egen tillvaro? Sett utifrån det historiska perspektivet finns det givetvis ideologiska motiv för socialister att säga nej till vårdnadsbidraget. Jag har tittat tillbaka litet grand i den socialistiska historien. Titta på Gunnar och Alvar Myrdals böcker, där de t.ex. menade att det i ett flerbostadshus är onödigt att ha familjekök. Där räcker det med ett stort kollektivt kök, där man kokar sina morgonägg och sin morgongröt gemensamt och sedan äter gemensamt. Det är ju rationellt och bra. Vad är grunden till en sådan uppfattning? Jo, det är en strikt materialistisk människosyn. Om jag går vidare i den socialdemokratiska historien och tittar på det socialdemokratiska kvinnoförbundets program från slutet av 1970 talet, märker jag en familje och äktenskapsfientlighet som är ideologiskt betingad. Den är inte sakligt utan idologiskt betingad. Om man går till början av 1980-talet och tittar på de propositioner som bl.a. dåvarande biträdande socialminister Bengt Lindqvist skrev, märker man också där en hyllning till kollektivismen och ett ifrågasättande av föräldrarnas möjlighet att ta hand om sina egna barn. Om vi tittar på dagens situation, nådens år 1994, är det ideologiska motståndet från socialistiskt håll i denna kammare precis likadant. Ärade kammarledamöter! I dag på morgonen var jag med om ett mycket intressant möte. Det ägde rum i TV 2. Det var två kvinnors möten. Den ena kvinnan heter Margareta Winberg, och den andra kvinnan heter Lena Roos. Lena Roos är en trebarnsmamma som väntar på att vi här skall besluta om ett vårdnadsbidrag, därför att hon insett att det skapar ökade möjligheter för henne och hennes make att ge sina tre barn en bättre förutsättning, en bättre möjlighet i livet. Margareta Winberg har, som vi vet, en annan uppfattning. Jag respekterar den. Diskussionen avslutades med en fråga till Nå vad säger du? Varför vill du förneka Lena Roos att stanna hemma och ta hand om sina egna barn? Margareta Winbergs svar blev: Hon får gärna vara hemma, men hon får inte räkna med att vi betalar för detta. Det var ett intressant kvinnors möte i svensk TV en morgon nådens år 1994, därför att det där var fråga om hon och vi. Där avslöjades å ena sidan individens önskemål inom ramen för en ung mammas önskemål och å andra sidan kollektivismens besked till denna unga mamma och hennes önskemål. Jag måste säga att det var oerhört avslöjande. Det visade en genomgående brist på solidaritet. Alldeles nyss hörde vi Maj-Inger Klingvall i talarstolen säga: Vi socialdemokrater skall bära varandras bördor. En liten uppmaning, Maj-Inger Klingvall: Tala om detta för Socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande, som i dag på morgonen, utifrån socialistisk ideologisk utgångspunkt, har gett uttryck för någonting helt annat! Ärade kammarledamöter! De besked som vi får från socialdemokratiskt håll kan kommenteras så här: Så inkonsekvent, så avslöjande och så orättvist. När vi sedan lyssnar till de kritiker som är emot vårdnadsbidraget, är det något alldeles fantastiskt vad detta vårdnadsbidrag kan ställa till med. Det är en kvinnofälla -- hur det nu kan vara det i och med att kvinnorna och männen får ökade möjligheter att bestämma. I hela begreppet kvinnofälla ligger ju faktiskt en kvinnofientlighet, därför att man inte tror att kvinnor inom ramen för en solidarisk familj själva har möjlighet att bestämma över sin egen situationen. Det andra man säger är att det kostar för mycket pengar. Jag vill ställa en fråga till Maj-Inger: Skall svensk socialdemokrati sätta stopp för utbyggnad av barnomsorgen om ni socialdemokrater vinner valet i höst? Om svaret på min fråga är nej, hur skall ni finansiera utbyggnad av barnomsorgen? Skall ni gå så långt att ni säger att kommunalskatten får höjas? Jag vill gärna ha ett besked när det gäller dessa frågor. Eftersom Socialdemokraterna nu gör ett stort nummer av att detta skulle vara en stor ekonomisk kostnadsfråga, krävs det besked från socialdemokratiskt håll om vilka besparingar ni skall göra i familjepolitiken. Vilka satsningar skall ni göra, och hur skall de betalas? Maj-Inger Klingvall talade också om 500 000 barn, tror jag det var, som inte lever i familjer med godtagbara ekonomiska förutsättningar. Men, Maj-Inger Klingvall, hur kan då deras ekonomiska förutsättningar bli sämre om de får ett vårdnadsbidrag? Vi ser här slående brister på logik i hela detta resonemang. Maj-Inger Klingvall säger att vårdnadsbidraget är både för stort och för litet. Det är ju också logik. Risken är bara att man, om man försöker att sitta på två stolar samtidigt, ramlar emellan och slår rumpan ordentligt. Jag tycker faktiskt att det är det som socialdemokraterna gör i debatten om vårdnadsbidraget. Jag läste för några månader sedan i Aftonbladet en artikel där några far och mormödrar ojade sig över vårdnadsbidraget. De skrev: Om det blir ett vårdnadsbidrag tvingas vi stanna hemma och ta hand om våra barnbarn. Det var kända far och mormödrar som gav uttryck för denna tanke i Det är något alldeles fantastiskt vilka effekter ett vårdnadsbidrag kan få! Den grånade friheten för far och mormödrar i detta land skulle starkt begränsas om vi får ett vårdnadsbidrag. Det är fullständigt horribla resonemang! Vad det faktiskt handlar om är raka motsatsen. Förresten, ärade kammarledamöter: Vad är det för syn på solidaritet, inom ramen för ett vidare familjebegrepp, som dessa far och mormödrar ger uttryck för i Aftonbladet? Jag tycker egentligen att den är ganska skrämmande. Den är grundad i materialism, och den formar ett kallt samhälle i stället för att utgå från det värde och den gemenskap som finns i det vida familjebegreppet. Socialdemokratisk och socialistisk familjepolitik innebär styrning, brist på valfrihet och orättvisa. Jag har många gånger ställt mig frågan -- jag vet att frågan är känslig, men jag ställer den ändå: Hur många svenska barn har hamnat i sociala problem beroende på en ensidig socialistisk familjepolitik? Jag menar inte med detta att offentlig barnomsorg är dålig. Den är bra i väldigt många fall. Jag menar inte att svensk barnomsorg är dålig. Den är bra i väldigt många fall. Vad jag menar är, att för familjer och barn för vilka den formen av barnomsorg inte passar, men där man ändå tvingas in i den formen, kan konsekvenserna bli förödande. Vem är beredd att ta det politiska ansvaret för den formen av sociala effekter? Herr talman! Jag har lekt med tanken: Tänk om vi skulle tillämpa denna orättfärdiga styrningspolitik på andra områden? Hur skulle då reaktionen bli? Tänk om vi i kammaren skulle gå ut och säga, eller jag skulle föreslå: Nu skall vi se till att pensionerna bara går till de pensionärer som handlar på Domus och som bor i allmännyttan. Några andra pensionärer skall inte få pension. Det skulle vara högsta sanning, solidaritet och social rättvisa. Om någon sade så, skulle man givetvis säga: Den där talaren och detta förslag tyder på att man har tappat någonting av förståndet. Men när det gäller familjepolitiken är man beredd att fullt ut acceptera denna orättvisa, en orättvisa som skulle vara fullständigt otänkbar när det gäller pensionärspolitiken är sanning, rätt och högsta rättvisa när det gäller familjepolitik! Herr talman! Jag tar detta exempel eftersom jag tycker att det finns anledning att fundera över denna situation. Herr talman! Förslaget om vårdnadsbidrag och avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader är faktiskt revolutionerande. Det bryter en gammal trend. Det är detta som gör att den här dagen är en så viktig dag i svensk politik. Från moderat sida har vi under många år arbetat för ett vårdnadsbidrag. Vi har gjort det därför att vi bygger vår politik på den ideologiska grunden att familjer är en viktig hörnsten i det svenska samhällsbygget, och inte bara i det svenska. Familjen är den lilla världens tyngsta grundsten. Det är i familjen som föräldraansvaret och tryggheten starkast dokumenteras. Det är i och för sig angivet i svensk lag. Men det finns ju andra lagar som inte är skrivna som styr detta faktum, nämligen de naturliga lagarna. Familjen är grunden. Att skapa en god förutsättning för familjen att verka innebär också att vi har möjligheter att skapa det goda samhället. Det är något som vi moderater vill arbeta för. Det goda samhället är inte bara en offentlig sektor, utan det inkluderar hela samhällets alla sfärer. Effekten blir en ökad valfrihet, och den är inte negativ för någon. Den är inte negativ för den ensamstående. Den ensamstående får faktiskt också ökad valfrihet genom detta förslag. Den är inte negativ för dem som i fortsättningen väljer kommunal eller offentlig barnomsorg. De skall ha rätt att välja sådan omsorg. Jag är den förste att ställa upp på det. I förslaget finns den totala valfriheten. Det är inte fråga om att dirigera till vårdnadsbidrag eller till någonting annat, utan man öppnar för valfriheten. Det innebär att Lena Roos, som sågs i TV 2 nu på morgonen, får ökade möjligheter att ta hand om sina barn hemma, därför att hon vill det. Det innebär också att andra familjer har möjlighet att välja annan barnomsorg i större utsträckning, därför att de vill det och därför att det är bra för deras egna barn. Det förslag som i dag ligger på riksdagens bord innebär faktiskt en mycket klar förstärkning av familjen. Förslaget innebär därmed också en mycket stark förstärkning när det gäller ökad social trygghet inom ramen för en bättre familjepolitik. I denna mycket viktiga och angelägna politiska fråga har vi i dag kommit till ett vägskäl. Herr talman! Jag har förståelse för att det har utbrutit litet grand av stora skälvan i socialistlägret i denna kammare. Det är alldeles uppenbart, att om denna kammare under denna mandatperiod är beredd att fatta ett beslut om införande av ett vårdnadsbidrag och en ökad valfrihet, blir det hart när omöjligt för socialister att ta tillbaka det beslutet. Då har svenska familjer fått smaka på den ökade valfriheten. Vi har då brutit den politiska dirigeringstrenden i svensk familjepolitik och skapat ökade möjligheter för att gå vidare på valfrihetens väg. Herr talman! Jag vill med detta vädja till alla som inte accepterar en socialistisk familjepolitik att nu i detta sammanhang ta sitt ansvar och att stöda denna markanta trendförändring i riktning mot ökad valfrihet och förstärkt familjepolitik. Jag vill vädja om detta. På så vis stärker vi svenska, moderna barnfamiljers möjlighet att på ett riktigt sätt skapa sin egen framtid. Det handlar om att skapa en ökad möjlighet till valfrihet och att också skapa förutsättningar för barnens rätt till ökad trygghet. Det är någonting av det angelägnaste vi kan ställa upp på i ett sådant här sammanhang.

Herr talman! Det finns vissa typer som alltid gör mig så uppretad. Det är upplåsta män som med pekfingret talar om för oss kvinnor hur vi skall vara och vad vi skall göra och som med pösighet recenserar ett samtal som jag hade i morse på TV 2. Det var ett samtal i mycket vänlig ton. Det är män som talar om för oss hur det skall vara men som inte med ord nämner männen och männens roll eller pappornas roll i det här sammanhanget. Göte Jonsson är urtypen för den uppblåstheten. Göte Jonsson talar om solidaritet. Jag vill fråga: Vem tjänar på ett vårdnadsbidrag? Jo, det är den högavlönade mannen med en hemmafru. Allra mest tjänar de två högavlönade, man och kvinna, som kan ha ett hembiträde eller en barnflicka, som vi hörde tidigare i dag. Är det solidaritet? Göte Jonsson beskrev vårt samtal i TV i morse. Men han glömde att beskriva att jag också talade om vad jag som förvärvsarbetande skattebetalare faktiskt bidrar till när det gäller Lenas försörjning. Det handlar om sjukvård, utbildning, barnbidrag, tandvård och bostadsbidrag, som hon sannolikt hade. Det är jag villig att solidariskt betala för, men däremot inte för ett vårdnadsbidrag. Göte Jonsson talade också om det socialdemokratiska kvinnoförbundets familje och äktenskapsfientliga program. Får jag be om en precisering, tack! Sedan gjorde Göte Jonsson ett oförlåtligt övergrepp när han antydde att den svenska barnomsorgen gör barnen till brottslingar. Är det moderat politik? Är det så att förskollärare och barnskötare i det här landet gör barnen till brottslingar, Göte Jonsson? Jag tycker att det fordrar en ursäkt till alla de förskollärare och barnskötare i det här landet som gör ett alldeles utmärkt jobb.

Herr talman! Jag skall inte recensera det betyg som Margareta Winberg satte på mig och på andra som har en annan uppfattning om familjepolitik än vad hon har själv. Jag bara konstaterar att de som inte har en socialistisk familjepolitisk syn är typer, uppblåsta män och pösmunkar. Jag ifrågasätter inte Margareta Winbergs rätt att sätta det epitetet på mig och på andra moderater som har en annan uppfattning än vad hon har själv. Jag skall inte svara med samma mynt. Jag har sagt att jag respekterar Margareta Winbergs socialistiska grundsyn. Men jag accepterar inte de effekter den får. Därför har jag pekat på de negativa effekter som Margareta Winbergs socialistiska grundsyn innebär. Sedan säger Margareta Winberg, som beskyller mig för att vara pösmunk, att vårdnadsbidraget bara går till högavlönade män som tjänar en massa pengar. Försök i stället att litet grand applicera frågan på dagens realitet, Margareta Winberg! Men snälla Margareta Winberg, det var i dag på morgonen som Margareta Winberg mötte Lena Roos -- en ung trebarnsmamma. Hon vädjade till Margareta Winberg att rösta för vårdnadsbidraget. Har Margareta Winberg tänkt på att hennes svar till mig är ett direkt besked till Lena Roos att hon är en högavlönad man som struntar i kvinnoperspektivet? Har Margareta Winberg tänkt på att den där pösmunken som skulle tjäna på vårdnadsbidraget är min måg hemma i Jönköping, i Kaxholmen, som är en jobbare. Det är dessa människor Margareta Winberg sätter begreppet pösmunk på. Jag tycker att det är oerhört avslöjande för den här debatten. Sedan säger Margareta Winberg: Be om ursäkt, Göte Jonsson, för påhoppet på barnomsorgspersonalen som skulle fostra barnen i förskolan eller på dagis till brottslingar! Kom ihåg att jag aldrig har sagt det! Jag sade, och det står jag för, att kommunal barnomsorg och offentlig barnomsorg är bra. Jag kan gärna understryka att de som jobbar där är duktiga. Jag känner många av dem. Jag sade att alla barn inte passar där. Det är de som drabbas av den socialistiska familjepolitiken. Det är inte rika pösmunkar. Det är oftast de fattigaste, barnen. Kom ihåg det, Margareta Winberg!
Herr talman! Jag anklagar verkligen inte dem som skulle ta emot ett eventuellt vårdnadsbidrag för att vara pösmunkar. Göte Jonsson missuppfattade mig. Jag talade om Göte Jonsson. Jag tror inte att han är mottagare av ett vårdnadsbidrag. Jag kunde notera att tonen var litet mindre uppblåst, åtminstone i början av repliken. Jag respekterar andras åsikter, men jag tycker att de skall framföras med en viss respekt och inte med pekfinger och uppblåsthet. Göte Jonsson ifrågasatte faktiskt om inte den socialistiska familjepolitiken -- jag tolkar det som den svenska familjepolitiken -- hade fostrat brottslingar. Eftersom den socialistiska, dvs. den svenska, familjepolitiken består av barnomsorg, barnbidrag och föräldraförsäkring måste jag dra den slutsatsen eftersom ett barnbidrag knappast fostrar några brottslingar. Föräldraförsäkringen gör det inte heller. Det är ju familjen, som regel mamman, som utnyttjar den. Då finns ju bara barnomsorgen kvar som fostrar dessa brottslingar. Därför tycker jag att det är befogat med den ursäkt som jag tidigare bad om. Sedan noterar jag att den precisering som jag bad om när det gäller det socialdemokratiska kvinnoförbundets familjepolitiska program från 1972, tror jag, inte kom. Det kan jag bara tolka som att det inte går att göra en sådan precisering därför att det Göte Jonsson sade inte var sant.
Herr talman! Nu retirerar Margareta Winberg. Det tycker jag är bra. Det stämmer att jag inte har några förutsättningar att få ett vårdnadsbidrag. Jag har inte heller argumenterat i egen sak. Margareta Winberg sade att det är de högavlönade männen som tjänar på vårdnadsbidraget. Det är möjligt att det är skillnad på pösmunkar och högavlönade män. Det är det kanske. Jag accepterar det, och jag ber om ursäkt om jag eventuellt gjorde en sammanblandningen. Men nu råkar det ju vara så att vårdnadsbidraget går ut till alla familjer, Margareta Winberg. Det är inte heller könsbundet. Det beror på familjen själv hur man vill disponera vårdnadsbidraget. Margareta Winberg säger att hon som har förvärvsarbetat har bidragit till Lena Roos förutsättningar att få det ena och det andra. Jag respekterar Margareta Winbergs förvärvsarbete. Jag respekterar alla som väljer det sättet att leva. Det är inte detta det handlar om. Men då måste också Margareta Winberg erkänna Lena Roos arbete och insatser för det svenska samhället. Även hennes barn kommer att vara en positiv del i det framtida svenska samhället. Sedan återkommer Margareta Winberg och försöker påtala att jag skulle ha sagt att barnomsorgen skulle fostra brottslingar. Jag har inte sagt det. Jag sade att den socialistiska familjepolitiken, som inskränker valfriheten för familjerna och som gör att föräldrar själva har begränsade möjligheter att bestämma över sin egen barnomsorg, kan innebära risker för barnen. Jag ställde frågan: Hur många barn kan ha drabbats socialt av det faktum att föräldrarna inte har haft valfrihet? Jag tycker inte att Margareta Winberg skall brusa upp över detta utan i stället sätta sig ner och analysera den frågan. Jag tror att det skulle vara betydligt mer konstruktivt i det här sammanhanget. Det innebär, herr talman, ingen kritik mot dem som arbetar i kommunal barnomsorg, ingen kritik mot de föräldrar som självmant och uppriktigt väljer den barnomsorgsformen. Det handlar om en kritik mot den socialistiska familjepolitik som inte öppnar upp valfrihet för de föräldrar och de barn som inte vill eller har möjlighet till detta alternativ.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av vad Margareta Winberg har sagt i sin replik. Göte Jonsson har gått ut mycket hårt, på gränsen till alltför hårt, med välkända argument. Men dessa argument blir inte mera övertygande för att Göte Jonsson upprepar dem även i den här debatten. Märkligt är det dock att Göte Jonsson så starkt betonar etiketteringen socialistisk av den familjepolitik som till stora del även moderaterna har varit med om att rösta igenom här i riksdagen. Jag tänker inte minst på beslutet före jul om en barnomsorgsgaranti. Jag uppfattade att moderaterna var med på denna, som kommer att få stora effekter för barnfamiljer. Det är också väl känt att det i det svenska samhället över huvud taget finns en stor uppslutning kring den familjepolitik som har bedrivits i vårt land under många år. Göte Jonsson var vidare inne på frågan om vi bär varandras bördor. Jag vill bara förtydliga och utveckla det som Margareta Winberg sade. Självklart bär vi i vårt samhälle varandras bördor. Majoriteten av småbarnsmammorna förvärvsarbetar och bidrar med sitt arbete och sin skatt till att alla barn i vårt land har chans att gå i förskola och kan få barnbidrag och till att familjerna kan få bostadsbidrag. Den stora andel förvärvsarbetande kvinnor som vi har i vårt land bidrar till att vi bär varandras bördor. Däremot, Göte Jonsson, är det inte ett uttryck för att man bär varandras bördor när en lågavlönad ensamstående mamma med sitt arbete och sin skatt och med 0 kr i vårdnadsbidrag skall vara med om att betala vårdnadsbidraget för en högavlönad man med hemmafru. Jag kan aldrig gå med på det. Det är fråga om en orättvisa, som visar hur orättvist vårdnadsbidraget med den utformning som det har kommer att vara för mycket stora grupper av barnfamiljer, som skulle behöva helt andra insatser. Så över till frågan om den svenska barnomsorgen. Göte Jonssons argument blir inte sannare för att de upprepas. Bengt-Erik Andersson, professor i pedagogik, har under många år forskat om barn på dagis och om barn i andra omsorgsformer. Han visar att det går mycket bra för de barn som tidigt börjat på dagis. De blir kreativa, frimodiga, trygga och samarbetsvilliga, och de får ett bra språk. Han har i sin forskning på Högskolan för lärarutbildning i Stockholm inte hittat några negativa effekter av en tidig start på dagis. I stället är det faktiskt så att den svenska familjepolitiken med möjligheten att få en bra barnomsorg och att vara hemma när barnen är sjuka har lett till en ideal situation för svenska barn.
Herr talman! Vi har sedan regeringen tillträdde satsat på en rad positiva beslut inom familjepolitikens område. Vi har från moderat sida givetvis ställt oss bakom dessa. De har inneburit en ökad valfrihet och en fri etableringsrätt i alternativa barnomsorgsformer. Detta har varit positivt för barnfamiljerna. Detsamma gäller barnomsorgsgarantin och ändringen av barnomsorgslagen i stort. Denna ändring skall ses i ett totalt perspektiv. I samband med att vi fattade det beslutet hade aviserats att det också skulle komma ett förslag om vårdnadsbidrag och om avdragsrätt för styrka barnomsorgskostnader. Dessa båda inslag är mycket viktiga i helhetssynen på familjepolitiken, som vi i dag diskuterar. Dessa båda viktiga delar säger socialdemokraterna nej till. Därmed innebär den socialdemokratiska politiken en begränsad valfrihet jämfört med den helhetssyn som den borgerliga regeringen har anlagt på familjepolitiken. Vad beträffar att bära varandras bördor, Maj-Inger Klingvall, kan jag inte tolka det på annat sätt än att det här handlar om vilken inriktning det gäller. De lågavlönade ensamstående mammorna förlorar inte på vårdnadsbidraget. Valfriheten ökar faktiskt också för lågavlönade ensamstående i det här sammanhanget, eftersom också de får ökade möjligheter att välja alternativ barnomsorg i detta sammanhang. När det sedan gäller synen på vårdnadsbidrag kontra föräldraförsäkring och total rättvisa för alla grupper i olika sammanhang vill jag säga att även föräldraförsäkringen har mycket klara brister och rymmer mycket stora orättvisor. Man kan inte utgå från att föräldraförsäkringen med den konstruktion som den har skulle lösa alla problem på detta område. Det är tvärtom snarare så att en utbyggnad av föräldraförsäkringen rent av skulle kunna innebära en utökning av klyftorna i de familjepolitiska sammanhangen.
Herr talman! Jag undrar, Göte Jonsson, var rättvisan i vårdnadsbidragsförslaget finns, men jag har inte fått något klargörande svar på den frågan. Göte Jonsson säger att ensamstående mammor inte förlorar på vårdnadsbidraget. Jo, visst gör de det. De får ju inget vårdnadsbidrag. Dessutom är de genom sin skatt med om att betala för vårdnadsbidragen. Detsamma sker förmodligen också genom höga avgifter inom barnomsorgen. Vi har ju under senare tid sett vad som skett där i form av avgiftsökning och förändringar i avgiftssystem. Göte Jonsson! För stora grupper av kvinnor finns det alltså inte någon rättvisa i det här förslaget. Jag vill också notera att Göte Jonsson inte har svarat på frågan från Margareta Winberg om det socialdemokratiska kvinnoförbundets program. Jag och även Margareta Winberg kan då notera att det inte finns något svar från Göte Jonsson att få på den punkten. Jag kan vidare, Göte Jonsson, inte låta bli att fundera över vad som egentligen har hänt med moderaterna i denna fråga. Såvitt jag har förstått har moderaterna under lång tid varit emot ett vårdnadsbidrag. Bl.a. har riksdagens talman tidigare uttalat att hon varit motståndare till ett sådant. Såvitt jag vet brukar moderaterna vara stora motståndare till bidragssystem över huvud taget, men nu är ni med på att införa det största bidraget någonsin. Jag tycker att det är utomordentligt märkligt, och jag skulle vilja få en förklaring från Göte Jonsson till vad som ligger bakom denna ändrade inriktning av politiken. Till sist: Det som Göte Jonsson vill ge till sin lille Gustav och påstår att vi vill förhindra genom att säga nej till ett vårdnadsbidrag går alldeles utmärkt att ge med den föräldraförsäkring som vi har i dag. Vi har redan ett bra instrument för att göra det möjligt för våra småbarnsföräldrar att vara hemma på heltid eller på deltid, dvs. att välja den form som de vill ha för att kunna umgås med och ta hand om sina barn.
Herr talman! Jag tror att vi måste reda ut dessa begrepp litet grand. Vad innebär vårdnadsbidraget och vad är rättvisa? Den ensamstående eller inte ensamstående förälder som i dag inte utnyttjar offentligt finansierad barnomsorg får ju i dag inget bidrag till sin barnomsorg. Den som däremot utnyttjar den offentliga barnomsorgen får ca 70 000 kr om året i stöd från samhällets sida. Den ensamstående mamma eller pappa som utnyttjar kommunal barnomsorg i dag får ingen förändring i och med att vi inför vårdnadsbidraget. Vederbörande fortsätter givetvis att ha sitt barn i kommunal barnomsorg om man anser att det är bra. Man får fortfarande dessa 70 000 kr i stöd från samhällets sida. Den som i dag inte får en krona i stöd för barnomsorgen får vårdnadsbidraget. Det är det som är rättvisan i detta sammanhang. Det är ett steg mot en rättvisare familjepolitik. Maj-Inger Klingvall säger att den ensamstående får vara med och betala vårdnadsbidraget. Jag vill på nytt ställa frågan till Maj-Inger Klingvall: Skall ni sätta stopp för utbyggnad av barnomsorgen, eller hur skall ni finansiera den? Kommer inte den ensamma mamman att få vara med och finansiera också den socialdemokratiskt utbyggda barnomsorgen om det är så att ni skall bygga ut den? Jag vill till sist säga att jag har Socialdemokratiska kvinnoförbundets program från 1978 här. Det är undertecknat i Stockholm i februari 1978. Det är en mycket intressant läsning. Jag kan inte läsa högt ur det här, men jag skall gärna samtala med både Margareta Winberg och Maj-Inger Klingvall om innehållet i detta program. Programmet finns. Det förvånar mig i och för sig att Margreta Winberg och Maj-Inger Klingvall inte själva har tagit del av detta program och erkänner eller tar avstånd ifrån det som står där.

Herr talman! Efter detta frejdiga meningsutbyte kanske jag skulle våga mig på att göra några påståenden som vi alla är rörande överens om. Det första skulle kunna vara att vi tycker att våra barn är det finaste och värdefullaste vi har och att det inte finns någonting vi är mer måna om än våra barn. Jag tror också att vi kan vara överens om att ingen känner det enskilda barnet mer än föräldern eller föräldrarna. Ingen myndighet kan veta bättre än föräldern eller föräldrarna hur barnet mår, vad barnet trivs med och vad barnet behöver. Därmed tycker jag att man borde våga anförtro åt föräldern eller föräldrarna att välja just den typ av barnomsorg som man är övertygad om eller känner och tror är bäst för det egna barnet. Behöver det egentligen vara så förfärligt mycket konstigare än så? Jag är tvärsäker på, herr talman, att det sitter föräldrar här med två eller tre barn hemma som är väldigt olika. Något av barnen passar väldigt väl för att vara i grupp och har många kamrater. Ett annat barn vill helst få litet lugn och möjlighet att vara sig själv närmast under uppväxtåren. Vem vet detta bättre än föräldrarna? Varför skall då inte föräldrarna få den regelrätta chansen att välja? Någon sade tidigare att frågan om vårdnadsbidraget, eller vad vi nu har kallat det, har harvats av och an i valrörelse efter valrörelse i 30 år. Parti efter parti har haft broschyrer och affischer, och frågan har inte bara debatterats här i riksdagen utan på valmöten och torgmöten överallt. Nu har regeringen för riksdagen lagt fram en proposition om att vårdnadsbidrag skall införas under mandatperioden. I dag har vi chansen att göra det. Vad beror det på att det under så många år har varit en så väldigt intensiv debatt om just vårdnadsbidraget? Är det pengarna? Nej, det är det ju egentligen inte. Är det någon här som tror att socialdemokrater och vänsterpartister hade satt sig på tvären om regeringen hade sagt att man skulle bygga ut föräldraförsäkringen och att det var finansierat i budgeten? Är det någon som tror att socialdemokrater och vänsterpartister då hade stått upp och sagt att det inte skulle göras under några omständigheter? Det talas om att bära varandras bördor. Jag är mycket glad över att detta uttryck allt oftare används i kampanjsammanhang. Men varför lyfter man då t.ex. inte in att de rika får barnbidrag och att föräldraförsäkringen ger en skillnad på 600 per dag mellan den som inte har någon inkomst och den som har en rejäl inkomst? Jag bara konstaterar det -- jag protesterar inte mot detta faktum. Efter sänkningen från 90 % till 80 % blir sänkningen ungefär 500 kr per dag. Dessa faktum kan kanske också få finnas med när vi talar om att vi skall skall bära varandras bördor? Det handlar inte om någonting annat än det som har skymtat fram här under hela debatten: det är en systemskiftesfråga. Det är en ideologisk vattendelare eller ett ideologiskt vägskäl, om man vill uttrycka det så. Det intressanta är, herr talman, att det finns en majoritet för ett vårdnadsbidrag här i kammaren. Precis som det har sagts tidigare vet vi, och det får vi respektera fullt ut och till 100 %, att två partier på inga vis i världen vill ha vårdnadsbidrag. Göte Jonsson lyfte fram exemplet Lena Roos. Det är så klart utsagt det någonsin kan vara att man inte vill låta henne bestämma. Man vill inte lägga pengarna i hennes hand, utan det skall styras uppifrån. Jag måste ha rätt att säga att jag inte förstår varför man inte kan betro moderna föräldrar med att själva välja. Det gör vi i många andra sammanhang, men inte när det gäller det finaste och värdefullaste vi har -- barnen. Det är ju egentligen om barnen det handlar. Det sägs inte så mycket om dem, men det är ju om barnen det handlar. När det gäller att välja den omsorgsform som är bäst för det enskilda barnet vågar två partier här i kammaren inte betro föräldrarna. Men det finns ändå såvitt jag begriper en majoritet för vårdnadsbidrag, herr talman! När vårdnadsbidraget är på tapeten får vi alltid höra att det är kvinnan som skall fösas tillbaka till spisen. Jag har ändå tilltro till att kammarens ledamöter vet att detta kastas i ansiktet på mig åtskilliga gånger per vecka. Det kan jag uthärda. Men precis som det sades här tidigare så tycker jag att det är märkligt att man vill chickanera moderna människor på det sättet och tro att de låter sig fösas och fjättras! Man tror att moderna svenska män och kvinnor inte har en egen vilja, att de inte kan fatta beslut och att det alltid är penningen som dikterar när de skall välja. Jag tror inte att det är det när det gäller barnen. Jag tror t.o.m. att människor -- hör nu -- mycket ofta väljer en omsorgsform som i dag innebär att de förlorar pengar. De gör det därför att de tror att det är bäst för det egna barnet. Jag tycker att de är hedervärda. Jag tror inte att det är särskilt sympatiskt att göra gällande att de är människor som låter sig fösas eller fjättras. Herr talman! Det är tiotusentals och åter tiotusentals -- jag tar inte tillbaks de siffrorna -- föräldrar, kvinnor och män, som med mycket spänt intresse följer de här resonemangen, den här debatten och den kommande voteringen. De har väntat och hoppats. De har kunskap om att det finns en majoritet i riksdagen för ett vårdnadsbidrag. De vet att regeringen enats om ett förslag. De har sett fram emot den 1 juli i år. Många av dem har tyckt att vårdnadsbidraget har dröjt alldeles för länge. En del tycker att 2 000 är för lågt. Man hade hellre velat se 3 000, 4 000 eller något annat krontal. Men nu vet man hur förslaget ser ut och att det är framlagt. Helt plötsligt uppfattar man att det finns risk för att ens förhoppningar grusas, trots att det finns en majoritet för förslaget. Det var inte länge sedan, herr talman, som jag var i Norrland. På varje ställe jag besökte tog folk upp ämnet och frågade: Det blir väl ett vårdnadsbidrag? En del sade: Vi bor så långt ifrån ett daghem. Ni i 08-området tror väl inte att vi kan nyttja daghemsplatser? Det skulle inte gå med tanke på resandet. Det märkliga var att det en och samma dag kom två -- hör nu -- ensamstående föräldrar till mig. Man kan tycka vad man vill om det de sade, men de sade det de sade oberoende av varandra. Den ena sade: Jag har det barn som jag har vårdnaden om hos min mor om dagarna när jag jobbar. Precis samma sak sade samma dag en annan ensamstående mor, oberoende av den första: Jag har mitt barn hos min mor om dagarna, och jag skulle så väldigt gärna vilja ha vårdnadsbidraget, så att jag skulle kunna ge min mor de 2 000 kronorna, för nu ger jag henne ingenting alls. Hoppas att det blir ett vårdnadsbidrag! Jag tror att vi kan ta hur många exempel som helst och visa att vårdnadsbidrag skapar ett större mått av valfrihet. Det är inte så att det handlar om antingen förvärvsarbete eller hemarbete. Väldigt många blommor kommer att blomma, om vi vågar betro föräldrarna. Herr talman! Jag tycker att vi borde bli mycket mycket bättre på jämställdhet än vad vi är i Sverige. Det eländiga faktum att vi inte har lika lön för lika arbete lyfts väldigt ofta fram som ett argument mot vårdnadsbidrag, och jag förstår det resonemanget, men det är ett dåligt argument. Det vore mycket mycket ärligare och mera juste att attackera det faktum att vi inte har lyckats nå fram till lika lön för lika arbete. Men vi borde också vida bättre och mer våga tala om jämlikhet mellan föräldrar, för det är ju detta det här handlar om. I dag subventionerar vissa föräldrar, också lågavlönade föräldrar, via sina skattsedlar dem som är subventionerade och som har och vill ha en daghemsplats. Barnomsorgslagen var för mig kopplad till vårdnadsbidraget. Den har riksdagen beslutat om. Den innebär, säger Kommunförbundets ordförande, en hel del kostnader. Samtidigt säger man från samma håll, från Kommunförbundet, att trycket skulle lättas väsentligt och kostnaderna minskas, om vårdnadsbidrag infördes. Ja, det är klart. Det är en billigare variant, och de som frivilligt väljer vårdnadsbidraget i stället för att fordra en daghemsplats gör naturligtvis kostnaderna lägre. Nydemokraterna kan säga: Vi vill inte ha barnomsorgslagen! Det respekterar jag naturligtvis, men nu är verkligheten som den är. Vi har barnomsorgslagen. Den finns beslutad. Och vad är egentligen politik värd som inte handlar om att ta tag i den verklighet som finns? Det är väl den vi måste försöka respektera. Jag har all respekt för att Nydemokraterna vill ha högre belopp som vårdnadsbidrag och att de inte är nöjda med den finansiering som regeringen har bestått med. Men verkligheten är likväl som den är. I dag kan vi alltså cementera vad jag också vill kalla en socialistisk barnomsorg. Jag har svårt för att tro att det kan vara vad Nydemokraterna vill utifrån sitt program och utifrån de idéer de gick ut med till väljarna. Låt föräldrarna välja! Det är inte ett nej till vårdnadsbidrag eller stopp till en utgift som Nydemokraterna eventuellt voterar för, om de stöttar Socialdemokraternas förslag, utan det är ett ja till fortsatt socialdemokratisk familjepolitik. Låt oss vara ärliga. Vi låser oss alla i prestigehänseende i vissa frågor, men det viktiga är väl ändå att vi är konsekventa mot de idéer vi står för och förfäktar. Jag skulle mycket vänligt vilja uppmana Nydemokraterna: Vinn den största av segrar, segern över er själva! Den här debatten går till historien, kan man väl säga, på ett eller annat sätt. Men, värderade kammarledamöter, gå till historien genom att visa att ni har förtroende för Sveriges föräldrar!

Herr talman! Det finns förvisso väldigt många aspekter att ta upp i sak i det Alf Svensson sade, men vi har redan före Alf Svenssons ankomst mycket utförligt diskuterat frågorna om valfrihet och föräldrars rätt att välja. Jag tycker att det finns anledning att bara hänvisa till tidigare inlägg. Vad jag skulle vilja fråga Alf Svensson om, som jag är litet mer nyfiken på, är arbetet inom regeringen. Har reviret för mänskliga rättigheter nu utsträckts så att även vårdnadsbidraget ingår under mänskliga rättigheter -- det tycker jag är en intressant vinkling i så fall -- och är arbetet inom regeringen så fördelat att det är Bengt Westerberg som har pappamånaden och Alf Svensson som har vårdnadsbidraget? Eftersom uppenbarligen Alf Svensson nu har vårdnadsbidraget, vill jag fråga ytterligare om de ekonomiska aspekterna. Jag tycker inte att 3,7 miljarder är ett försumbart belopp. Jag tycker att det är mycket pengar, som skulle kunna användas på ett helt annat och mycket bättre sätt. Jag har väldigt svårt att förstå att Alf Svensson, som har hand om biståndsfrågorna och under sin regeringstid fått se det totala biståndet minska, i dag kan anse det rimligt att lägga ut 3,7 miljarder på vårdnadsbidrag, som i mina ögon framför allt stärker vissa föräldrars möjligheter att vara hemma och leva ett bättre liv men definitivt inte stärker alla barns rätt till ett bra liv. Hur kan Alf Svensson gå i bräschen för det? Till slut vill jag fråga: Hur har Alf Svensson uppfattat att det finns en majoritet i riksdagen för vårdnadsbidrag? Det finns ju ett klart avslagsyrkande från socialutskottet där en majoritet talar emot, och Ny demokrati har också talat emot. Då är jag väldigt intresserad av att höra: Finns det några hemliga uppgörelser med Ny demokrati som vi andra inte har tagit del av, där Alf Svensson skall gå i bräschen för ytterligare försämringar för barnfamiljerna, nu med Ny demokratis stöd?
Herr talman! Jag kanske kan svara på det senaste först. Jag har kommit fram till att det finns en majoritet i riksdagen för ett vårdnadsbidrag, utifrån de partiprogram och de ståndpunkter som förts till tals under valrörelsen. Jag har väldigt svårt för att tro att det är någonting som man bara kan springa ifrån. Jag vet exempelvis att Eva Zetterberg under valrörelsen vid de tillfällen då det begav sig talade om att hon på inga vis i världen kan acceptera ett vårdnadsbidrag. Sedan är det ett litet billigt trick som Eva Zetterberg använder och som kan användas i precis alla sammanhang. Vad vi än beslutar om i Sverige, och detta jämförs med den miljard människor som inte har någon resurs alls, kan vi säga att vi unnar oss alldeles för mycket. Men det finns ingen som helst rim och reson i att göra den jämförelsen när vi talar om vårdnadsbidrag, för då talar vi ju om rättvisa mellan dem som redan i dag har subventioner och ligger väl till ekonomiskt och dem som inte har någon subvention alls. Det är alltså en rättvisefråga inom vår nations gränser, och jag hoppas att Eva Zetterberg inte menar att allt rättvisetänkande och rättviseskapande i Sverige skall läggas åt sidan därför att det råder sådan kompakt orättfärdighet mellan norra och södra halvklotet. Att det skulle röra sig om ett försumbart belopp har jag inte sagt någon gång. Men jag kan gott tillstå att jag tycker att det har åtskilligt av mänskliga fri och rättigheter över sig att man betror föräldrarna att välja just den omsorgsform som de tycker är bäst för deras egna barn och att inte det centralistiskt skall dikteras.
Herr talman! Jag konstaterar att jag inte fick svar på frågan om vilka uppgörelser som har gjorts med Ny demokrati. Det tror jag att inte bara jag själv utan fler ledamöter skulle vara intresserade av, eftersom det är Ny demokrati Alf Svensson förlitar sig till. Att vi behöver göra mycket mer insatser för barnen i Sverige i dag, är jag helt på det klara med, och Vänsterpartiet har lagt fram en rad sådana förslag. Men jag menar att summor i storleksordningen 3,7 miljarder är en väldigt stor satsning som jag inte tror kommer till barnens bästa. ad gäller biståndet ville jag bara göra en jämförelse med de försämringar som Alf Svensson under sin regeringstid har medverkat till på det området. Proportionerna är litet skeva.
Herr talman! Det har inte gjorts några uppgörelser med Nydemokraterna, mig veterligt. Jag har inte gjort någon i vart fall. Sedan är det intressant att höra Eva Zetterberg säga att det behöver göras mycket mycket mer för svenska barn. Men så säger hon plötsligt att det är en för stor summa. Men även om summan är aldrig så liten, finns det väl anledning att säga, jämfört med hur barnen har det i u-länderna, att den inte kan vara särskilt rättfärdig.

Herr talman! Det är uppenbart att både Eva Zetterberg och jag och kanske också ytterligare ledamöter i kammaren tycker att det känns rätt så märkligt att statsrådet Alf Svensson deltar i den här debatten. Alf Svensson är såvitt jag förstår ansvarig för biståndspolitiken i regeringen och inte för familjepolitiken. Visserligen har vi en biståndsparagraf i socialtjänstlagen, men det förklarar kanske inte varför Alf Svensson är här i dag och inte Bengt Westerberg. När jag lyssnar på Alf Svensson får jag ännu mer bekräftat att vad kds egentligen vill ha är ett annat samhälle än det vi har i dag. Man vill ha ett samhälle där många fler kvinnor är hemma och där mäns och kvinnors roller blir mer utpräglat inriktade på reproduktion respektive produktion, så att var och en tar sitt ansvar. Det betonas enligt min uppfattning också av att Alf Svensson säger att vi står vid ett ideologiskt vägskäl. Att Alf Svensson uttrycker sig på det sättet gör också att man förstår att det handlar om ideologi, att det inte handlar om rättvisa och valfrihet utan att det är något annat som man är ute efter. Något som är märkligt i Alf Svenssons argumentering är att han anklagar den nuvarande familjepolitiken för att ha ett uppifrånperspektiv, att den innebär en styrning uppifrån, men är det något som kommer att styras uppifrån är det väl beslutet om vårdnadsbidrag. Samtidigt säger Alf Svensson att det alltid handlar om pengar. Uppenbarligen är Alf Svensson helt inne på den linjen. Om det inte handlade om pengar skulle man inte lägga fram det här förslaget om vårdnadsbidrag, som uppenbarligen innebär att pengar satsas för att barnfamiljer skall få möjlighet att välja. Pengar är ju ett kraftigt styrmedel, och det är ju detta som man uppifrån skall besluta om. Jag tycker därför att Alf Svenssons argumentation på den här punkten är något märklig. Jag måste också få upprepa en fråga som jag tidigare ställde till Chatrine Pålsson men inte fick något egentligt svar på. Kds är uppenbarligen inne på en helt annan linje än socialministern när det gäller kostnader och eventuella besparingar i samband med vårdnadsbidraget. Jag läste i media att kds räknar med besparingar på 2 miljarder genom vårdnadsbidraget. Jag skulle väldigt gärna vilja ha detta klarlagt av partiordföranden i kds.
Herr talman! Jag tror väl ändå att Maj-Inger Klingvall är underkunnig om att hela regeringen -- alla ministrar, alla fyra partier -- står bakom propositionen. Inte så sällan klagas det på att statsråd inte infinner sig till debatter i kammaren. Om jag nu har kommit hit hoppas jag att det inte skall betraktas som en ogästvänlig handling. Jag har inte pläderat för ett samhälle där många fler kvinnor är hemma. Jag har pläderat för ett samhälle där vi har förtroende för svenska medborgare, för föräldrar, kvinnor och män, där vi har förtroende för att föräldrarna är bäst på att välja den omsorgsform som är bäst för deras barn. Det ideologiska vägskälet, Maj-Inger Klingvall, handlar inte alls om att si eller så många fler kvinnor skall vara hemma. Det ideologiska vägskälet innebar ju -- och jag hoppas att jag uttalade det relativt klart och entydigt -- att vi skall låta individen bestämma och inte vara styrd uppifrån. Sedan är det förstås alldeles klart att belutet om ett vårdnadsbidrag måste fattas uppifrån. Det är ju därför vi sitter här, det är ju därför vi för den här debatten. Men när beslutet väl är fattat, finns en större möjlighet för individen att välja vilken omsorgsform man vill ha eller hur man vill ordna sin barnomsorg. Det var det som var den ideologiska skillnaden, att vi menar att man inte skall behöva styras uppifrån i valet utan få möjligheten att själv välja.
Herr talman! Uppenbarligen anser i varje fall kds att det måste pengar till, så pengar har tydligen en stor betydelse även i kds familjepolitik. Jag fick egentligen inget svar alls på min fråga om besparingarna. Det är ju egentligen det som detta ideologiska vägskäl handlar om. Det handlar om att en stor andel småbarnsmammor i fortsättningen skall vara hemma och inte gå tillbaka ut och jobba efter det att de har fått barn och har varit hemma med föräldraförsäkring. Det här nämns inte alls i propositionen, utan det här är något som uppenbarligen kds håller på att laborera med vid sidan om. Enligt tidningsreferat finns uttalanden om att 10--15 % av kvinnorna skall stanna hemma och att det är det som skall ge upphov till den kommunala besparingen på 2 miljarder. Kds har uppenbarligen en klarare uppfattning om vad som kommer att hända när förslaget om vårdnadsbidrag genomförs, medan regeringen inte har velat skylta med detta i propositionen. Samtidigt är det här intressant. Vad det egentligen står för är att kvinnornas arbetsinsats är försumbar. Det är uppenbarligen den uppfattning som kds har: Vi sparar om kvinnorna är hemma. Om 15 % av kvinnorna är hemma sparar vi 2 miljarder. Då kan man undra: Vad skulle vi då inte spara om alla kvinnor som har barn vore hemma? Jo, då skulle vi kunna spara in på hela kostnaden för dagis, fritis, kultur och allt vad det är som vi faktiskt satsar på de här barnen. Det här håller inte, Alf Svensson! Det är en ekvation som inte går ihop. Det som kostar mest i vårt samhälle nu är faktiskt det faktum att så många människor är arbetslösa. Det är en oerhört stor kostnad, ett oerhört stort slöseri. Det viktigaste sättet att spara pengar i dag, för att senare kunna göra insatser riktade till barnfamiljer och de barn som har störst behov av sådana insatser, är att se till att folk får jobb. Det är det viktigaste sättet att spara pengar i dag, Alf Svensson.

Herr talman! Om jag har förstått saken rätt hade Maj-Inger Klingvall varit emot det här förslaget om vi så hade befunnit oss i en mycket intensiv högkonjunktur. Maj-Inger Klingvall bör därför inte ensamt använda lågkonjunkturen som argument -- jag tror inte att det håller. Det är en ideologisk skillnad oss emellan. Det är märkligt att hela tiden få höra att vi skall satsa på vård och omsorg om barn. Jag sade inledningsvis att barn är det finaste och värdefullaste vi har. Att ge dessa barn omsorg, i synnerhet om de är ens egna, framställs emellertid som det sämsta av allt i sysselsättningshänseende. Att ge vård och omsorg åt egna barn är det lägsta man kan hänge sig åt. Vi har aldrig sagt att 10--15 % av kvinnorna skall stanna hemma. Vi har inte anledning att lägga oss i om det är mamman eller pappan som stannar hemma. Jag hoppas att många många pappor kommer att begripa att de gör den största förlust om de inte tar chansen att vara hemma mycket mer än vad som för närvarande är fallet. Vi har ju kontrollerat alla dessa SIFO SCB-undersökningar som Chatrine Pålsson nämnde; jag kommer inte ihåg hur många det var, men det är en förfärligt stor hop. Av dessa undersökningar framgår det att man vill ha vårdnadsbidraget och att man vill nyttja det. Som jag sade i mitt huvudanförande möter jag jämt och ständigt människor som vill ha vårdnadsbidrag. När människor själva vill ha vårdnadsbidraget, efterfrågar det och önskar det, är det ju inte alldeles orimligt att tro att en hel del också kommer att välja det i stället för att fordra en dagisplats. Man kan då göra en hypotetisk beräkning av vad detta ger och vad detta kostar, men det är alldeles klart att ingen vet. Ingen vet, vare sig Maj-Inger Klingvall eller jag vet hur många som kommer att välja vårdnadsbidraget i stället för en institutionell omsorg. Men vilket man än väljer skall man naturligtvis respekteras till hundra procent. Den som vill ha en daghemsplats skall ha en daghemsplats. Den som vill ha en familjedaghemsplats skall ha en familjedaghemsplats. Men den som vill forma omsorgen på något annat sätt därför att man tror att det passar det egna barnet bättre och därför att det kanske passar den egna arbetssituationen bättre, varför skall denne inte få den chansen och den möjligheten? Det är där den ideologiska vattendelaren går.

Herr talman! Jag skall inte starta någon ideologisk debatt med Alf Svensson -- ideologiskt tror jag att vi står mycket nära varandra i den här frågan, som jag sade i mitt huvudanförande. Däremot står vi en bit ifrån varandra när det gäller ekonomi. Det kan möjligen bero på att jag har fått en mycket grundlig ekonomisk fostran, bl.a. genom många års arbete i bank -- det var innan man började slarva bort pengar genom kreditförluster. Visst skall man utgå från verkligheten, Alf Svensson. Ni har, med hjälp av socialdemokrater och vänsterpartister, ställt till det med en barnomsorgslag. Man kan inte utgå från att andra skall komma och sopa upp efter en när man har ställt till det; det är just ett sådant beteende som inte innebär ett ansvarstagande. Alf Svensson får faktiskt ta ansvar för den verklighet han aktivt varit med om att skapa. Begär inte att vi skall sopa upp efter er och lösa problemen som har uppstått! Vi utgår också från verkligheten, och den är bister ekonomiskt sett, Alf Svensson. Det gör oss förtvivlade när vi gång efter annan konstaterar att vi är det enda parti i riksdagen som lägger fram förslag om kraftfulla ekonomiska besparingar. Det är ekonomisk kris i Sverige. Många seriösa ekonomer talar om en uppenbar risk för en systemkollaps. Så sent som i morse gjorde Anders Isaksson det i TV 2. Han utvecklade resonemanget och var djupt oroad. Jag delar helt och hållet hans synsätt. Han pratade just om nya förmåner, nya bidragsformer, osv. -- man kan aldrig göra tillräckligt mycket. Det går inte att hålla på så. Man måste ta bort någonting. Låt mig läsa innantill ur en broschyr som jag tror att Alf Svensson har läst. Den är skriven av Bengt Westerberg som ordförande. Den heter Befria barnfamiljerna, och är utgiven av Folkpartiet liberalerna 1991: ''Vi utgår från att barnkontot'' -- så kallar man ett flexibelt vårdnadsbidrag -- ''skall ersätta både dagens föräldraförsäkring och de planerade kompletteringarna.'' Det utgick man alltså från för bara några år sedan! Och det tycker jag är en mycket bra utgångspunkt. Man skriver också att föräldraförsäkringen är krånglig. ''Många tjänstemän vid försäkringskassorna ägnar sig huvudsakligen åt att förklara för försäkringstagarna vad som gäller. Ca 450 personer skulle kunna frigöras om regelsystemet kunde väsentligt förenklas.'' Det kallar vi för att ge sig på utgifter och åstadkomma besparingar! Jag tycker det är utmärkta förslag, och de kommer från en regeringskollega till Alf Vi har försynt ställt ett enda krav: Förslagen skall i tiden och till omfattningen vara finansierade inom familjepolitiken. Det är det enda krav vi har ställt.
Herr talman! Jag skall inte förhäva mig och göra gällande att jag har fått en lika grundlig ekonomisk fostran som Stefan Kihlberg. Men jag har fått en gedigen utbildning i innantilläsning, och därför skall jag läsa ur nydemokraternas partiprogram: ''Det är föräldrarna själva som har ansvar för sina barn. Föräldrarna skall själva kunna välja om de skall stanna hemma några år och ta hand om sina barn eller anlita annan barnomsorg. Barnomsorgen skall präglas av valfrihet och bl.a. bereda ekonomiska möjligheter för barnen att växa upp i sina egna hem. Därför vill vi införa en vårdnadsersättning mellan noll och sex år, som är så hög att den skapar äkta valfrihet. Denna vårdnadsersättning skall vara pensionsgrundande. Vi anser att arbete med att ta hand om sina barn är lika värdefullt som arbete utanför hemmet.'' Nu får inte Stefan Kihlberg här ett förslag som rymmer allt detta vare sig när det gäller krontalet eller i åldershänseende, men med det här förslaget kommer man ändå upp på spåret mot valfrihet -- men då säger Stefan Kihlberg nej! Det har jag svårt att förstå. Jag hade inte alls väntat mig att socialdemokrater och vänsterpartister skulle säga: Bra! Men jag hade inte heller förväntat att Stefan Kihlberg och nydemokraterna skulle säga: Om vi inte får allt säger vi nej! Det är ungefär som om Stefan Kihlberg går ner i en mörk källare och ser att man borde tända ett ljus. Han tycker då att man borde skruva i en 90-wattslampa. Eftersom det inte finns en sådan lampa erbjuds han en 60-wattslampa. Då säger Stefan Kihlberg att det hellre får vara beck mörkt. Jag har all respekt för att det är en ekonomisk kris i vårt land; det skall inte negligeras. Jag hoppas att det framgår av de förslag som läggs fram av regeringen. Jag har också all respekt för de förslag som har lagts fram av nydemokraterna. Om nydemokraterna röstar med socialutskottets majoritet röstar de för en fortsatt socialdemokratisk familjepolitik. Det kan inte vara meningen med tanke på det programavsnitt som jag läste upp tidigare.
Herr talman! Jag sade i min inledande mening, Alf Svensson, att jag inte skulle starta någon ideologisk debatt. Jag tror att vi är överens ideologiskt. Ändå försöker Alf Svensson göra detta. Det är ganska meningslöst. Vi står ju bara och håller med varandra. Vi är överens om ideologin bakom valfriheten och allt det andra. Däremot är jag uppriktigt besviken över att Alf Svensson är så slarvig med sanningen. Jag blir speciellt upprörd, eftersom han företräder kds. Jag har argumenterat för att skriva in kristen etik och moral i läroplanen. Alf Svensson säger att vi i valrörelsen pläderade för vårdnadsbidrag. Det är osanning. Vår familjepolitik såg dagens ljus den 21 januari 1993. Dessförinnan hade vi ingen. Jag sade det i mitt huvudanförande, men Alf Svensson var uppenbarligen förhindrad att lyssna. Därför vill jag fråga: Varför far Alf Svensson med den här typen av osanningar? Jag tycker inte att det är hederligt. Det handlar, som sagt, inte om att vi till hundra procent skall få igenom vår familjepolitik. Det sade jag också i mitt huvudanförande. Vi drömmer inte ens om det. Det skulle var hemskt roligt, men jag håller med om att det är utomordentligt orealistiskt. Vi ställer inte ens som krav att vi skall få igenom någonting av vår familjepolitik. Vi har ställt ett enda krav; det har vi gjort i snart ett år. I alla möjliga och omöjliga sammanhang har vi sagt samma sak, nämligen att detta måste finansieras inom familjepolitiken. Det är det enda krav som vi har ställt. Det handlar inte om att vi skall få igenom vår familjepolitik, Alf Svensson. Det handlar om att ta ansvar för svensk ekonomi. Det går inte att bara komma med nya bidrag och förmåner utan att revidera och titta på systemen. Vi knäcker Sverige. Vi skuldsätter våra barn och barnbarn upp över öronen. Det är höjden av ansvarslöshet att göra så samtidigt som man säger att man värnar dessa barn. Jag vill kunna se mina barn och eventuella barnbarn i ögonen och säga att vi inte har intecknat deras framtid genom att låta statsskulden skena. Jag är, både som pappa och före detta bankdirektör, djupt bekymrad. Det är varenda ekonom som kan räkna. Det verkar vara vansinnigt svårt att få regeringen att förstå att det är kris. Slutligen, Alf Svensson, vill jag säga att jag i första hand har begärt återremiss därför att jag är optimist. Jag tror att vi kan fixa detta. Vi har nämligen fått konkreta besked från en mycket trovärdig regeringsföreträdare. Jag tror alltså att vi fixar detta med en återremiss.
Herr talman! Jag tror också att vi fixar detta. Men jag tyckte inte om att bli kallad för lögnare. Det tycker ingen om. Jag undrar om Stefan Kihlberg har hängt med i programskrivandet i det egna partiet. Jag håller i en folder från 1991. Jag kan citera ur den: ''Familjens centrala och naturliga roll för varje människa får icke motverkas eller försvåras av överheten. Barnomsorgen ska präglas av valfrihet och bl a bereda ekonomiska möjligheter för barnen att växa upp i sina egna hem.'' Jag kommer ihåg den debatt som jag 1991 hade med nydemokrater. De pläderade med iver för ett vårdnadsbidrag, även om det inte fanns utskrivet i programmet. Det viktigaste är naturligtvis inte om detta skedde 1991, 1992 eller 1993. Det partiprogram som finns nu måste väl ändå gälla? Om förslaget om vårdnadsbidraget har antagits senare än 1991 borde det gälla extra mycket. Jag hoppas att vi får igenom förslaget om vårdnadsbidraget. Det är en truism om något. Det finns nämligen en majoritet för det. Jag är naturligtvis glad över att Stefan Kihlberg står här och säger att han också tror att så blir fallet.

Herr talman! Jag undrar var det ansvariga statsrådet är. Vi diskuterar nu en av de största familjepolitiska frågorna under den här mandatperioden. Det ansvariga statsrådet, Bengt Westerberg, är inte här. Jag förstår om han drar sig för att komma hit. Han blev ju så chikanerad förra gången han var här när vi diskuterade denna fråga. Då gjordes det upp bakom socialministerns, och vice statsministerns, rygg. Statsministern ringde till Ian Wachtmeister och gjorde upp med honom. Gullan Lindblad stod och applåderade längst bak i kammaren. Isa Halvarsson stod och grät. Man undrar om det är detta scenario som vi nu ser upprepas. Utanför denna kammare står nämligen Ny demokrati och kds och diskuterar. Här inne förs debatten. Det är tydligen ett spel för gallerierna. Det händer nämligen någonting någon annanstans. Jag undrar vad. Jag undrar också var det ansvarige statsrådet är och vad han vet. Herr talman! Precis som tidigare talare undrar jag också vad biståndsministern gör här inne i kammaren. Jag har aldrig tidigare upplevt att ett statsråd tar över ett annat statsråds fråga. Det är litet fräckt, Alf Svensson, att komma hit som partiledare för kds och utnyttja sin roll som biståndsminister för att gå in i en debatt som han inte har ansvaret för. Det gör han bara för att agitera partipolitiskt. Det vore på sin plats att också ministrar respekterar arbetsfördelningen. Det finns massor med jobb och utmaningar i världen för den biståndsminister som vill sköta sitt arbete. Herr talman! Vilken uppgift har vi som politiker? Det har sagts att vi skall stå neutrala i dessa frågor. Det skall vi självfallet inte göra. Vi är politiker därför att vi har en vision av hur framtiden skall formas och av hur samhället skall se ut. Det har vi gått till val på. Det är vår uppgift att arbeta mot det målet. Hur ser då den socialdemokratiska visionen ut när det gäller familjepolitiken? Man kan säga att den till stor del formades av de socialdemokratiska kvinnorna. Grundtanken var och är att man skall kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap. Grundtanken är att barnens behov skall sättas i centrum -- inte mammornas önskan att vara hemma. Grundtanken är att vuxna är enskilda individer som har ansvar för sin egen och sina barns försörjning. Grundtanken är att man lever i en familj därför att man älskar varandra, inte för att man skall bli försörjd. Med denna vision för ögonen skapar vi socialdemokrater en politik. Den omfattar rätten till betalt arbete för både kvinnor och män, rätten till en god barnomsorg för barnens skull, en bra föräldraförsäkring som bygger på inkomstbortfallsprincipen och ett barnbidrag som är lika för alla barn. Denna politik har ett stort stöd ute bland människorna, inte minst bland kvinnorna. Vissa har i dag hävdat att vi med det förslag till vårdnadsbidrag som nu diskuteras skulle skapa något slags valfrihet. Det är inte sant. Ett vårdnadsbidrag skapar inte valfrihet för alla utan för några. Ett vårdnadsbidrag gynnar högavlönade män med hemmafruar. Det gynnar dem som har två höga inkomster och kan anställa en barnflicka eller ett hembiträde. Det missgynnar ensamstående och lågavlönade. Vår första grund för kritiken är att vårdnadsbidraget är orättvist. Det skapar valfrihet för dem som redan har den. De får det ännu litet bättre. Vår andra grund för kritiken är jämställdhetsperspektivet. Vilken man vill stanna hemma för 2 000 kr i månaden minus skatt? Vi socialdemokrater anser att barn behöver sina pappor. Det är viktigt att papporna och barnen tidigt får en god relation till varandra. Det har de glädje av hela livet. Pappor blir ännu mer sällsynta i hemmet med vårdnadsbidraget. Vår tredje grund för kritiken är kostnaden. Vårdnadsbidraget är dyrt. Det kostar 3,7 miljarder, och det är inte finansierat. Det betyder att budgetunderskottet i Sverige, som redan i dag är runt 200 miljarder, ökas på. Om vi socialdemokrater hade haft dessa pengar -- vilket vi inte har -- skulle vi ha byggt ut föräldraförsäkringen som ett led i vår strävan mot vår framtidsvision om ett gott och jämställt samhälle där barnen har sin givna plats, nämligen i centrum. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Låt mig kort säga att jag inte har gått in och tagit Bengt Westerbergs plats. Fråga Bengt Westerberg varför han inte är här. Jag är här och har själv bestämt att gå hit utan att fråga någon till råds. Så kommer jag också att agera fortsättningsvis.